Fru talman! Vi kan se en utveckling i en del länder i vår omvärld som är skrämmande. Där flyttar främlingsfientliga partier fram sina positioner. Jag kan också se att det finns likheter i den här argumenteringen när man talar om kostnader och misslyckanden. Det är naturligtvis bakgrunden till min fråga till Det som ändå är intressant är att vi har en annan situation i vårt land. Om vi tittar på den Sifoundersökning som gjordes i höstas om vilken bedömning det svenska folket gör av vår politik på det här området, säger den att vi tar emot lagom många eller t.o.m. för få invandrare i vårt land. Om vi ser till det offentliga samtalet som vi möter i medierna, präglas det också i stor utsträckning av krav på en ännu mer öppen och human politik. Jag tycker att det är väldigt fint att det debattklimatet finns i vårt land. Tänk om det skulle vara tvärtom, att regeringen skulle vara utsatt för påtryckningar från just främlingsfientliga grupper och partier som vill föra en mer restriktiv flykting och invandringspolitik. Det är i ljuset av detta som jag känner en stark olust när jag har att behandla Sten Anderssons fråga. Jag hade hoppats att vi skulle kunna lämna främlingsfientligheten och bristen på solidaritet bakom oss när vi gick in i ett nytt sekel. Jag hoppas att vi är många som kommer att sträva åt det hållet, så att det nya seklet ska innebära mycket mer humanitet och solidaritet.
Fru talman! Jag ger inte speciellt mycket för det offentliga samtal som bedrivs i medierna. Det är alltid precis samma ansikten som uttalar sig i den här frågan. Men gå ut och fråga vanliga människor som bor i de här områdena! De syns aldrig i TV och de får aldrig skriva på ledarsidorna, som dessbättre bara läses av ett fåtal. De har sina uppfattningar. Det är mycket bättre att fråga dem än att åka på guidade studiebesök där allting är välstädat. Då hade statsrådet kanske fått en annan uppfattning. Sedan har vi detta med främlingsfientliga partier i EU. Är de partier som för närvarande har regeringsmakten i de olika EU-länderna främlingsfientliga? De bedriver ju faktiskt en politik som är mycket mer restriktiv än vad man gör i Sverige. Nu får statsrådet lov att bestämma hur hon ska ha det. Fru talman! Jag vet att tiden är knapp, men med tanke på de problem som vi har i Sverige med den här politiken skulle jag vilja säga att det inte handlar om människorna utan om de signaler som vi har skickat ut om att vi inte bara ska ge dem fysiskt skydd utan också trygghet, framtidstro och arbete. Gå ut och fråga människorna i Rinkeby, Rosengård och Bergsjön! Jag tror att det finns ett stort antal människor där ute som säger att de har ett fysiskt skydd, men framtidstro, trygghet och arbete för sig och sina barn finns inte i deras värld.
Fru talman! När jag försöker sammanfatta vad Sten Andersson har sagt i de här inläggen blir det väldigt dubbeltydigt. Å ena sidan vill Sten Andersson ha fram siffror. Han vill ha en prislapp på de asylsökande. Å andra sidan pläderar han faktiskt för ytterligare insatser för de som i dag finns i vårt land och som har ett utländskt ursprung. Det är något svårt att riktigt förstå vad Sten Andersson är ute efter. Min sammanfattning blir ändå att jag beklagar att Sten Andersson som företrädare för Moderata samlingspartiet här i riksdagen uppenbarligen är ute efter att vi just ska sätta prislappar på de asylsökande som kommer hit.

Fru talman! Ulla Hoffmann har ställt fyra frågor med anledning av EG-kommissionens nyligen framlagda förslag till direktiv om rätt till familjeåterförening. Ulla Hoffmann har inledningsvis frågat när regeringen avser att besluta om direktiv till den av riksdagen beställda utredningen om tillämpningen av utlänningslagens regler om familjeåterförening. På den frågan kan jag svara att ett sådant beslut kommer att fattas inom kort. Ulla Hoffmann har vidare frågat om regeringen är beredd att stödja EG-kommissionens förslag till direktiv om rätt till familjeåterförening. Låt mig då först påminna om att riksdagen i enlighet med de samrådsformer som råder, har tillställts en faktapromemoria och att frågan kommer att beredas vidare i Jag vill även passa på tillfället att tala om att jag är glad att kommissionen presenterat detta förslag. Jag anser det nämligen angeläget att reglerna inom det här området harmoniseras. Som det nu är, skiljer sig lagar och praxis i medlemsstaterna åt rätt ordentligt på vissa punkter. Samtidigt måste man komma ihåg att när det här förslaget lades påbörjades en förhandlingsprocess, och den måste få ta sin tid. Som alla vet ska samtliga länder som deltar i beslutet vara överens om texten innan den kan antas. Arbetet har dock satts i gång, och förslaget har gåtts igenom en första gång på arbetsgruppsnivå. Kommissionen kommer sedan att justera förslaget på flera punkter, dels utifrån denna genomgång, dels även utifrån Europaparlamentets kommande yttrande. Vad jag vill säga med detta är att förslaget med säkerhet kommer att genomgå förändringar innan det är klart att antas. Vi kommer alltså att få anledning att återkomma till riksdagen med en reviderad faktapromemoria. Från svensk sida har vi, som jag redan antytt, varit positiva till förslaget i stort men haft invändningar på några punkter. Som exempel kan jag nämna att vi anser att det bör finnas ett större utrymme att bevilja uppehållstillstånd till myndiga barn och att det inte ska vara möjligt att undanta föräldrar och myndiga barn från rättigheter såsom utbildning och arbete. Vi anser även att det måste bestämmas en tid efter vilken föräldrar och myndiga barn alltid måste beviljas ett självständigt uppehållstillstånd. Vidare är vi av åsikten att barnkonventionen bör nämnas i ingressen och på ett tydligare sätt genomsyra förslaget. Som sista exempel vill jag nämna att vi anser att det måste vara möjligt att grunda ett beslut på andra fakta än enbart skriftlig bevisning. Som förslaget nu ser ut ska detta gälla enbart då den person som befinner sig i medlemsstaten är flykting eller omfattas av regler om alternativt skydd . Vad gäller Ulla Hoffmanns fråga om regeringens bedömning av möjligheten att nå fram till ett enhälligt beslut, kan jag säga att enhällighet är den beslutsprocedur som enligt Amsterdamfördraget gäller fram till den 1 maj 2004. Jag utgår emellertid från att direktivet kommer att kunna antas innan dess. Som jag dock nämnde inledningsvis är detta fråga om en process, och vi måste vara inställda på att den kan ta tid och att vi under arbetets gång måste vara öppna för kompromisslösningar på vissa punkter. Min förhoppning är dock att vi redan under nästa år ska ha kommit fram till ett förslag som länderna kan ställa sig bakom.
Fru talman! Jag tackar statsrådet Klingvall för svaret. Interpellationen har två delar. Den ena gäller en fråga om när regeringen har för avsikt att tillsätta den utredning om anhöriginvandring som riksdagen i mars 1999 med anledning av en motion från Vänsterpartiet gav regeringen i uppdrag att skyndsamt tillsätta. Anledningen till att riksdagen biföll Vänsterpartiets motion var larmrapporter om de tragiska konsekvenser som den nya utlänningslagstiftningen hade fått. Det är därför bra att statsrådet Klingvall i dag tillkännager att regeringen inom kort kommer att fatta beslut om direktiven för en sådan utredning. Den andra delen av interpellationen handlar om EG-kommissionens direktivförslag vad gäller rätt till familjeåterförening. De här två delarna berör förstås varandra, vilket jag återkommer till i ett senare inlägg. Vänsterpartiet har inte ändrat ståndpunkt vad gäller överstatlighet. Vi anser fortfarande att det bästa sättet att lösa gemensamma problem är mellanstatlighet. Överstatligheten innebär ju att makt förs över från de nationella parlamenten, och den urholkar därmed demokratin. Genom Amsterdamfördraget är det nu så att flyktingpolitiken kommer att föras från den tredje mellanstatliga pelaren till den första överstatliga pelaren. Det arbetet ska göras nu, inom fem år. Den här interpellationsdebatten ska därför också ses i detta perspektiv. Jag anser att det är viktigt att riksdagen ges tillfälle att på ett tidigt stadium diskutera ett så viktigt dokument som förslaget till familjeåterföreningsdirektiv för att vi därmed ska kunna utöva den makt som medborgarna har gett oss. Jag tycker därför att det är synd att statsrådet hänvisar till att frågan kommer att beredas vidare i EU nämnden och att regeringen inte vänder sig till fackutskotten för att få till stånd en bred diskussion om vilken linje Sverige bör driva i de kommande förhandlingarna om familjeåterföreningsdirektivet. Det är också synd att frågan endast kommer att diskuteras inför rådsmötena och att regeringen inte tar tillfället i akt att förankra sig i riksdagen. Förslaget till direktiv för familjeåterförening har varit ute på remiss hos frivilligorganisationerna innan det kommit till riksdagen. Det innebär att det också finns remissvar, och jag undrar när riksdagen kommer att kunna få ta del av de remissvaren. Ett väsentligt begrepp vad gäller familjeåterförening är förstås hur vi definierar familjen. Hittills har den svenska utlänningslagstiftningen betraktat familjen som mamma, pappa och barn under 18 år. Denna rigida syn på familjen har lett till att familjer splittrats därför att några av barnen har fallit för åldersstrecket. Nu närmast skedde detta i fallet med familjen Demir, där en 23-årig dotter inte räknas till familjen i utlänningslagens mening. Det är därför bra att statsrådet anser att kommissionsförslaget är för snävt vad gäller myndiga barn, allra helst som direktivet begränsar möjligheten för myndiga barn att förenas med sin familj i medlemsstaten till fall då barnet inte kan försörja sig själv och har behov av stöd av sin familj på grund av t.ex. ett allvarligt handikapp. UNHCR:s exekutiva kommitté säger ju något helt annat, och jag skulle vilja veta om statsrådet delar UNHCR:s syn på att även psykologiskt beroende ska ingå när man tittar på vad som är en familj. Statsrådet anser att barnkonventionen måste nämnas i ingressen till direktivet och på ett tydligare sätt genomsyra förslaget. I den svenska utlänningslagen stadgas att varje åtgärd ska se till det berörda barnets hälsa, utveckling och bästa i allmänhet. UD har på uppdrag av regeringen gjort en utvärdering av portalparagrafen. Den visar att vad gäller t.ex. ensamkommande föräldralösa barn som söker sig till en syster i Sverige ställer vi väldigt höga krav. Det räcker inte att barnet är föräldralöst och utan andra släktingar i hemlandet, utan det är många andra faktorer som ska till. Jag skulle vilja veta hur statsrådet ser på den utredning som UD gjort och på vad den kan få för konsekvenser för Sveriges linje i familjeåterföreningsdirektivet vad gäller barn. Det räcker inte att föra in det här i ingressen. Jag skulle vilja veta på vilket sätt statsrådet avser att arbeta för de ensamkommande föräldralösa barnen och för att se till att de här ärendena också behandlas med största skyndsamhet.
Fru talman! När det gäller frågan om hur vi arbetar med EG-direktivet är det klart att vi följer den beredningsordning som vi har för samråd med riksdagen. Självklart är det så att det inbegriper både EU nämnden och fackutskottet. När den nya faktapromemorian kommer, när vi har fått se kommissionens reviderade förslag som vi tror kan tänkas komma till hösten - vi är inte helt säkra på hur snabbt det här jobbet går i kommissionen, men det är ungefär den uppskattning vi gör nu - kommer vi förstås tillbaka till utskottet och till EU-nämnden. De remissvar som vi ju har hämtat in kan vi skicka över omgående. Det är inga problem med det. De är inte så väldigt många, men de är naturligtvis värdefulla som ett underlag för det arbete som nu pågår. När det gäller de konkreta frågor om bl.a. ensamkommande barn som Ulla Hoffmann ställde är ju all den kunskap vi samlar in från det ordinarie arbete som pågår också en bas för ställningstaganden. Jag har i dagsläget inte någon anledning att gå in i några detaljer. Men självklart är det så att de erfarenheter vi har vunnit på olika områden, där det finns bäring i arbetet, är med i underlaget.
Fru talman! Tiden är knapp i dessa debatter. Statsrådet Klingvall säger i sitt svar till mig, vilket jag berörde som något positivt, att hon vill gå längre i synen på myndiga barn och deras möjligheter att återförenas med sin familj. Den svenska utlänningslagstiftningen har inte varit särskilt flexibel i detta avseende. Det finns åtskilliga tragiska historier där familjer har splittrats, där några barn blir kvar i hemlandet och andra barn får komma hit därför att de är under 18 år. Det skulle vara intressant att få veta om statsrådet har för avsikt att låta den nya synen på myndiga barn återspeglas i direktiven till anhörigutredningen. En annan viktig fråga i direktivet är vilka s.k. tredjelandsmedborgare som ska ha rätt att få återförenas med sin familj. Direktivförslaget bygger helt på att den som ska ha rätt att få leva med sin familj har uppehållstillstånd överstigande ett år. Det kan tyckas logiskt. Ska man få förenas med sin familj i det nya landet ska man också ha tillstånd att vistas där. De som direktivet inte är tillämpligt på är asylsökande och de som söker temporärt skydd i Sverige t.ex. i en massflyktssituation. Men där återkommer ju kommissionen. Detta kommer att ställa stora krav på våra invandringsmyndigheter. Om vi tar exemplet kosovoalbanerna hade en stor del av dem varit asylsökande i flera år innan de beviljades tillfälliga uppehållstillstånd tillsammans med dem som kom med anledning av kriget. Det innebär att de som har asylskäl inte har haft möjlighet att förenas med sina familjer. Vi har en annan grupp i Sverige, nämligen asylsökande från Afghanistan. Jag kan bara nämna att man i EU-parlamentets resolution uppmanar medlemsstaterna och rådet, med anledning av att det inte finns någon laglig regering i Afghanistan och att talibanregimen styr, att radikalt ompröva sin politik. Även de afghaner som har varit här i Sverige i upp till två år i ett tillståndslöst tillstånd kan inte få återförenas med sina familjer. En sådan tillämpning av familjeåterföreningsdirektivet måste givetvis åtföljas av strikta regler om att medlemsstaternas invandringsmyndigheter inte får lägga ärenden på hög för att avvakta utvecklingen i ett land. Jag vill återigen ta upp frågan om vilka som får rätt till familjeåterförening. Det är helt klart att det kommer att göras åtskillnad mellan å ena sidan dem som har fått flyktingstatus eller anses ha skyddsbehov och som har en självklar rätt att få hit sin familj och å andra sidan dem som får stanna av humanitära skäl. Dessa kan för att en gammal mamma eller ett myndigt barn ska få komma hit tvingas att visa att de har bostad och kan försörja sin familj. Sålunda öppnar konventionen för att medlemsstaterna ska kunna kräva att de som har fått uppehållstillstånd av humanitära skäl måste ha en lämplig bostad och en heltäckande sjukförsäkring för att familjemedlemmarna inte ska ligga det sociala bidragssystemet till last och att den sökande också måste ha stabila och tillräckliga tillgångar. Vissa medlemsstater ställer redan de här villkoren om en tillräckligt stor bostad och tillräckliga tillgångar. Sverige ställer ännu så länge inte några som helst sådana krav. Risken med sådana krav är ju att det endast blir invandrade med stor bostad och välavlönat arbete som har möjlighet att få hit sin familj. I dagens arbetsmarknadssituation är arbetslösheten för invandrade fortfarande hög, även om den sjunker för vissa grupper. Många av dem som har arbete är lågavlönade. Frågan är hur de ska ha råd att förenas med sina familjer när sådana krav ställs upp. Kommissionen säger i sitt förslag att medlemsstaterna får - också det här är ett direktiv - inte skall ställa dessa krav. Jag skulle vilja veta hur statsrådet, som företräder ett land som hittills inte rest sådana villkor, ställer sig till den möjlighet som kommissionen ger. Jag skulle också vilja veta om krav på tillräckligt stor bostad och tillräckligt stor inkomst kommer att återfinnas i de direktiv som regeringen snart ska besluta om vad gäller Anhöriginvandringsutredningen.
Fru talman! Ulla Hoffmann har ställt ytterligare ett antal frågor utöver frågorna i sin interpellation. Jag ska försöka att besvara några av dem. När det gäller frågan om myndiga barns möjligheter vill jag väl preliminärt säga att jag tycker att det ser väl snävt ut i direktivet. Jag tror att vi har anledning att verkligen noga fundera över vad som är rimliga krav i det här sammanhanget. Det är ett preliminärt svar på den frågan. Ulla Hoffmann var också inne på tredjelandsmedborgare och asylsökande. Det ligger i sakens natur att inget medlemsland tillåter den som fortfarande är asylsökande att ta in sin familj. Den ordningen gäller fram till dess att vederbörande har fått sitt beslut. Vad sedan gäller möjligheten att ställa krav säger kommissionen i sitt förslag att det är upp till länderna själva att avgöra vilka krav de vill ställa. Vi har ingen anledning att gå in i en diskussion om hur andra länder vill hantera denna fråga. Till Ulla Hoffmanns konkreta fråga om utredningsdirektiven ber jag att få återkomma.
Fru talman! Jag har, som jag sagt, många frågor men begränsad tid. Statsrådet säger att hon är glad för att kommissionen har presenterat det här förslaget, som i stort sett är bra. Hon lyfter också fram ett antal punkter där regeringen har haft invändningar och där statsrådet vill gå längre. Kan jag tolka det så att statsrådet stöder förslaget i dess helhet och vill gå längre på några punkter? Statsrådet säger samtidigt att Sverige måste vara berett till kompromisslösningar på vissa punkter. Jag undrar om det redan i dag är möjligt att säga vilka delar i förslaget som är kompromissbara. Statsrådet säger vidare i sitt svar att riksdagen har tillställts en faktapromemoria. Det är bra om vi får detta utrett. I socialförsäkringsutskottets yttrande till utrikesutskottet om regeringens EU-skrivelse står det att någon sådan faktapromemoria inte har kommit till riksdagen. Det verkar som om den har kommit bort i hanteringen mellan Utrikesdepartementet och riksdagen. Jag fick tillgång till faktapromemorian först i dag och har inte kunnat läsa den förrän för en stund sedan. I faktapromemorian redovisas den preliminära svenska inställningen. Där finns t.ex. inte regeringens önskan om uppehållstillstånd för myndiga barn eller om barnkonventionens ställning med. Däremot står det att regeringen är tveksam till att förslaget begränsar den uppskjutna invandringsprövningen till de s.k. anknytningsansökningarna till ett år. Jag skulle vilja veta vilket dokument som gäller.

Fru talman! Det är ytterst beklagligt att Ulla Hoffmann inte har fått den här faktaredovisningen i sin hand förrän i dag. Jag ska ta reda på vad det beror på. Enligt den information som jag har fått skulle den ha presenterats i vederbörlig ordning. Som jag tidigare sade kommer vi naturligtvis att presentera en ny faktapromemoria när kommissionens reviderade förslag kommer. Jag har i dag redovisat preliminära ställningstaganden och även försökt redogöra för ståndpunkter i några viktiga frågor. Det är omöjligt att gå in på djupet när det gäller de olika frågeställningarna. Vi är inne i en process som nog kommer att bli rätt svår. Ulla Hoffmann kan vara rätt övertygad om att det kommer att bli många tillfällen för socialförsäkringsutskottet att vara med och diskutera i den här processen. Jag tror att vi inte kommer så mycket längre i dag genom att borra i de här olika frågorna, utan vi får föra en fortlöpande dialog.

Fru talman! Lars Lindblad har frågat mig om jag är redo att bevilja amnesti och ge uppehållstillstånd för de människor i landet som gömmer sig undan avvisning. Den parlamentariska Barnkommittén ansåg att förutsägbarhet och konsekvens i rättstillämpningen har stor betydelse för huruvida sökande, som i bägge instanser fått avslag på ansökan om uppehållstillstånd, trots detta håller sig kvar i landet i förhoppning om att senare ändå få ett sådant tillstånd. Regeringen delade denna uppfattning i den proposition som låg till grund för riksdagens migrationspolitiska beslut i december 1996. Den tydligare lagstiftning och förbättrade rättsprocess som genomförts har enligt min bedömning medverkat till att antalet som håller sig undan av allt att döma har minskat väsentligt sedan dess. Det är riktigt att det i olika länder förekommit s.k. amnestier, med generellt meddelande av uppehållstillstånd till personer som saknar rätt därtill enligt de kriterier som anges i lagstiftningen. Det är uppenbart att detta inte är i linje med att genom förutsägbarhet och konsekvens förebygga undanhållande. Avgörande är här främst på vilka ordinarie grunder uppehållstillstånd kan ges samt vilken kvalitet prövningen håller. "amnesti till gömda flyktingar". Om det vore fråga om flyktingar som gömmer sig funnes det verkligen starka skäl för en åtgärd av sådant slag. Den som är flykting - i rättslig mening - ska ju enligt både våra internationella åtaganden och vår nationella utlänningslag få skydd här. Tack vare en under årtionden alltmer förbättrad rättsprocess är detta också vad som sker i verkligheten, även om misstag aldrig fullständigt kan uteslutas i någon mänsklig verksamhet. Frågan gäller därför om de som efter en noggrann prövning befunnits inte ha behov av skydd ändå ska få uppehållstillstånd om de håller sig kvar i Sverige, i motsats till det stora flertal som fullgör sin skyldighet att lämna landet när de får avslag på sin ansökan. För trovärdigheten i migrationspolitiken är det viktigt att sådana beslut verkställs och att det sker på ett värdigt och humant sätt. Det är inte min uppfattning att de som håller sig undan sedan avvisningsbeslut meddelats kollektivt bör få uppehållstillstånd. Jag är osäker på om Lars Lindblad med sin fråga verkligen menar att trovärdigheten i migrationspolitiken kan och bör eftersättas för ett sådant kollektivt beslut. En noggrann och rättssäker individuell prövning är att föredra. Amnestier riskerar erfarenhetsmässigt att skapa förväntningar om nya amnestier. Jag vill emellertid betona att hänsynstaganden sker med tilllämpning av utlänningslagen till humanitära omständigheter även när dessa inte förelegat under prövningen hos myndigheterna utan uppstått som en konsekvens av att man inte lämnat landet utan hållit sig undan. Allmänt kan för ärenden om uppehållstillstånd sägas att införandet av portalbestämmelsen om hänsynstagande till barnets bästa lett till att barn på grund av de sammantagna skälen får tillstånd i större utsträckning än tidigare. Att uppehållstillstånd i undantagsfall ges även när ett lagakraftvunnet avlägsnandebeslut redan föreligger får sannolikt en del negativa verkningar genom att vissa andra föräldrar uppfattar det som en realistisk möjlighet att få uppehållstillstånd genom att hålla sig undan efter avslagsbeslut. Hänsynstagandet till enskilda människor som befinner sig i en allvarlig situation måste dock få väga över när de humanitära skälen är starka. Sverige och håller sig undan myndigheterna lever regelmässigt i en svår situation, skrev regeringen i den migrationspolitiska propositionen. Även om det är föräldrarna som har huvudansvaret för barnen så befriar det inte myndigheterna från att försöka motverka konsekvenserna av att föräldrarna gömmer sina barn för myndigheterna hellre än att lämna landet. Åtskilliga åtgärder har i detta syfte också vidtagits, såväl i lagstiftning som i myndigheternas verksamhet. Nu senast har regeringen den 30 mars i år beslutat att dessa barn ska få full tillgång till hälso och sjukvård samt tandvård. Det betyder att de får tillgång till samma barnhälsovård, akutvård, sjukhusvård och tandvård som asylsökande barn och självfallet även alla barn som är folkbokförda i Sverige. Avslutningsvis vill jag framhålla att syftet med bestämmelsen i 2 kap. 14 § utlänningslagen inte är att göra det möjligt för regeringen att utfärda "en kollektiv amnesti - för samtliga gömda flyktingar". Den är avsedd att användas för helt andra situationer.
Fru talman! Jag vill inleda med att tacka migrationsminister Maj-Inger Klingvall för svaret på min interpellation. Enligt uppgift från Rikspolisstyrelsen den sista december i fjol var det 1 604 personer som efterspanades av den svenska polisen för verkställande av avvisning ur landet. 239 av dessa var barn. Enligt frivilligorganisationer är det över 2 000 personer som håller sig gömda i Sverige. Vissa av dessa har inte sökt uppehållstillstånd med anledning av att de är rädda att få avslag och därmed sändas till ett land där framtiden är oviss eller direkt farlig, utan de håller sig gömda. 2 000 människor lever i en mycket svår situation. De flesta av dem är helt utan rättigheter, helt utan tillgång till medicin, sjukvård, tandvård, socialt skyddsnät eller arbetsrättsligt skyddsnät. Många av dessa personer är under mycket hård psykisk press. De vågar inte gå ut och kan långt ifrån leva ett normalt liv. De känner sig ständigt jagade. Det är ett faktum att många av dessa människor har det mycket svårt. Regeringen genomförde Förintelsekonferensen här i Stockholm för att signalera humanism och respekt för de mänskliga rättigheterna. Det ska ni ha beröm för. Men vad har hänt sedan dess? Hur ska ni fylla de ramar ni skapade där med verkligt innehåll? Jag tycker att migrationsminister Klingvalls svar på min interpellation inte visar på att regeringen kommer att fullfölja sin utmålade humanism i verkligheten. Fru talman! Migrationsministern hävdar att dagens hantering av uppehållstillståndsärenden har trovärdighet och borgar för god rättssäkerhet. Hur kan hon bortse från t.ex. Svenska advokatsamfundets mycket skarpa kritik mot Utlänningsnämndens förfarande med schablonmotiveringar gällande barnets bästa och stora brister i bevisföringen? Att tala om vikten av förutsägbarhet och principer när ca 2 000 personer de facto gömmer sig av rädsla för att bli avvisade verkar inte rimligt. Det finns anledning till att de gömmer sig. Man måste förstå att människor inte går under jorden med allt vad det innebär, och de risker för sin mentala och fysiska hälsa som det innebär, för vilken struntorsak som helst. Dessa risker visas inte minst av regeringens tillsatta utredning om när barn lever gömda. De som gömmer sig löper mycket stor risk för psykiska och fysiska men. Dessa människor är givetvis mycket rädda för det som väntar dem i det land dit vi väntas skicka dem. Det tyder på ett mycket cyniskt och byråkratiskt synsätt från regeringens sida. Migrationsministern talar om det skydd som barn som gömmer sig har fått med regeringens politik, dvs. möjlighet till barnhälsovård, akutvård, sjukhusvård och tandvård. Det är riktigt. Men hur kan man för det första bortse från de behov som alla de vuxna som gömmer sig har och för det andra från det faktum att dessa barn löper stor risk att bli upptäckta och därmed bli gripna av polisen? De kommer troligen aldrig ens att uppsöka dessa sjukhus i verkligheten. Varför föreslår regeringen halvmesyrer som inte kommer att förbättra situationen i verkligheten? Varför låter inte regeringen dessa människor stanna? Det är sann humanism. Regeringens politik är ren kosmetika i det här fallet. I min interpellation har jag angett 2 kap. 14 § i utlänningslagen som en möjlig lösning för regeringen att ge de gömda amnesti. Migrationsministern anser inte att detta är syftet med lagen. Dock avvisar hon inte möjligheten, vilket visar att det endast är politisk ovilja det handlar om. Internationella exempel från USA, Belgien och Spanien har visat att detta är ett möjligt vapen mot den orimliga situationen. Ministern ser amnestin som något som leder till att samhällets trovärdighet minskar. Jag ser det precis tvärtom. Det är ett sätt att återskapa ett samhälle som hanterar människor med en grundläggande värdighet. Min fråga är: Om detta inte är syftet med lagen, i vilka situationer ska regeringen använda denna lag? Samtidigt har jag kanske missuppfattat ministern. Hon antyder att en amnesti skulle vara negativ för de gömda. Jag hoppas att jag har missuppfattat det. Om inte: Vad menar ministern med detta?
Fru talman! Lars Lindblad tar i sin interpellation upp en mycket angelägen fråga. När jag läser svaret tycker jag att ministern lite grann hoppar över frågan och undviker den problematik vi ändå har och det som har hänt de senaste åren när det gäller flyktingars situation inte minst i hela Europa. Jag vill hänvisa lite grann till barnen Demir, som många av oss kunnat följa, och deras mycket tragiska situation. Där har de nu äntligen fått ett uppehållstillstånd. Om jag tittar på de barnen och deras situation och barnkonventionens intentioner är jag mycket frågande inför om vi verkligen tycker att barnkonventionen är viktig i det här landet. Jag undrar som regeringen tycker det i förhållande till hanterandet av flyktingärenden, och då inte minst i förhållande till de gömda flyktingar som vi har i vårt land. Många har funnits här i väldigt många år. Man borde vid det här laget kunna ge någon form av amnesti, med en viss begränsning sett till tidsaspekten, bakåt i tiden. Historien visar på en mängd politiska missgrepp, om vi går tillbaka i historien. I efterhand brukar man ångra det och försöka kompensera eller göra någonting. Frågan om tvångssteriliseringar har t.ex. nu varit aktuell. Jag är mycket orolig för att just flyktingarnas situation i Sverige i dag, och de gömda flyktingarna, kommer att bli vår tids politiska misstag. Vi glömmer bort deras situation. Det är inte så att människor gömmer sig därför att de har någonstans att ta vägen. De gömmer sig därför att de är rädda för att flytta tillbaka till sitt ursprungsland. Det enda hopp som jag kan se i texten är något som jag gärna ser att ministern utvecklar, och då kanske i en positiv anda. Ministern säger i svaret: "Hänsynstagandet till enskilda människor som befinner sig i en allvarlig situation måste dock få väga över när de humanitära skälen är starka". Det vore bra om ministen utvecklade det. Det kan ändå vara ett visst hopp om att vi kan få se att någonting händer åtminstone när det gäller de gömda flyktingbarnen. Det kan inte få pågå år ut och år in att barn vistas i vårt land och mår så fruktansvärt dåligt. Det låter väldigt bra att man nu ger dem möjlighet till full tillgång till hälso och sjukvård samt tandvård. Men jag skulle vilja höra om det verkligen kan fungera i praktiken. Om man är efterlyst, gömmer sig och inte vet när man kan bli hämtad av polisen, kan man då gå och sätta sig på en vårdinrättning för att få hjälp? Det är lite avgörande för om det här beslutet och paragrafen egentligen har någon betydelse. Det skulle vara intressant att få höra om ministern har tittat på det och utvärderat hur det kommer att fungera i praktiken.

Fru talman! Jag tycker att det här är ett besvärande problem, som vi har haft i flyktingpolitiken under många år. Alla länder har det för övrigt, så det är inte bara vi. Det är besvärande därför att det är ett verkligt humanitärt problem. Jag tycker nog att vi borde leta mer efter konstruktiva lösningar och se om vi inte kan hitta någon lösning på problemet. Den lösning som regeringen - oavsett vilka regeringar som har suttit - verkar anvisa är att inte försöka tackla problemet på annat sätt än att säga att den svenska lagstiftningen gäller och tro att antalet gömda ska minska. Jag tror i och för sig att det minskar en del, men jag tycker ändå att vägen inte är tillräckligt offensiv. Från Broderskapsrörelsens sida har vi jobbat med det här problemet i flera år. Det är ganska naturligt, eftersom vi är mycket intresserade av humanitära och sociala frågor i vårt arbete. Det är väl andra organisationer också. Vi har skjutit in oss på barnens situation utifrån det resonemanget att föräldrarna kan ta ansvar för sina gärningar, att de ska vara mogna nog att kunna göra det, och också ta ansvar för ett beslut. Men barnen har ju inte försatt sig i den situation som föräldrarna har medverkat till. Det spelar ingen roll om det finns sakliga skäl för föräldrarna att gömma sig eller om de, tyvärr, använder det som metod; barnen hamnar i kläm i alla fall. Det är naturligtvis jättebra att vi nu öppnar hälsooch sjukvården och tandvården. Man kan inte göra annat än applådera det, eftersom det är bra för barnen. Där har jag egentligen samma fråga som Marianne Samuelsson: Hur är det med sekretessreglerna? Kan föräldrarna/ vårdnadshavarna följa med till sjukhuset eller inte? Vad händer då? Sedan är det också frågan om skolgång, som jag förstår att Skolverket har fått i uppgift att utreda. Det är också väldigt viktigt för barnens utveckling att de får tillgång till skolgång. Jag tycker att det har skett en förändring, som borde öppna möjligheterna för att leta efter andra lösningar. Det är att vår anpassning till EU och det viseringsläge som vi har i dag innebär att tillströmningen till Sverige av flyktingar är avsevärt mycket mindre än vad den var för några år sedan. Den s.k. drageffekten, signaleffekten, är inte lika stor som den var tidigare. Man borde kunna våga lite mer mot bakgrund av det. Jag inser att där finns ett problem. Det är dessutom så att många av de gömda flyktingarna har inte kommit i åtnjutande av den nya lagstiftningen med portalparagrafen, den lagförändring som vi gjorde i slutet av 1997. En del har det, men andra har det inte. Från Broderskapsrörelsens sida har vi därför lanserat en idé, och det är att man inte ska ge amnesti - även om vi har prövat den modellen också - utan att man ska ge en form av sexmånadersfrist och ge de gömda möjlighet att komma fram och få sin sak prövad. Vi tänker i första hand på barnen, därför att det är med dem som vi ser problemet. De kan då få sin sak prövad igen i enlighet med den nya lagstiftningen. Man gör alltså detta undantag så att de får chansen att lägga in en ny ansökan. De får då verkställigheten uppskjuten och kan därför leva öppet. Det skulle vara väldigt bra för barnen, och säkerligen också för de föräldrar som är berörda. Man avdramatiserar hela situationen, och de får en chans att pröva sin situation. För många skulle det säkert också innebära att de återvänder till sitt hemland eller söker asyl i ett annat land. Det skulle öppna upp hela den låsta situationen om man gör ett försök med någonting, och sexmånadersfristen är en idé. Jag undrar om regeringen skulle kunna fundera på om det är möjligt att genomföra detta. Det kan inte vara en omöjlighet, och det kan inte ge särskilt stor drageffekt. Det kan inte heller kosta alltför mycket pengar.

Fru talman! Den här frågan hänger mycket ihop med föregående interpellation, som Ulla Hoffmann hade framställt och som handlade om anhöriginvandring. Flera gånger har nämnts familjen vars barn gömde sig i Ucklums kyrka. Då fokuserades en hel del på hur man skulle göra med den myndiga systern, huruvida hon skulle kunna få del av detta och eventuellt skulle kunna inlemmas i barnkonventionen. Det var härligt att höra migrationsministern säga så rakt att barnkonventionen måste på ett tydligare sätt genomsyra förslaget. Om vi hade tänkt så, hade vi kunnat utgå från de yngre syskonen i familjen och hur de kommer att må av att inte få förenas med sin äldre syster. Vi behöver inte utgå från den äldre systern, utan vi kan utgå från de mindre barnen. Föregående talare talade om humanitära problem. Jag måste säga att sedan jag kom till riksdagen och fick mer inblick i Utlänningsnämnden och Invandrarverket än vad jag hade i mitt arbete på barnavårdscentralerna hemma i Borlänge har jag blivit väldigt bestört över att det finns två slags humanitet, en juridisk humanitet och en humanitet som vi talar om i vardagslag. Det är väldigt konstigt att man kan handskas så med ett så allvarligt ord. Utlänningslagstiftningen bygger på tanken att den som har fått beslut om att lämna landet gör det självmant. Det är ingenting som jag har hittat på, utan jag har läst det i betänkandet Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv från 1996/97. Det är en sanning med mycket stor modifikation. Man gömmer sig inte för att man tycker att det är roligt eller för att man vill ställa till besvär, utan man gömmer sig för att man till varje pris känner att man inte kan återvända, inte törs återvända och att det inte går att återvända. Misstag kan begås, säger statsrådet. Men sådana här misstag får inte begås. Jag har en fråga, och det är: Hur är bevakning och uppföljning av hur det går för flyktingar som avvisas och som inte alls vill återvända? Jag vet redan en del av svaret på frågan; det är en väldigt dålig uppföljning. Jag skulle vilja höra hur regeringen jobbar med det. Hur mycket tar man reda på? Hur mycket tänker man ta reda på? Hur har de här människorna det när de kommer hem till sitt land, dit de egentligen inte vågar återvända?
Fru talman! Jag kan bara konstatera att det här är en fråga som har engagerat många, eftersom flera talare har gått upp med anledning av interpellationen. Låt mig bara börja med att rent allmänt tala om barn som lever gömda. Jag är helt övertygad om att vi har samma uppfattning: barn som lever gömda befinner sig i en mycket svår situation. Därför är det oerhört viktigt, framför allt för barnens skull, att vi för en politik och har en rättstillämpning som syftar till att förebygga att vuxna och barn hamnar i en så här svår situation och finner detta som den enda möjliga utvägen. Skälet till att människor lever gömda är i de allra flesta fall att de har fått ett avslagsbeslut. De upplever säkert själva att de har mycket starka motiv för att stanna i Sverige, men de uppfyller inte de krav som riksdagen har lagstiftat om i utlänningslagen. Vi har ändå gjort en hel del insatser för att förebygga att detta ska ske. Det är förkortade handläggningstider, ökad rättssäkerhet och bättre motiverade beslut. Barnen har blivit mer synliga i hela asylprocessen. Det är inte minst effekten av att vi vid den förändring som gjordes 1997 förde in barnkonventionen i utlänningslagen. Vi kan också se att det här har lett till, som Berndt Ekholm var inne på, att antalet gömda har minskat och då också antalet gömda barn. Den utredning som gjordes förra året pekade på ungefär 150 gömda barn i Sverige, men Invandrarverket har i dagarna gjort en ny kartläggning som förefaller visa på ett ännu mindre antal gömda barn. Jag tror att det vi verkligen behöver arbeta med är att utveckla metoder för att förebygga och minska antalet fall där människor gömmer sig. Invandrarverket har i dag ansvaret för avvisningarna. Man arbetar metodiskt med att hålla kontakt, att tala med de personer som har fått sina avvisningsbeslut och att utveckla arbetet med täta kontakter med de asylsökande som har fått avvisningsbeslut. Vi tittade på 1999. Då hade 75 % av dem som fått ett avvisningsbeslut återvänt frivilligt utan några problem. Detta är, tror jag, också en effekt av att vi har överfört detta ansvar till Invandrarverket. De har också utvecklat sitt sätt, helt enkelt, att arbeta med dessa människor. När det sedan gäller Lars Lindblad och hans interpellation kan jag säga att jag tycker att han också ska berätta om baksidan av sina tankar, om det nu är så att Lars Lindblad menar det han säger i sin interpellation, nämligen att vi ska införa en amnesti även för dem som illegalt finns i vårt land. Det är faktiskt så att de som driver frågan om amnesti också använder flyktingarna som ett nytt argument för att nedrusta välfärden i vårt land.

Fru talman! Då är min omedelbara fråga till migrationsministern om hon tycker att en mer öppen människosyn och en mer öppen invandrings och flyktingpolitik hotar välfärden. Det är faktiskt vad hon säger till mig. Det tycker jag är mycket anmärkningsvärt. Det var ungefär samma argument som hon själv använde mot Sten Andersson tidigare i debatten och någonting som jag definitivt vänder mig emot. Fru talman! Jag vill också försöka rätta migrationsministern på en punkt. Jag tror inte att skälet till att man gömmer sig i Sverige i dag är att man inte vill att avvisningsbeskedet ska fullföljas. Fru talman! Jag tror att man gömmer sig för att man är rädd för vad som ska hända när man skickas tillbaks till det som vi kallar för ursprungslandet. Det tror jag är den sanna synen. Jag tror inte att den byråkratiska beskrivningen stämmer med verkligheten. Ministern konstaterade att det är färre som gömmer sig. Jag tror inte att det har att göra med att vi t.ex. har en mer trovärdig politik. Det är de facto så att det är färre som kommer hit. Det är ganska logiskt att det blir färre som gömmer sig om det är färre som kommer hit. Det är en ganska tydlig utveckling under Fru talman! Jag vill också citera ur migrationsministerns inledningsanförande: "Hänsynstagandet till enskilda människor som befinner sig i en allvarlig situation måste dock få väga över när de humanitära skälen är starka". Jag vill fråga migrationsministern om hon anser att det är så i dag. Vi är förhindrade från att i kammaren gå in på enskilda fall, men det finns massvis med exempel på hur denna tolkning inte gäller när Invandrarverket och Utlänningsnämnden behandlar olika fall. Stämmer denna tolkning när Sverige väljer att avvisa en 22-åring från sina föräldrar och tio syskon? Jag tycker inte det. Anser migrationsministern att det hon säger överensstämmer med verkligheten? Det är jag ganska intresserad av. Jag tyckte också att ministern var oklar i sitt svar till mig på framför allt en punkt. Hon antyder att amnesti för de gömda skulle verka negativt just för denna grupp. Vad är det som är negativt med att man får lov att stanna? Hur kan migrationsministern påstå något sådant? Vi har konstaterat att det inte finns några lagliga hinder för en amnesti, men migrationsministern vill inte låta dem stanna. Vad tänker då ministern göra åt de problem som verkligen finns? Eller förnekar ministern att ett stort antal människor gömmer sig och har det mycket svårt? Det tror jag inte. Men vad tänker regeringen göra åt den svåra situation som verkligen råder?
Fru talman! Jag vill gärna återknyta till det som Berndt Ekholm tog upp. Kan man skapa en annan modell, om man inte kan ge amnesti? Kan man då tänka sig ett nytt prövningsförfarande, där alla som vill får sitt fall prövat igen utifrån regelsystem som bör ligga i linje med det hänsynstagande till enskilda människor som ministern har anfört i sitt svar? Jag blir lite bekymrad när ministern talar om välfärdspolitiken och flyktingarna och antyder att det skulle vara något problem. Jag ser det snarare så här: Ju mer av internationell solidaritet vi står för, desto mer av nationell solidaritet får vi. Det blir någonting självklart för människor i vårt land att vi ska vara solidariska och ställa upp för dem som har det svårt. Ger man signaler om att vi inte har råd eller möjlighet att ta emot si eller så många flyktingar för att det skulle drabba vår egen välfärdspolitik ger man också signaler om att vi inte har råd med våra egna som är arbetslösa eller har det svårt. Det är oerhört angeläget, tror jag - det är också oerhört angeläget för svensk trovärdighet internationellt - att vi jobbar för solidaritet och hänsynstagande och att vi tar oss an de människor som faktiskt behöver vår hjälp därför att de hade det mycket svårt där de var och har flytt undan förtryck och politiskt överförmynderi som kanske gör att de över huvud taget inte får yttra sig i sitt eget land. Med de begränsningar som i dag finns vad gäller möjligheterna att ta sig till Sverige borde vi åtminstone kunna ta oss an de få som kom när det tidigare regelsystemet gällde.
Fru talman! Jag håller med migrationsministern om vikten av att förebygga. Det gör vi i väldigt stor utsträckning med den nya lagstiftningen och de åtgärder som vi har vidtagit i anslutning till den och också med de viseringsregler som man i och för sig kan ha många synpunkter på men som har haft den effekten att det i dag är svårt att ta sig till Sverige. Det vore dumt att förneka det. Det är i alla fall mycket svårare än förr. Jag tycker att kombinationen av viseringsreglerna och den nya lagen borde göra att man inte behöver driva förebygganderesonemangen så långt som Maj-Inger Man skulle kunna resonera som så här: Ett undantag just för de gömda barnen och deras familjer kommer inte att leda till den s.k. pull-effekten, som gör att vi får en väldig massa som kommer hit. Vi har så många spärrar inbyggda i det system vi har i dag att risken för det är minimal. Den är så liten att man bör ta den risk som återstår. Portalparagrafen har naturligtvis också bidragit till att färre kommer hit, men det har inte löst problemen för många av de barn som nu är gömda, för de har aldrig kommit i åtnjutande av den paragrafen. Det är det som är poängen med en sexmånadersfrist, eller hur lång man nu vill att den ska vara. Man ger dem en fair chans att komma i åtnjutande av den nya lagstiftningen och få sin sak prövad. Man avdramatiserar helt enkelt situationen. Många kommer säkert, om de får dessa månader på sig, att bestämma sig för att det inte är någon idé att stanna och åka hem. Man gör ändå en insats för att försöka bryta ett dödläge, och det är det som jag tycker är fint med denna idé. Jag hoppas att Regeringskansliet ändå kan ta sig en funderare. Är detta lösningen, eller finns det någon annan lösning - i stället för att inte göra någonting alls?

Fru talman! Jag tror att statsrådet och jag har lite olika syn på förebyggande. För mig är förebyggande att se till att man mår så bra och blir en så hel människa som möjligt, så att man kan ta tag i svåra situationer. Här kom exempel på hur man skulle förebygga att barn och familjer gömmer sig. Ett sätt var att Invandrarverket skulle stå för avvisningarna och att man skulle ha kontakter med människorna. Men det är medan de är kvar i Sverige. Jag hörde ett program på radio där Invandrarverket resonerade ungefär som om man skulle ställa en människa på en platta och svänga den runt. Man vänder dem om, uttryckte sig denna tjänsteman. Vad jag frågade om var vilken koll man har på vad som händer med människorna när de kommer tillbaka till sitt land. Ett sätt att förebygga hade att göra med att barn har blivit mer synliga. Jag tänkte avsluta mina två korta minuter med att läsa ett kort citat ur Barndom pågår: rapport fån barnens myndighet. Det står i ett avsnitt som heter "Kompanjoner eller dekorationer". Det är en professor Roger Hart som har skrivit det:
Fru talman! Låt mig börja med interpellanten. Interpellanten skriver ju så här i sin fråga: "Rent praktiskt skulle en sådan amnesti kunna innebära att alla som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd och därför gått under jorden, samt de som befinner sig i Sverige illegalt utan att ha fått sitt fall prövat, beviljas permanent uppehållstillstånd genom att anmäla sig hos ansvarig myndighet." Jag vill bara fråga om detta är Lars Lindblads uppfattning eller om det är Moderata samlingspartiets uppfattning. Vem är det som Lars Lindblad talar för i den här frågan? Vi har nämligen en riksdag som har bestämt sig för att vi ska ha en reglerad invandring till vårt land. Utlänningslagen, som vi har fattat beslut om i den här kammaren, bygger på att lagakraftvunna beslut ska verkställas och ger alltså inte något bemyndigande till regeringen att göra våld på de här reglerna, vilket, såvitt jag har förstått, är det som Lars Lindblad pläderar för. Sedan gäller det migrationspolitiken kopplad till vårt välfärdssamhälle. I den plädering som jag har följt i medierna, inte minst från Moderata ungdomsförbundet, bygger tanken om amnestier och fri invandring på systemförändringar och på att välfärdssamhället ska nedmonteras. Det är naturligtvis inte min avsikt att göra någon sådan koppling. Vi ska ha en human och solidarisk migrationspolitik i vårt land, och vi ska ha ett bra välfärdssamhälle. Men de här åsikterna förs ju fram av dem som pläderar för det här i den här debatten. Det var därför som jag ville få ett svar från Lars Lindblad på frågan om flyktingarna helt enkelt används som ett nytt argument för att man ska nedrusta välfärden i vårt land. Den frågan hoppas jag att jag kan få ett svar på, eftersom Lars Lindblad har en replik kvar. Det är intressant att konstatera att vi nu har haft två debatter mellan två moderater som till synes företräder två olika linjer. Men de är uppenbarligen överens om en sak, nämligen att flyktingpolitik inte får kosta någonting. Jag har några kommentarer till övriga inlägg. En sak gällde att ge de gömda familjerna eller personerna en chans att få sin sak prövad på nytt. Den möjligheten finns naturligtvis genom att man gör en ny ansökan med åberopande av nya skäl. Det är ju det som förekommer. Jag menar att det som är viktigt för att man ska kunna begränsa den här situationen - jag tror att vi alla är överens om att den innebär stora lidanden för många människor och för barn - är att man har en lagstiftning som är tydlig och som ger kontinuitet. Det ska också följa en rättssäker rättstillämpning på detta. Det är viktigt att vi utvecklar det här vidare. Därför finns det nu flera aktuella frågor som vi har att ta ställning till så småningom här i riksdagen. Den här frågan om anhöriginvandringen kommer naturligtvis så småningom hit. Det handlar också om den nya instans och processordningen för de här ärendena. Syftet är att ytterligare stärka individens rättssäkerhet och möjlighet att föra sin talan.

Fru talman! Jag vill svara på Maj-Inger Klingvalls fråga om vem jag representerar. Jag är folkvald. Jag representerar främst mina väljare. Jag har också rätt och skyldighet att driva de frågor som jag tror på. Givetvis är jag beroende av mitt partis inställning i olika frågor. Men det handlar också om hur man driver olika frågor. Jag vill även säga att jag tycker att Moderata samlingspartiet har tagit ett par klara steg framåt i de här frågorna när det gäller arbetskraftsinvandring och annat. I det avseendet tycker jag att man harmonierar väldigt väl med Moderata ungdomsförbundets slutgiltiga mål om ett friare och öppnare Amnestifrågan skiljer sig lite grann från visionen om ett friare och öppnare Sverige i den meningen att amnestifrågan handlar om någonting som vi måste göra nu. Det handlar om en akutåtgärd för att man ska kunna rädda situationen, för att man på något sätt ska kunna upprätta en grundläggande värdighet för enskilda människor som i dag lider svårt i Sverige. Det tycker jag inte att man ska glömma bort. Sedan är jag villig att driva på Maj-Inger Klingvall och andra när det gäller att göra samhället friare och öppnare. Jag undrar egentligen vad det är för samhälle som Maj-Inger Klingvall ställer sig bakom när humanismen styrs av budgetprocessen. Flyktingpolitiken, flyktingmottagandet, ska alltså styras av de pengar som vi har i landet. Det är inte solidaritet, Maj-Inger Klingvall. Det är någonting annat. Jag instämmer helt i Moderata ungdomsförbundets grundsyn, nämligen att vi ska sträva efter ett friare och öppnare Sverige. Man kan fråga sig vad det är för samhälle som vi har skapat när vi helt enkelt säger att vi inte har råd att vara öppna mot andra människor. Det är inte ett solidariskt och öppet samhälle.
Fru talman! Jag tycker att Lars Lindblad gör det väldigt lätt för sig. I grunden för den här politiken, som Lars Lindblad uppenbarligen företräder, ligger faktiskt en helt förändrad syn på den svenska välfärden och också på den svenska arbetsrättslagstiftningen.

Därför måste vi klara av att ta ansvar för dem som är skyddsbehövande och som söker sig till vårt land, men vi måste också ta ansvar för en aktiv politik för utveckling och stabilitet i de länder som de flesta asylsökande kommer från. Vi löser alltså inte problemen med orättvisorna i världen genom att ha en helt fri invandring till vårt land. Vi måste naturligtvis lösa problemen med underutveckling, fattigdom, massarbetslöshet och bristande framtidstro i en ännu aktivare bistånds-, handels och utrikespolitik. Vi måste genom en global välfärdspolitik försöka komma till rätta med de globala orättvisorna i världen. Jag ser fram emot att Moderata samlingspartiet ställer upp på den ökning av biståndet som ligger i förslaget till budget, som kommer att behandlas av riksdagen senare i vår.

Herr talman! Yvonne Oscarsson, Berndt Ekholm, Liselotte Wågö och Tuve Skånberg har frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta med anledning av situationen i Kongostaterna. Marianne Andersson har ställt samma fråga till utrikesministern. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Regeringens position efterfrågas beträffande stöd för återuppbyggnad av rättsväsendet, upprättande av en sanningskommission, Frankrikes roll, utökade humanitära insatser, stöd för demokrati och försoning samt stöd till utvecklingssamarbete inom infrastruktur, sjukvård, utbildning och arbetsmarknad. Frivilligorganisationer, det nordiska samarbetet, FN, EU, IMF och Världsbanken tas upp som möjliga kanaler för svenskt stöd. Jag vill först tacka för det starka engagemang som resan och interpellationerna ger uttryck för. Det delas av många. De erfarenheter och beskrivningar som ni ger visar tydligt att situationen i de båda Kongostaterna fortsätter att vara mycket svår. De två länderna har de senaste åren varit skådeplats för brutala krig, där oskyldiga civila värst drabbats av dess fasor, och orsakerna till dessa konflikter är långt ifrån lösta. Lusakaavtalet, som är ramen för en mödosam väg till fred i Kongo-Kinshasa, genomförs bristfälligt, och eldupphöravtalen i Kongo-Brazzaville är bara början på en lång process mot fred, om än ett positivt första steg. Det regionala perspektivet, med ett flertal grannländer inblandade i kriget i Kongo-Kinshasa, försvårar också möjligheterna att nå fred, och påverkar säkerheten i hela regionen, även i Kongo Fred är förutsättningen för hållbar utveckling. Det gäller såväl Kongo-Kinshasa som Kongo-Brazzaville. Sverige kommer därför att fortsätta stödja initiativ som kan bidra till politiska lösningar på konflikterna i regionen. Detta är en lång process som måste grundas i en genuin vilja till förhandling hos parterna. Vi välkomnar afrikanska fredsinitiativ. Gabons president Bongo spelar uppenbarligen en viktig roll som medlare i Kongo-Brazzaville och Botswanas förre president Masire har OAU:s uppdrag att utveckla en nationell försoningsprocess i Kongo-Kinshasa. Mot denna bakgrund vill jag svara på de mer specifika frågor som ställs. Vad gäller humanitära insatser är hjälpbehoven utan tvivel enorma. Sverige är en stor givare av humanitärt bistånd i båda länderna och har i fallet Kongo-Brazzaville ökat sina insatser markant under år 2000. Med detta hoppas vi att fler ska följa vårt exempel. FN, EU och frivilligorganisationer spelar redan en viktig roll, men insatserna kan samordnas bättre och intensifieras. Koordinering är en förutsättning för effektiv humanitär hjälp, och Sverige stöder bl.a. FN-organen OCHA och FAO med detta. Men humanitärt stöd och skydd till det stora antalet flyktingar är det som måste prioriteras högst. Sverige är en av de största bidragsgivarna till FN:s flyktingkommissarie, som har betydande program framför allt i Kongo-Kinshasa, men också i Kongo-Brazzaville. Sverige bidrar också till Unicefs arbete med skydd och reintegrering av barn på flykt, UNDP:s omfattande insatser för reintegrering av flyktingar och Internationella Röda korskommitténs flyktingarbete. Dessutom ges bistånd till Svenska Missionsförbundets viktiga insatser, som genomförs i samarbete med systerkyrkorna EEC och CEC. Sverige verkar enskilt, men också genom FN, EU och Bretton Woods-institutionerna. Det är i dessa sammanhang, såväl som i bilaterala kontakter, som Sverige för en dialog med bl.a. Frankrike om situationen i Kongo-Brazzaville och Stora sjö-regionen. Flera andra insatsområden tas upp i interpellationerna. Vad Sverige och omvärlden kan stödja handlar dock ytterst om ländernas egna prioriteringar. Det gäller såväl demokrati-, försonings och förvaltningsinsatser som utvecklingsinsatser inom sjukvård, utbildning, infrastruktur och arbetsmarknad. Svenskt stöd till sådana insatser kanaliseras i nuläget främst via enskilda organisationer och internationella organ och kommer så att göra även i fortsättningen. Ansökningar från enskilda organisationer inom dessa områden prövas redan i dag i positiv anda av Sida, och internationella organ, bl.a. EU-kommissionen och IMF, förbättrar för närvarande sin beredskap för utvecklingsinsatser. Sida har på regeringens uppdrag lämnat förslag på en strategi för Stora sjö-regionen. Strategin är ännu ej beslutad, men planeras inbegripa ett omfattande bistånd också till Kongo-Kinshasa, främst på det humanitära området, men också för fred, mänskliga rättigheter, demokrati och försoning. För Kongo-Brazzaville är det utifrån den nuvarande situationen för tidigt att ta ställning till långsiktigt svenskt engagemang inom de sektorer som omnämns i interpellationerna. Så länge hållbar fred inte uppnåtts saknas de grundläggande förutsättningarna. Det svenska biståndet är därför först och främst humanitärt, och hittills i år har beslut om ca 15 miljoner kronor tagits, jämfört med ca 5 miljoner kronor för 1999. EU har sagt sig komma att överväga stödinsatser då en reell demokratiseringsprocess tar form. Sverige stöder denna linje. Värt att nämna är också att UNDP avser prioritera kapacitetsbyggande insatser inom rättsväsende och andra demokratiska institutioner i Kongo-Brazzaville. Men även de humanitära insatser som i dag pågår bidrar till att lägga grunden för ett starkare civilt samhälle, som blir avgörande i det återuppbyggnadsarbete som kommer att behöva fortgå under mycket lång tid framöver.
Herr talman! Jag ska börja med att tacka biståndsministern för svaret. Bakgrunden till frågorna har flera av oss beskrivit i interpellationerna. Vi har från samtliga riksdagspartier gjort en resa till de båda Det är med tillfredsställelse jag ser att ministern har uppmärksammat mina frågor rörande Kongo Brazzaville, men det är mindre tillfredsställande att ministern som jag ser det inte svarar på mina frågor. Jag vill börja med den fråga som handlar om Frankrikes roll i Kongo-Brazzaville. Min fråga gällde regeringens eventuella agerande med anledning av de franska intressena i den alltjämt pågående konflikten. Sverige har en mycket speciell relation till Kongo. Man har i Kongo förtroende för oss, både som svenskar och som regering. Det är min uppfattning efter att ha varit i länderna. Sverige för en dialog, säger ministern. Den dialogens innehåll är precis det jag frågade efter. Vad anser biståndsministern och övriga regeringen om Frankrikes agerande före och under kriget? Hur ska Sverige göra för att förmå FN och EU att driva frågan mot Frankrike. Jag är medveten om att detta är svårt och komplicerat med tanke på att Kongo-Brazzaville tidigare var en fransk koloni. Detta gör det desto mer viktigt att tydliggöra Frankrikes nuvarande intressen i landet. Det torde vara känt för biståndsministern att Frankrike redan vid statskuppen 1978 obehindrat exploaterade Kongos oljefyndigheter via oljebolaget Frankrike förlorar alltså vinstandelar. När sedan den nuvarande presidenten Sassou-Nguesso återtar makten med våld, via egen privat armé som även består av värvade barnsoldater, är Frankrike det första landet som uttrycker sin glädje över att Sassou-Nguesso har återtagit makten. Alla förstår min och Vänsterpartiets inställning till detta. Min förhoppning var att även regeringen och biståndsministern hade klargjort sin inställning. Om dessa finns inte ett ord i ministerns svar. Det är möjligt att ha goda relationer med ett land men ändå säga sanningar när fel har begåtts och fortgår. Det är alltid osolidariskt att vara tyst och på det sättet ta ställning för ett förtryckande land och inte stödja de sargade och förtryckta människorna. Frågan om sanningskommission finns inte heller nämnt i svaret. Vi som besökt landet har fått höra ögonvittnens berättelser om vad som hänt och vad som fortfarande händer Kongos folk. Jag har lärt mig att afrikanska länders historia är svår för oss svenskar att förstå. Stamkrig och ledarnas självpåtagna rättigheter gör att för många afrikanska ledare är det rätt och riktigt, t.o.m. rättfärdigt, att av godhet använda våld. Det våld vi fick höra talas om kan aldrig någonsin rättfärdigas. Kvinnor skändades och våldtogs. De våldtagna kvinnorna blev smittade av hiv och andra könssjukdomar. Det finns ögonvittnen som påstår att kvinnor begravts levande. Barn används som soldater. De som har överlevt är förmodligen skadade i sina själar för evig tid. De är också förskjutna av sina föräldrar. Familjer har splittrats, hem har plundrats och bränts ned. Människor är sjuka och undernärda på grund av kriget.
Herr talman! Även jag vill tacka statsrådet för svaret. Det var en fascinerande upplevelse för representanterna från alla de politiska partierna som åkte till de båda Kongorepublikerna. Där fick vi en gemensam verklighetsuppfattning. Vi såg, från höger till vänster, samma länder, och vi reagerade i mångt och mycket på samma sätt. Jag skulle kunna ställa upp på var och en av de interpellationer som har väckts här - från höger till vänster. Det ser jag som en stor styrka, och jag ser en stark politisk upplevelse av enighet, dvs. att Sverige bär på ett gemensamt sätt att se på verkligheten och på utvecklingen i länderna i riktning mot demokrati. Interpellationerna och det svar som ministern ger måste utgå från den situation som råder just nu med fred, demokratiseringsprocess och en möjlighet att rent akut åtgärda problemen. Men jag har tagit på mig att bevaka att det också finns en fortsättning. Flyktinglägren kommer naturligtvis att tömmas om det går i den riktning som det gör nu. Det kommer att komma en framtid där infrastrukturen behöver stöd. De tre områden som vi har talat oss samman om, och som jag har valt att lyfta fram i interpellationen, gäller biståndsstöd till infrastrukturen, till undervisningen och sjukvården. Eftersom jag är ledamot av trafikutskottet kunde jag naturligtvis inte undgå att jämföra situationen i Sverige med de kongolesiska vägar vi åkte på även inne i huvudstäderna Brazzaville och Kinshasa. Lastbilar och bilar kryssade mellan ofta meterdjupa gropar i vägarna. De anslutande vägarna till den omgivande landsbygden var ännu sämre och i många fall inte möjliga att forcera. En bra modell att återställa vägarna i åtminstone hjälpligt framkomligt skick skulle enligt min och övrigas mening vara att försöka gå ned på så låg nivå som möjligt, t.ex. avtala med en by eller en kyrka om att mot en viss ersättning med handkraft ställa ett visst antal kilometer väg i körbart skick. Eftersom det är 90-procentig arbetslöshet i länderna skulle denna modell vara att föredra framför storskaliga vägprojekt. Den modellen skulle även kunna användas inne i städerna, t.ex. kvartersvis. De kongolesiska staternas ansvarstagande för infrastrukturen är i det närmaste obefintlig, men också bidragen till löner till skolor och sjukhus har varit mycket oregelbundna under flera år. I den utsträckning som läkare och lärare har fått ut någon lön har det till stor del skett genom kyrkornas försorg och genom patient och elevavgifter. Därför skulle jag vilja uppmana ministern att säga någonting mer långsiktigt om dessa frågor om kyrkornas försorg om skola, sjukvård och infrastruktur. Jag tror inte att svaret är riktigt så fylligt som jag hade velat se det. Det ges nu tillfälle för ministern att i en positiv anda kunna utveckla vad som ska göras efter det att den första demokratiseringen har igångsatts och efter det att fred har uppnåtts. Vad kan göras redan nu i den riktningen?
Herr talman! Jag vill naturligtvis också tacka för svaret. Svaret beskrev översiktligt de insatser som görs, och de är onekligen en hel del. Men svaret var i allmänt hållna ordalag. Det fanns inte så mycket detaljer - om nu någon hade väntat sig det. Jag undrar dock om vi kan säga att vi gör tillräckligt mycket. Det är väl ingen som kan säga att vi gör tillräckligt mycket. Jag har tittat lite grann på hur biståndsinsatserna ser ut. Av den sammanställning jag har tillgång till framgår det att vi har gjort ganska mycket när det gäller Kongo-Kinshasa men lite - det är ingen överdrift - på Kongo-Brazzaville. Men det kan ha sina förklaringar. Därmed har jag redan sagt att det kan finnas anledning att uppmärksamma det lilla landet Kongo-Brazzaville lite mer. Det framgår ganska klart att vi är relativt aktiva på flyktingområdet. Jag har inte hunnit sätta mig in i detaljerna, men jag tolkar det som att det framför allt måste beröra Kongo-Kinshasa - och därmed en hel del pengar till flyktinginsatserna. Det framgår också att det görs insatser av enskilda och internationella organisationer. Jag tror att det är riktigt. Det är framför allt - men inte den enda - vägen vi ska gå. Av svaret framgick att fred är grundläggande. Men hur bidrar man till fred? Jag tror inte att det riktigt räcker med humanitära insatser. Det nämndes i svaret att det är för tidigt att ta ställning till långsiktiga insatser i Kongo-Brazzaville. Ja, det beror på vad man menar med det. Man kanske kan säga ja till det, men om man menar utvecklingsinsatser är svaret ändå nej. Svaret var lite oklart när det gäller främst humanitärt stöd. Om vi drar oss till minnes Elver Jonssons interpellationsdebatt med utrikesministern framgick det klart att utrikesministern tänkte sig att vi inte ska göra så mycket insatser av utvecklande karaktär innan det finns en stabilitet i fredsprocessen. Det får räcka med humanitära insatser. Det framgår tydligt av EU:s uttalanden att man tänker så, och någonstans har jag läst att vi ansluter oss till det. Men jag tror att det finns anledning att reflektera över den gråzon som finns mellan katastrofinsatser och utvecklingsinsatser när det gäller att bygga fred. En av mina utgångspunkter är att Sverige har en unik ställning som vi bör utnyttja. Vi är ett neutralt ickekolonialt land, och vi kan spela en roll utifrån den förutsättningen. Det framgick också tydligt i den tacksamhet som visades Sverige när vi var där. Det var många som talade om att Sverige är så betydelsefullt. Det hör väl till att man ska göra det, men jag tror att man hade en speciell relation till Sverige. Den ska vi bygga vidare på. Då är det riktigt att gå lite längre än katastrofinsatserna. Det går också att bygga fred genom att ge sig in på utvecklingsområdet. Det finns en zon där vi bör vara mer offensiva. Det gäller att bygga vidare vid rätt tillfälle, och jag tror att det är rätt tillfälle att vidga insatserna nu. Man startar med insatser via frivilligsamhället, men man kan sedan vandra över genom en del statliga insatser för att säkra bygget av freden. Det finns en mängd saker som går att göra från den statliga sidan för att stötta. Jag ska återkomma till det eftersom jag har mer talartid till mitt förfogande. Det behövs utvecklande insatser. Vi behöver göra mer än vad vi hitintills har gjort - särskilt när det gäller

Herr talman! Också jag ska be att få framföra ett tack till biståndsministern för svaret. I min interpellation hade jag en mycket specifik fråga. Jag frågade om biståndsministern var beredd att verka för ett demokratistöd till Kongo-Brazzaville. Jag tänker därför under mina första minuter här ägna mig åt fjärde sidan, sista stycket, där jag tycker mig kunna ana någon form av svar. Jag vill alltså kommentera denna skrivning i interpellationen något. Där står bl.a. så här: "För Kongo-Brazzaville är det utifrån den nuvarande situationen för tidigt att ta ställning till långsiktigt svenskt engagemang". Jag hoppade till lite grann vid den formuleringen. För Afrika har det aldrig varit för tidigt. Det har alltid varit för sent. Vi behöver inte gå så väldigt långt tillbaka i historien för att inse det. Jag är ingen expert på Kongo, men jag har blivit väldigt intresserad av Kongostaterna efter min resa. Man behöver bara gå tillbaka och se vad som hände på 90-talet. Vi var för sent ute. Det hände förfärliga saker i det här området, i grannländer till just de stater vi pratar om i dag. Att det skulle vara för tidigt att ta ställning till ett svenskt engagemang förnekar jag definitivt. Biståndsministern för ett resonemang om att de humanitära insatserna som pågår i dag skulle bidra till att lägga grunden för ett starkare civilt samhälle. Det är i och för sig riktigt, men det civila samhället är väldigt starkt i de här staterna i dag. Det är starkt av ett enda skäl: Man har fått ta över och bygga de strukturer som skulle ha byggts i demokratisk ordning av en fungerande statsapparat. Det finns alltså ett civilt samhälle att bygga på, och det finns demokratiska krafter. Man får sätta sig ned och försöka sortera bort de här grabbarna, om jag får uttrycka mig lite slarvigt, som har alla fingrarna i syltburken. Det är folk både i regeringsställning och i oppositionspartier. Man måste försöka identifiera de demokrater som det är möjligt att arbeta med. Jag tror inte att det är för tidigt, utan jag tror att det är väldigt bråttom. Demokratin kommer inte ramlande från himlen. Den får man bygga från grunden. Jag tror att vi svenskar har en fantastisk möjlighet att rentvå begreppet demokrati i dessa stater. Begreppet har missbrukats. Demokrati har fått en negativ klang för vanligt folk, som har utsatts för påfrestningar under så många år. I dag är det svårt att prata om demokrati i de här länderna, eftersom det förknippas med någonting helt annat. Den här delen av världen har varit utsatt för tre saker som varit förödande. Det är slaveriet, kolonialmakternas agerande och de socialistiska experiment som har kört dessa länder i botten, för att inte tala om de kommunistiska. De vill ha någonting annat, och jag tror att svenskarna har en fantastisk förmåga genom det enorma förtroende man fått genom kyrkans agerande. Kyrkan har ifrån 1880-talet och framåt faktiskt gjort ett betydande arbete där nere. Avslutningsvis vill jag i den här första omgången säga att det är fantastiskt att komma in på en gudstjänst i Kongo-Brazzaville. Det är som att komma in på ett fullmäktigemöte i Sverige. Hela strukturen för en liten stadsdelsnämnd, eller vad man vill säga, finns där. Och mitt i gudstjänsten drar man faktiskt budgetförslaget.

Herr talman! Ministern påpekade att det finns ett stort engagemang för Kongofrågorna. Jag som tillhör Missionsförbundet har vuxit upp med Kongomissionärer som kom hem och sov på soffan och berättade om situationen där nere. Därför känner jag naturligtvis extra starkt för detta. Jag har deltagit i en massa SMU-läger där vi gjorde insamlingar till Kongo. Det var en väldigt stark upplevelse att få komma ned och på plats se hur de hade det. Dessutom var det bedrövligt att se hur situationen i dag ser ut i länder som ändå är rika på naturtillgångar och möjligheter. Kanske är det lite grann det som är problemet. Detta är ju egentligen Afrikas stora naturtillgångsområde. Vi försökte få reda på lite om Frankrikes roll i det hela, men ministern har valt att inte svara på det. I fråga om republiken Kongo, det som vi kallar Kongo Brazzaville, är det ganska uppenbart att det finns franska intressen där, inte minst vad gäller oljefyndigheterna. Och i det krig som hade klassats som inbördeskrig lär alla tre milisgrupper som deltog ha fått någon form av stöd till den militära arsenal de behövde för att skjuta ned varandra och förstöra. Det visar på något av problematiken. Samtidigt kan man säga att konflikten i Kongo Brazzaville är glömd av omvärlden. Man har i princip bara sagt att det är ett inbördeskrig och inte tagit upp frågan internationellt på det sätt som man borde. Där tror jag att Sverige skulle kunna spela en stor roll. Jag vill tro att detta bara är en liten inledning på det engagemang för dessa båda länders situation som jag hoppas att vi kan flytta över till Utrikesdepartementet. Då jag var i Genève pratade jag bl.a. med UNHCR, som bekräftade det som vi fått reda på där nere. I Kongo-Brazzaville har en tredjedel av befolkningen flytt. Dessa flyktingar har fått minst internationellt stöd per flykting. Vi såg också att det var väldigt magert tilltaget i flyktinglägren. När ministern sedan tittar på detta och säger att man ska ge hjälp utifrån vad länderna behöver så måste jag berätta lite grann om hur det var när vi skulle ta oss ned till en del av Kongo-Kinshasasidan, den demokratiska republiken av Kongo, som heter Efter mycket krångel fick vi äntligen komma ur flygplanet och fick då reda på hur kyrkan i princip hade tvingats ta över hela det civila samhället. De hade olika avdelningar som hanterade sjukvården, skolan, vägarna och jordbruket. Det var i princip allt utom militären och polisen. Vi skulle egentligen inte ha fått lämna planet därför att inrikesministern inte hade givit oss tillstånd i våra pass att åka dit ned. Då kan man fundera över vad de som borde vara landets företrädare egentligen sysslar med - att stämpla resandes pass mellan olika områden när ett folk lider så oerhört mycket! Detta tycker jag verkligen är något som man måste ta med sig om man ska förstå situationen där nere. Man måste fundera över hur hjälpen ska se ut i framtiden. Jag tror att det finns oerhört mycket som vi från svenskt håll kan göra och borde göra. Framför allt tror jag att det gäller fredssituationen, krishanteringen och konfliktlösningen. Där är Sverige mycket bra, och har ett högt anseende där nere. Det är nödvändigt att man kommer till ett fredsavtal.
Herr talman! I denna inte helt fyllda sal hörs historiens vingslag. På den tiden jag har deltagit i riksdagen, dvs. under hela enkammartiden, har jag inte varit med om någon gång att alla partier ställt upp och kommenterat en parlamentarisk utflykt. Det, fru minister, ger väl också lite besked om det engagemang som vi parlamentariker känner efter en sådan här resa. Jag tycker att det är fint att regeringen - vad jag kan spåra - har tagit till sig en hel del av det som har sagts här. Vi har ju tidigare, för drygt en månad sedan, fört en debatt om de här frågorna. Vi har också uppfattat att administrationens intresse från UD:s håll har varit stort efteråt. Detta tror jag är viktigt i ett läge då man kan säga att världen, och med den också FN, har vänt Afrika ryggen alltför mycket. Därför tror jag att det är bra att vi får den här debatten om Afrikastaternas utsatta situation. Nu fokuseras den på Kongo Kinshasa och Kongo-Brazzaville eftersom det var de länderna som vi besökte. Det är för övrigt samma befolkningsområde, och dessutom världens närmaste huvudstäder, med bara drygt någon kilometer emellan. Det är alltså mycket som är speciellt där. Jag tycker att det är bra att ambassaden återupprättas i området. Regeringen har ju indirekt erkänt sitt misstag då man för några år sedan ville dra in den diplomatiska representationen i detta utsatta område. Jag vill bara lägga till att vi gjorde iakttagelsen att personalen vid ambassaden i vardande gjorde berömvärda insatser och tydliggjorde en stor yrkeskunskap. Jag tror att det är viktigt att säga det när vi rapporterar hem. Nu säger biståndsministern att ländernas egna prioriteringar ska råda när man tar ställning. Det är ju lätt att bejaka, men jag tror att vi också ska ha i minnet att det handlar om icke-demokratiska regimer. Därför gäller det att försöka tolka folkens behov. Det var också bra att vi hade kombinationen med en ideell insats, i det här fallet genom ett kristet samfund som har stor erfarenhet från arbete där nere och som var med och planerade resan. Jag tror att det blev en väldigt lyckad mix, framför allt därför att vi träffade en genomskärning av hela samhället. Det var alltifrån flyktingläger till en av landets presidenter och mycket däremellan - inte minst FN:s egna organ. Bra var också att Sverige, och för övrigt också EU, kunde medverka i den valutareform som Kongo Kinshasa har genomfört för inte så länge sedan och som möjligen kan hjälpa till att rätta upp landets ekonomi, som nu galopperar med några hundra procents inflation. Vad det betyder i ett fattigt land kan man ju bara ana. Jag tror, herr talman, att det finns några saker som behöver iakttas. Jag vill bara räkna upp dem punktvis, för jag inser det omöjliga för ministern i att svara sju åtta interpellanter, eller vad vi är här. För det första: Skydda från övergrepp. Då gäller det att vapenleveranser från andra kontinenter upphör. Rättsstaten ska komma i fokus, och grupper för mänskliga rättigheter ska få verka. För det andra: Ge fattiga länder skola, yrkesutbildning och demokratisk utveckling. För det tredje: Ha rätt grepp, dvs. rätt dimension på insatsen. Det ska vara småskaligt, och naturtillgångarna ska komma befolkningen till godo. Detta har ju också påtalats här. För det fjärde och sista: Biståndet. Där har regeringen ännu inte klarat av att sätta upp en tidsplan för att återupprätta det biståndsmål som Sverige för flera decennier sedan högtidligt lovade i FN. Den planen behöver också upprättas.
Herr talman! Än en gång får jag uttrycka min glädje över ert engagemang. Det är sådant som vi behöver - och i ännu högre grad, tror jag. Resor och gemensamma upplevelser bildar grogrund för ett ökat engagemang. Det tycker jag att er resa verkligen vittnar om. Jag beklagar att man bara har sex minuter när man ska svara på interpellationer - därav de något summariska svaren. Nu ska jag försöka svara på ytterligare fördjupningar av en del av frågorna. Låt mig börja med det övergripande; strategiska insatser. Flera av er har ju varit inne på det, inte minst Tuve Skånberg. En grundläggande tanke i Sverige när det gäller humanitärt bistånd är att det både ska lindra nöd och även vara strategiskt. Det ska alltså kunna främja en utveckling på lång sikt. Detta innebär både återuppbyggnad och rehabilitering av sociala strukturer, men också av individer. Det är centrala delar i Sidas humanitära insatser - det tycker jag är viktigt att stryka under. Tillsammans med de här insatserna ska vi också stödja fredsprocesser i regionen. De humanitära insatserna har då en viktig roll i återuppbyggnadsarbetet genom att de kan bidra till konsolidering av en kommande fred. Situationen när det gäller frågorna om infrastruktur, sjukvård och utbildning ser ut så här: Konflikterna är inte lösta, legitima ledare saknas och därmed också väldigt mycket av de grundläggande förutsättningarna för att man helt enkelt ska klara av detta. Därför ser jag det som viktigt att vi nu följer utvecklingen noga. Vi stöder fredsprocessen och vi ska också lindra lidandet för dem som drabbas. Men i det humanitära stödet ska vi också ha den strategiska inriktningen. Låt mig fylla på med lite av det som Liselotte Wågö var inne på. Det gäller demokratiinsatser. Där ser vi att vi kan spåra väldigt mycket av det civila samhället i kyrkorna. Det är därför som vi också stöder kyrkorna. Vi tänker också fortsätta stödja dem därför att det egentligen inte finns någon stat som vi kan samarbeta med. Demokratiinsatserna och hur de ska se ut måste baseras på vad parterna där nere säger. De måste äga den frågan. Vi måste kunna spåra och stödja uttryck för folkviljan om vi ska kunna komma vidare i stödet. Som vi har bedömt det nu så är det väldigt viktigt att vi fortsätter med vårt kraftfulla stöd till kyrkorna. Precis som ni själva har sett med egna ögon finns nämligen väldigt mycket av det civila samhället där. Sedan gäller det några av de mer konkreta frågorna. Yvonne Andersson frågade om Frankrikes roll. Som jag sade i mitt svar är detta en viktig del i vår politiska dialog med Frankrike. Det råder ingen tvekan om att oljan är en faktor som spelar en betydande roll i många konflikter, och så även i den här konflikten - det har ni ju själva också påpekat. Det som vi är glada för är att frågan nu ändå har börjat diskuteras både inom EU och FN, både principiellt och när det gäller speciella konflikter. Diskussionen om Unitasanktioner är ett sådant exempel. På EU:s dagordning finns nu Kongo-Brazzaville faktiskt regelbundet. Därför menar jag att det finns goda förutsättningar att komma vidare i den dialog som just berör Frankrikes roll. Jag ber att få återkomma med återstående svar i nästa replik.
Herr talman! Det är bra när man spar tid genom att kalla mig för Yvonne Andersson. Det tycker jag blir bra. Det gör ingenting. Jag vill tacka en gång till. Jag tyckte att vi fick lite fler svar den här omgången. Jag förstår att det inte är lätt att svara på alla de här frågorna. Jag har fullt sjå med att vara riksdagsledamot. Jag kan bara tänka mig hur det skulle vara att vara minister och hålla reda på alla de här svaren. Jag vill ändå säga att jag tycker att Sverige skulle kunna agera hårdare och tydligare när det gäller Frankrikes inblandning i Kongo-Brazzaville. Jag håller med flera här som har sagt att om man ska bygga upp ett land från grunden måste freden vara grunden för allt det andra, utveckling, sjukvård och demokrati. Förutsättningen är fred. Jag tyckte att Berndt Ekholm beskrev väldigt bra att det går att göra det samtidigt som man har strategier för andra saker, och det tror jag också. En av mina frågor som inte heller nämns speciellt mycket i svaret handlar om rättsväsendet och rättssäkerheten för människorna i Kongo. Som några berättade här såg vi soldater som inte var särskilt gamla alls. Det var väl någorlunda tryggt när soldaterna hade uniform. Men när de här soldaterna som var väldigt unga hade kortbyxor, sandaler och trasiga och lortiga undertröjor blev i alla fall jag rädd. Samtidigt fick vi höra att korruptionen är väldigt stark och att det går att köpa sig de beslut man vill ha i det här landet. Det gäller naturligtvis även om man blir anklagad för någonting. Det finns inga advokater och inga fungerande domstolar. Människor blir dömda på ett sätt vi kanske inte ens vill veta. I Kongo-Brazzaville fick vi också reda på att 800 000 människor har varit på flykt. Många har återvänt till sina hem, men många vet man inte var de finns. När vi var där saknades fortfarande 200 000 människor. Jag hoppas att flertalet av de här människorna håller sig gömda, vilket vi inte vet. Det allra värsta skulle ju vara om man fick reda på att de här människorna är döda. Man vet att när människor har vänt tillbaka till sina hem och har börjat plantera i sina trädgårdar har de grävt upp likdelar. Man vet att människor har legat döda vid vägarna och att levande små barn har klättrat på sina döda föräldrar. Jag kan tala om att det här var min första resa till ett sådant här land. Det jag tyckte var jobbigast var att kongoleserna i sin enorma nöd och i sin situation så tydligt uttryckte att de upplevde att hela världen var tyst. Jag skäms över att vara svensk, människa och medborgare i ett land som har varit i Kongostaterna så fruktansvärt många år, ända sedan början av 1900 talet, och missionerat. Egentligen får vi vara glada att de här människorna tog emot oss med så öppna armar. Jag ska upprepa att frågan gällde rättsväsendet, och sedan får jag väl återkomma i sista omgången.
Herr talman! Jag vill också tacka ministern för den utveckling som var möjlig på de minuter som stod till buds, speciellt orden om att skapa en strategisk inriktning att vilja gå vidare med sjukvård, vägar, skolor osv. Det är precis avsikten med min del av den här interpellationen. Jag vill understryka att vi kom till ett land som inte var utarmat på allt. Det var oerhört starka människor som vi mötte. Det var inte första gången detta hade hänt. Gång på gång har de rest sig upp. En av mitt livs starkaste upplevelser var att se styrkan hos kvinnorna och kvinnorörelsen i Kongorepublikerna. kvinnor samlade och välkomnade oss. Jag var nog inte ensam om att gråta den gången. Det var fantastiskt att uppleva styrkan hos de här kvinnorna när man vet att dessa leende ansikten har varit förvridna i smärtor som jag inte kan beskriva i Sveriges riksdag. Det gav ett oerhört starkt budskap om att hoppet finns hos ungdomarna och kvinnorna och naturligtvis också hos männen, men den stora delen av männen har ju blod på händerna. Det är alltså ett land där 50 % av befolkningen är under 15 år. Det är inte bara en nackdel, det är naturligtvis en stor styrka också. Man reser sig, och man reser sig igen. Vi har redan nämnt att det finns rika naturtillgångar. Det är ju också landets förbannelse. Utan oljan, kobolten, mineralerna och allt vad som finns, t.ex. vattenenergi som man skulle kunna försörja hela Afrika med, hade naturligtvis inte länder som Frankrike, USA och andra varit så intresserade och gett vapen. Men man är stark på andra saker också. Kyrkorna har nämnts, och jag vill också understryka att där såg jag ännu inga brister, fast vi tittade efter fel. Vad vi kunde se under en veckas tid fanns det ingen korruption där. Där fanns en sammanhållning som var oerhört imponerande och någon typ av lojalitet och solidaritet som verkade genuint äkta. Man hade en demokrati där som vi inte, åtminstone inte jag med mina ögon, kunde se var ihålig. Men i det s.k. demokratiska systemet utanför såg vi mycket stora brister både hos oppositionssidan och regeringssidan. Det var svårt att se annat. Man hade familjer som höll samman långt utöver vad vi skulle kalla familjegränser. Det var generationer där både kusiner och morbröder, det kunde vara 15-20 personer, livnärde sig på en enda inkomst. Man delade solidariskt. Där fylldes ordet solidaritet med ett mycket starkt och levande innehåll. Vad har vi då att ge? Jo, Sverige har någonting att ge. Vi åkte dit och åskådliggjorde att här kom vi tillsammans, uppträdde tillsammans, delade samma saker, skrattade och grät ihop. Det gav budskapet att Sveriges demokratiska system ändå står för någonting där det inte enbart handlar om egna fördelar. Vi ville dela det här folkets villkor, om så bara för en vecka. I vår demokrati och i vårt Folkrörelsesverige har vi så oerhört mycket att ge. Om vi kunde ge det bara med vår närvaro, så har den biten varit väldigt värdefull. Sedan upplevde vi det också mycket smärtsamt att länderna har varit bortglömda. Här har pågått vad som med rätta skulle kunna kallas Afrikas världskrig, men hela västvärlden, även Sverige, har tigit. Medierna har varit helt tysta. Det kändes mycket smärtsamt. Jag vill avsluta den här stunden med att säga att vi får mycket för pengarna i Kongorepublikerna. Sverige är välkänt och har ett stort förtroende. Kyrkorna har stor kompetens, idealitet och organisationsförmåga. Där bör vi investera. Vi får mest för pengarna då.
Herr talman! Jag skulle vilja gå vidare från det mer principiella resonemang som jag förde tidigare till några konkreta idéer. Jag tycker att resans tydliga positiva inslag var mötet med det civila samhället och den vilja till fred och utveckling som fanns där. Även om en del träffar med representanter för ländernas ledningar var positiva, tycker jag att det var den stora behållningen. Jag tycker att det gäller att spinna vidare på det. Vi är redan inne på det spåret, nämligen att öka insatserna för det civila samhället. Det är naturligtvis fråga om sociala insatser. Överlevnadsfrågorna är fortfarande stora i de här båda länderna. Det gäller hälsovård, sjukvård och sådana insatser utöver att faktiskt försörja människor med mat och kläder. Det gäller kanske också insatser mot sjukdomar som aids, för att ta ett exempel. Det handlar väldigt mycket om att ge sig i kast med de flyktingströmmar som finns och fortfarande rör på sig i området, framför allt i Kongo Men det gäller också att avväpna de här milisgrupperna, vilket är ett stort arbete bara det. Vapnet är ju de här pojkarnas försörjning. Det är genom det man har makt och genom det man kan få pengar att försörja sig. Nu ska de avväpnas. Man ska ta ifrån dem deras arbetsverktyg och ge dem ett annat jobb. Då måste det finnas något annat meningsfullt jobb att komma till. Därför är det oerhört viktigt att sådana insatser också kan göras. Det handlar alltså om avväpning, men också om att skaffa fram sysselsättningstillfällen. Jag tror faktiskt att man t.ex. via NGO:er kan göra insatser när det gäller småföretagsstöd. Det efterfrågades också insatser när det gällde småföretag. Annars tror jag väl att vår speciella förutsättning som svenskar naturligtvis är vår folkrörelsetradition. Det är att på olika sätt bygga folkrörelser, att bygga demokrati och att understödja de processerna. Det är att bygga förståelse för mänskliga rättigheter och göra det på de listiga sätt vi kan göra när staterna kanske inte fullt ut förstår värdet av det. Det är att underbygga politiska partiers roll, att utnyttja våra kunskaper när det gäller konfliktförebyggande insatser som vi kan en hel del om. Det är självfallet också så, vilket redan har kommit fram här när vi talar om folkrörelserna, att kyrkornas ställning är väldigt speciell. Man kan inte jämföra hur situationen är för kyrkorna i Sverige med hur den är i sådana här länder. Där är kyrkorna en del av samhällets funktionssätt, delvis därför att staten är så dålig men också därför att man har en annan ställning. Det är inte bara det att man kan organisera saker och ting socialt. Kyrkorna har ju en viss förmåga minst sagt - kanske t.o.m. mer än en viss förmåga - att kommunicera med människor. Det kan kyrkorna göra i Sverige också, men där är man väldigt duktig på det. Man kan inspirera människor, och med inspiration kan utvecklingen vändas och man kan bygga försoning. Kyrkorna kan helt enkelt bidra till vad vi skulle kunna kalla för en fredens kultur. Därför är stödet den frivilliga vägen till kyrkorna väldigt viktigt. Men jag tror också att man inte ska dra sig för att göra insatser via staten. Hur ska man exempelvis kunna få till stånd en demokratisk process utan en folkräkning, som efterfrågas i Kongo-Brazzaville? På den punkten kan man inte räkna med att NGO:er gör några insatser, utan staten måste inspireras att göra insatser. Jag tror att det är riktigt att satsa pengar på det och på en del annat institutionsbygge som hör till statens ansvar. Man bör inte nödvändigtvis vänta med det tills fredsprocessen så att säga är fullt ut på spåret, utan man bör lyfta upp processen på spåret genom att göra insatser framför allt via NGO:er. Men man bör också göra en del statliga insatser där man kan få den bästa utväxlingen. Därför vill jag, som i min interpellation, plädera för utökade insatser.

Herr talman! Biståndsministern! Jag får också tacka för ytterligare svar. Jag håller naturligtvis med om att vi från svensk sida visst ska stödja fredsprocessen. Men jag tror inte att vi ensamma klarar av det, utan jag tror på det upplägg man har där. Utan att vara expert på det här tror jag att det är bra att man nu samarbetar med de grannländer som finns. Jag tror inte minst på initiativet från Gabons Bongo och att det kan vara utvecklande. Men det är precis som många har varit inne på här: Det ena utesluter inte det andra. Vi vet t.ex. att 50 % av befolkningen är under 15 år. Man måste få en stabil demokratisk utveckling i de här länderna, och det är bråttom. Det kan inte hålla på så här. Århundrade efter århundrade har det varit på det här sättet. Man måste satsa på ungdomen. Men det är inte säkert att man klarar att få den generation som i dag finns i skolan att bli goda demokrater. Det går kanske först i nästa generation. Det har vi sett exempel på på många andra håll. Därför inräknar jag, när jag pratar om demokratistöd, t.ex. att man ser till att barn och ungdom får gå i skolan. Jag tror också just på det förtroende som finns. Jag fick höra när jag var där att svenskarna är välkomna. Jag tror inte att amerikaner hade varit lika välkomna. Jag tror inte att en belgisk delegation eller en fransk delegation skulle ha fått det hjärtliga mottagande som vi fick. Man har dåliga erfarenheter, men från svensk sida har man faktiskt bara goda erfarenheter. På 1800-talet och även på 1900-talet åkte missionärer till Kongo och levde på precis samma villkor. Och de dog där. Hela familjer dog av samma sjukdomar som Kongofolket själva. Det finns någon sorts solidaritet mellan Kongofolket och det svenska folket som vi naturligtvis ska använda oss av i det goda syftet att försöka hjälpa till att bygga upp en stabil demokrati i de här länderna. Jag vill bara ge en liten glimt från min resa som tog mig väldigt hårt och som beskriver lite grann hur ungdomen egentligen skulle vara full av hopp och vilja att bygga ett samhälle och se en framtid. Jag träffade två pojkar som var mellan 20 och 30 år gamla. Det visade sig att en var välutbildad vägingenjör. När man hade åkt runt och sett allt arbete som behövde göras med vägar tänkte man: Här kan det ju inte råda någon brist på arbete, här finns det hur mycket som helst att göra. Men den här pojken hade inte haft något som helst arbete. Han var i den åldern - och då måste vi komma ihåg kulturen och hur man lever där - att han hade tänkt att gifta sig. Men det fanns inte en chans. Han bodde fortfarande hemma hos sina föräldrar. Han försörjde sig inte alls som vägingenjör, utan han åkte ut till byarna, skaffade lite varor, åkte in till staden och sålde dem. Problemet var den ökande inflationen där, så hans lilla kapital växte inte till. När månaden var slut stod han på samma ståndpunkt igen. Det låg en viss hopplöshet i den beskrivning han gav. En annan var inte färdig med sin medicinska examen. Eftersom infrastrukturen är sådan att man knappast har möjlighet att ta sig fram annat än till fots, är han ganska trött när han väl kommer fram till universitetet. Där finns lärare med god utbildning från utlandet, men de får inte betalt, och det håller inte i längden. Det finns inte heller något undervisningsmaterial. På kvällen ska han ta sig hem, och då har familjen eventuellt fått ihop lite mat som han kan äta. Han kommer hem efter kanske två tre timmars resa och orkar bara äta och sova, inte läsa inför nästa dags studier. Ungefär så här ser det ut. Det är en hopplöshet som råder. Jag tror att Sverige med rejäla insatser i det här området skulle kunna vända utvecklingen.
Herr talman! Först vill jag rikta ett tack till biståndsministern för det löfte som hon gav om ökat stöd till kyrkorna. Vi har nu tillsammans lyckats få till stånd en budget som ser bättre ut på biståndssidan, vilket ger möjligheter att i framtiden göra fler biståndssatsningar. Där finns lite av hopp. Det är en bekymmersam situation där nere. Jag tänker särskilt på Kongo-Brazzaville och den fredsprocess som pågår där. Det finns ett fredsavtal, men freden balanserar i dag på en mycket tunn tråd. Frågan är om den håller för den balansgången, om man inte får stöd och hjälp utifrån. Man talade där nere mycket om den försoningsprocess som måste komma till stånd. Under krigets förlopp har det funnits åtminstone tre olika grupper, och ingen vet egentligen vem som är vän och vem som är fiende. När det gäller fredsprocesser och krishantering har vi ett högt kunnande, och vi har många duktiga människor som skulle kunna hjälpa till med sådant arbete. Vi mötte ett par missionsförbundsarbetare där nere som bedrev samtalsterapi med kyrkoledare för att dessa skulle kunna orka med jobbet som ledare för sina församlingar. Man förstod att det var ett oerhört tufft jobb att lyssna till dessa människor som hade drabbats av krigets härjningar. Man har en president som när han inte kunde betala sin armé gav den tillstånd att härja fritt i Brazzaville under tre dygn. Den plundrade hela staden, våldtog kvinnorna osv. Det är en mycket svag och känslig fredsprocess, och det krävs ett oerhört jobb för att hålla den i gång. Vi måste nu i ett tidigt skede mycket snabbt hjälpa till. Annars tror jag att freden inte varar länge till.
Herr talman! Det har svept en våldsvåg över Central och Västafrika. Enbart i Rwandakatastrofen i mitten på 90-talet och nu i Kongokriget handlar det om ett par miljoner krigsdödade. Slutsatsen är väl att det som har inletts med Lusakaavtalet måste fullföljas och förverkligas. Även om president Kabila har ställt sig bakom det, verkar det ha varit motvilligt och utan någon större entusiasm. De demokratiska krafterna måste understödjas och uppmuntras. FN:s fredsstyrkor har för övrigt ännu inte kommit på plats på grund av att situationen är så labil. De dödsdomar som har avkunnats i hundratal bara i Kinshasa måste stoppas. Flera av dem är för övrigt redan verkställda. Det har sagts att det är kvinnorna som bär upp det här samhället, och jag kan intyga det. De bär det bokstavligen på huvudet. Det visar att där finns en kraft, som bara behöver bli rätt engagerad. Vidare har varannan medborgare inte passerat tonåren. Hälften av barnen i skolåldern går inte i skolan. Man sade själv att detta är en tickande bomb. Småföretagen har nämnts här, och vi såg ett intressant exempel: mobila sågverk, lätt flyttbara och med motorer drivna med palmolja. Tala om kretslopp! Här finns alltså även fantasi av det goda slaget. Man kan säga att pengar inte är allt. Nej, det kan göras mycket genom folkrörelseinsatser, MR-grupper osv., men biståndet måste ändå, fru ministern, få en uppräkning. Vi kan till att börja med göra mer med det, men jag tror framför allt att det är en viktig signal till andra länder. Vi i de demokratiska länderna, de relativt sett välmående västländerna, har ett särskilt ansvar. Herr talman! Jag skulle därför som en slutpunkt i debatten vilja säga att vi bör ta oss an den utmaningen.
Herr talman! Låt mig börja med Yvonne Oscarsson. Vad gäller att det har varit för tyst omkring detta vill jag säga att vi ändå har varit där hela tiden. Vi har varit uthålliga. Kyrkorna har funnits där med det stöd som vi har kunnat ge med vår biståndspolitik. Jag tycker att det är något att vara glad för. Det är naturligtvis också bl.a. därför som ni har mött en så väldigt stor respons när ni har kommit dit. Yvonne Oscarsson frågade om en sanningskommission. Låt mig bara säga att behovet av fred och försoning är stort. Det bär ni själva vittnesbörd om. Samtidigt tror jag att det är viktigt att se att det här inte är någonting som vi kan tvinga på dem där nere. Det måste vara ett behov som formuleras av dem själva. Jag tror att vi kan bidra med erfarenheter men kanske är också Sydafrika, där man själv har arbetat med försoningsfrågor, en viktig part som kan bidra. Men vi har också resurser själva. Jag har nyligen besökt Timor, där försoningsprocessen stöds av Uppsala universitet. Grundinställningen är dock att behovet måste formuleras av de berörda själva. Vad gäller hur stödet ser ut i Kongo-Brazzaville och i Kongo-Kinshasa vill jag säga att vi i år kommer att lämna nära 28 miljoner till Kongo-Kinshasa och 16 miljoner till Kongo-Brazzaville. Väldigt mycket av detta är stöd till flyktingaar. Det handlar om stöd via Internationella Röda korset, Unicef och OCHA, för att ge några exempel. Sida beslutade ju om ett väldigt snabbt stöd till Internationella Röda korset och till FN:s konsoliderade appell, och det är naturligtvis vår förhoppning att fler ska följa efter med sådant stöd. Vi kan också se att stödet till enskilda organisationer har ökat väsentligt i år. Låt mig så säga något om fredsprocessen, som både Berndt Ekholm och Marianne Andersson har varit inne på. När det konkret gäller Kongo Brazzaville är det nu på svenskt initiativ en diskussion på gång inom EU om hur den fortsatta fredsprocessen ska stödjas. Framför allt kan Omar Bongo och uppföljningskommittén spela en viktig roll. EU kommissionen förbereder för närvarande ett stödprogram som är anpassat till en postkonfliktsituation. Men självklart spelar också SMF:s fredsförebyggande insats en roll. Er resa har varit en del av detta. Detta är ett arbete som har fått stöd från både UD och Sida, och det innebär att kongoleser med olika politiska värderingar och lojaliteter har kunnat mötas och prata om konfliktens grundproblem. Jag tycker att detta är ett gott exempel på en mycket konstruktiv dialog. Till fredsprocessen i Kongo-Kinshasa, som också Berndt Ekholm och Marianne Andersson har varit inne på, bidrar vi med 800 000 kr för den partssammansatta militära övervakningskommissionen. Vi har också medverkat till ett EU-beslut att stödja övervakningskommissionen med 1,2 miljoner euro. Vi har två observatörer där nere i FN:s observatörsmission. Ett fortsatt arbete kommer att bedrivas bl.a. i form av en regional konferens som ett komplement till Lusakaavtalet.
Herr talman! Jag vill förtydliga det Marianne Samuelsson sade om presidenten som tillät tre dygns plundring i stället för att betala sina soldater. Det är alltså samma president som nu är president i Kongo Brazzaville och som Frankrike med glädje stöder. Det är oroväckande. Jag tycker att det är Sveriges huvuduppgift just nu att tala om för Kongo och för världen att vi som ett demokratiskt land inte står bakom Frankrike, utan vi tycker att det är fruktansvärt. Jag vill inte dra i gång något mer. Det känns ändå som att den här debatten är bra och god. Jag vill tacka mina meddebattörer och medinterpellanter. Jag vet inte om det heter så, men om det inte heter så hittar jag på det nu. Jag vill också tacka ministern för debatten. Jag vill också tacka mina vänner här för resan. Den kommer för mig att vara oförglömlig. Som jag sade tidigare är det min första resa till ett sådant land. Ingen resa kommer att kunna byta ut de upplevelserna. Nu är ministern också med i det här gänget. Så blir det för mig. Många har talat om att Sverige har en speciell roll. Jag vill bara snabbt bevisa det. Vår reseledare Bertil Åhman, som kommer från Missionsförbundet, har varit i Kongo många gånger. Kongoleserna döper sina barn efter svenska missionärer. Vi träffade därför den lille kongolesiske pojken Bertil Åhman. Vi fick också träffa den lille kongolesiska pojken Bertil Åhmans storasyster, som är döpt efter missionären Bertil Åhmans svärmor, Margareta Nyander. När vi kom hem fick Marianne Samuelsson ett brev om att den lilla bebisen i samma familj är döpt till Marianne Samuelsson. Det är väl fint!
Herr talman! Det känns som att debatten går mot sitt slut. Jag vill också passa på att tacka mina vänner för gemenskapen i resan och här i interpellationsdebatten och ministern för goda utsikter till en bra framtid vad gäller biståndet. Jag vill tacka Bertil Åhman, som så förtjänstfullt ledde vår resa därnere, och som finns närvarande här i plenisalen. Jag vill inte minst tacka Calle och Anne Sundberg, som var de missionärer som först fick mig på spåret att motionera i höstas och som gav bra faktaunderlag. De visade också att Sveriges demokrati fungerade. När ett mail i sensommaren kunde resultera i att vi känner så här har man satt i gång en snöboll som blev stor. Jag vill också tacka Missionsförbundets ledning, systerkyrkorna och Sida som medgav pengar till vår resa. Jag vill avsluta med en upplevelse som var halsbrytande. Det var i Brazzaville. Vi satt i en intensiv hetta i skuggan och hörde svenska missionärer berätta om övergrepp mot mänskliga rättigheter, bl.a. det som presidenten gjorde sig skyldig till. Samtidigt i bakgrunden hörde man i den nästan sönderskjutna, eller åtminstone skottskadade, kyrkan hur Händels Messias klingade fram. Man övade och hade tydligen en generalrepetition och sjöng igenom hela Händels I en atmosfär och i ett sammanhang som var helt osannolikt kunde man bära hopp. Hopp om en framtid, hopp om kultur och hopp om gemenskap. Det var en gemenskap som inte uteslöt den som inte kunde bekänna sig till den kristna tron. Sådana personer träffade vi också. Men de kände sig delaktiga i vad kyrkorna stod för och det kulturarv som den kristna tron i Kongos jord planterat och som kunnat bära frukt. Missionärerna har gjort ett mycket gott arbete. Jag är stolt över att få vara en liten del av det sammanhanget.

Fru talman! Jag vet inte om jag ska fortsätta debatten. Det känns som att vi går mot ett avslut, den ena talaren efter den andra. I Östafrika och i södra Afrika är vi duktiga. Där har vi någon form av tradition från statens sida i vårt engagemang. Men kommer vi till Västafrika och delar av Centralafrika, i varje fall de västra delarna, är vi inte lika duktiga. Det gäller det frankofona Afrika. Det är klart att en sådan här resa inspirerar till att fundera över det. Jag tror att vi kanske behöver reflektera över vår balans. Man kan inte vara överallt. Men trots det är det kanske inte så bra att vi lämnar över det frankofona Afrika åt andra aktörer, och här har nämnts Frankrike. Det är naturligtvis alltid olyckligt om ett land får spela en för stor roll i en region. Vi kan vara en balanserande del där. Därför tror jag att det är riktigt om Sverige ökar sitt engagemang. Det kan vi göra bl.a. i de båda Kongostaterna, där det finns stor anledning att göra det just nu. Det är bra att det är en kraftig ökning av biståndet till Kongo-Brazzaville. Men vi borde kanske anstränga oss ytterligare lite till, utifrån de sammanställningar som jag har kontrollerat lite grann. Det står nu lite grann och väger. Det gäller kanske framför allt Kongo-Brazzaville, och kanske gör det också det i Kongo-Kinshasa. Det kan gå och lite olika håll. Just då är de rätta insatserna gjorda på rätt sätt väldigt viktiga. Insatser som kan understödja fredprocessen, demokratibygge och demokratiprocess bör vi bejaka. Jag tror att vårt parlamentarikerbesök, särskilt i Kongo-Brazzaville, öppnar vissa dörrar. Det är min övertygelse.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

Herr talman! Marianne Andersson sade att vi håller på att förlora en hel generation. Jag tror inte att Afrika mäktar med att tappa fler generationer om det ska finnas möjligheter att utveckla ett demokratiskt styrelsesätt därnere. Jag tycker att biståndsministern ska göra upp en plan och presentera den i EU. Kanske kan vi få med Danmark och Finland på tåget. Jag tror att det skulle vara strategiskt riktigt med tanke på att EU de facto har bestämt om ett bidrag. Men det har ett förbehåll, nämligen att man vill se en demokratisk utveckling i dessa länder. Det ena utesluter inte det andra. Man måste kunna börja så sakteliga att bygga upp de demokratiska strukturerna. Om EU ser det, är jag övertygad om att vi kan aktivera de här pengarna. Det är självklart att vi i Sverige inte kan klara hela den här biten själva, utan det här är en fråga där många länder borde känna sitt ansvar. Därför är det oerhört viktigt att vi från svensk sida tar initiativet och presenterar en sådan här plan. Det behöver inte vara så märkvärdigt. Jag tror att man ganska lätt kan komma på vad som är det mest akuta och vad man ska börja med. Jag delar biståndsministerns uppfattning att man ska börja med det som vi redan har på gång, nämligen att kanalisera stödet i första hand via frivilligorganisationerna och kyrkorna, men att man så småningom kan få någon sorts stabilitet som gör att vi även kan gå in med lite större bistånd. Jag ska be att få tacka så mycket för debatten. Den har förts i god anda, och det är alltid trevligt.

Herr talman! Jag vill börja med att försöka svara på Marianne Anderssons fråga, som har hängt med en stund. Jag känner inte till att Unesco har kommit in med någon ansökan om det som indikeras i Marianne Anderssons fråga. Den framställan som kom till Sida handlade om att renovera skolbyggnader. Sidas bedömning var då att Unicefs rehabiliteringsprogram för traumatiserade barn var någonting som man hellre ville prioritera. Marianne Andersson var också inne på läget med de krigande parterna. Det är UNDP som sköter demobiliseringen, som vi också stöder. Svaret på frågan om livsmedelsproduktionen är att det är klart att kriget är boven i dramat. Det går inte att bedriva ett effektivt jordbruk i den rådande situationen. Samtidigt är det i ett långsiktigt perspektiv oerhört viktigt att stödja livsmedelsproduktion. Flera av er har varit inne på EU och vad som hände i Kairo. Det är klart att den här frågan diskuterades i Kairo. Den bedömning som görs från EU:s sida är ju att det här är oerhört centralt, att det här är ett ansvar för länderna själva men att det behövs ett kraftfullt stöd, inte minst i själva fredsprocessen. Att stora insatser behövs har ni vittnat om, och det finns en insikt om det här och även i EU. Det behövs fred och stabilitet, och det behövs möjligheter att bygga ett stabilt samhälle för att vi ska kunna komma längre. Det jag är glad för är det stora engagemang som ni visar i och med de här interpellationerna och i och med den här debatten. Det som vi nu ska gå vidare med är naturligtvis också att genomföra en ökning av biståndet. Ni har sett regeringens förslag i vårbudgeten. Det är en ökning som kommer att ta ett kraftigt skutt 2003.

Herr talman!

Jag håller helt med Elver Jonsson om att möjligheten att försörja sig själv som ung är en förutsättning för att kunna vara en del i en samhällsgemenskap, vilket också är en förutsättning för ungas möjlighet att etablera sig som vuxna. Rätten till ett arbete hänger följaktligen ihop med ett av målen för ungdomspolitiken som handlar om att ungdomar ska ha goda förutsättningar att leva ett självständigt liv. Dessbättre ser arbetsmarknadssituationen för unga betydligt bättre ut i dag än för ett par år sedan. Vad gäller önskemålet om en "bredare arbetsmarknad", visar undersökningar att ungdomar redan i dag är överrepresenterade inom service och tjänstesektorn. Forskningen pekar på att dessa jobb i mindre utsträckning än vad de kanske gjorde förut fungerar som en inkörsport till ett arbete med bättre framtidsutsikter. Jag tror inte heller att detta är en framkomlig väg. Vad man däremot lägger märke till bland unga arbetstagare är skapande av nya typer av tjänster, t.ex. i IT-sektorn. Det har också blivit vanligare med flexibla anställningsformer, projektanställningar m.m. Unga kännetecknas också i hög grad av vad man brukar kalla entreprenörsanda. I regeringens delmål för ungdomspolitiken finns ett antal mål som knyter an till unga och arbetsmarknad, bl.a. om unga och entreprenörskap. Som ett led i detta arbetar Närings och teknikutvecklingsverket, NUTEK, på regeringens uppdrag med att utarbeta en handlingsplan för främjande av ungt företagande. Planen ska vara klar senare i vår. När det gäller frågan om att ge fler ungdomar goda kunskaper och färdigheter att möta arbets och vuxenlivet genom att ge stöd och signaler till föräldrar och lärare, tror jag att det inte bara handlar om formella kunskaper utan också om att ungdomar ges verklig möjlighet till inflytande och delaktighet i samhället. Detta utgör också ett av ungdomspolitikens mål och har kompletterats med delmål, beslutade av regeringen. Regeringen har därutöver vidtagit ett flertal insatser inom området demokrati i skolan, och bl.a. har det uppmärksammade Värdegrundsprojektet drivits och nyligen avslutats. Jag kan också nämna andra åtgärder, såsom dels försöksverksamhet på gymnasieskolor med lokala styrelser, dels lokala styrelser med föräldramajoritet i grundskolan, vilket syftar till att stärka både elevers och föräldrars inflytande. Givetvis har skolan också en fostrande roll, vilket också slås fast i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet . Av läroplanens riktlinjer framgår bl.a. att lärarna ska samarbeta med hemmen i elevernas fostran och därvid klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbetet. Interpellanten ställer även en fråga som handlar om värdet av att tidiga barn och ungdomsår är fria från alkohol och andra droger. I regeringens skrivelse till riksdagen En narkotikapolitisk redogörelse anges att målet ska vara att minska nyrekryteringen till missbruk, att fler missbrukare ska upphöra med sitt missbruk och att tillgången till narkotika ska minska. Visionen är ett samhälle utan narkotika. I ett internationellt perspektiv är det svenska narkotikaproblemet relativt begränsat. Det finns emellertid signaler på att situationen i Sverige är på väg att ändras. Regeringen tar frågor om droger och unga människor på allvar. Detta tar sig bl.a. uttryck i att Sveriges regering är värd för WHO Europas andra ministerkonferens om alkohol i februari 2001. Temat för konferensen är Young People and Alcohol. Tanken är att belysa unga människors livsstil och deras relation till alkohol ur ett socialt, kulturellt och ekonomiskt perspektiv. Regeringen har, som jag nyss nämnt, även beslutat om ett antal delmål för ungdomspolitiken, vilka bl.a. tar sikte på att ungdomars konsumtion av alkohol ska minska och att andelen ungdomar som prövar narkotika ska minska. Det långsiktiga målet är att inga ungdomar ska använda narkotika.
Herr talman! I min interpellation om ungdomens livschanser har jag tagit upp flera frågor. Det kan vid första ögonkastet se rörigt ut, men det är ingen tvekan om att de tre huvudområden jag nämner hör intimt samman. Jag tackar statsrådet för svaret på interpellationen. Men jag är bekymrad över att Ulrica Messing inte är mer bekymrad. Vi lever, som jag sade i interpellationen, med en paradox. Aldrig förr har ungdomar haft så många chanser och goda möjligheter att studera, resa och välja sin egen framtid. Ändå ser vi en växande utslagning av dem som misslyckas i skolan, av dem som hamnar utanför i arbetslivet och av dem som går in i ett missbruk och ett havererat socialt liv. Samtidigt kan vi säga att vi aldrig förr har haft en i ekonomiska termer så påkostad ungdomsgeneration. Det är tydligen någonting annat som brister. Här har vuxengenerationen ett stort ansvar. Det gäller oss som föräldrar. Det gäller lärare, administratörer, byråkrater och inte minst oss politiker. De svar jag efterlyste är välvilligt hållna. Det ligger kanske i statsrådets natur. Men det var inte särskilt konkret. Statsrådet säger att arbetsmarknadssituationen för unga är betydligt bättre i dag än för några år sedan. Det är riktigt, men det är inte det samma som att det är bra. Vi har fått den bredare arbetsmarknad jag efterlyser, så statsrådet bedömer närmast att det inte är någon framkomlig väg. Det finns redan många i service och tjänstesektorn. Statsrådet hyser, såvitt jag förstår, tvivel inför att det skulle vara en framkomlig väg. Hon uttrycker det så själv. Jag skulle tvärtom vilja säga att jag tror att det kan vara ett värde för unga människor att också ha yrken som man inte tänker sig som framtidsyrken eller yrken att ha på lång sikt. Det är ändå värdefulla erfarenheter. Det är klart att den entreprenörsanda som statsrådet säger kännetecknar unga motverkas av att en nybliven småföretagare får problem med riskkapital, med ett regelverk som är svårt för småföretag och med attityder som är bromsande. Är man dessutom ung kvinna är det särskilt tungt. Därför är detta också något av en jämställdhetsfråga. När statsrådet talar om den handlingsplan som NUTEK arbetar fram vill jag varna för en sak. Det är att erfarenheten talar för att det oftare blir mera plan än handling. När det gäller skolan säger statsrådet att det inte bara handlar om de formella kunskaperna utan också om att det ges en möjlighet till inflytande och delaktighet i samhället. Det är helt korrekt svarat - politiskt korrekt, rentav - men jag tror att vi med ett sådant svar bara tittar på de s.k. välkammade eleverna. De svaga - elever med svårigheter, svåra sociala hemmiljöer, osv. - hamnar väldigt lätt vid sidan om. Visst är det trist att konstatera att vi ibland har något av en anarki. Från en skola säger man t.ex. att man inte kan ordna avslutningsdagar därför att man inte vågar garantera säkerheten för lärare och elever. En rektor trakasseras därför att hon ville upprätthålla en viss ordning och t.o.m. satte ordningsreglerna på pränt. Jag tror att vi har en hel del att göra här. Herr talman! Jag ska återkomma till den tredje punkten, som kanske är den svåraste, nämligen bekymren med de många drogerna för ungdomarna.
Herr talman! Jag vill också tacka ungdomsministern för svaren. Jag vill också tacka Elver Jonsson för hans starka engagemang i dessa frågor. Ministern och jag kommer från samma län. Vi vet att ungdomar i Gävleborgs län dricker mycket alkohol. Vi dricker även mycket alkohol som vuxna i Gävleborgs län. Vi dricker så mycket alkohol att vi ligger i topp i landet. Jag tror att det påverkar hur ungdomarna dricker. Ungdomar gör inte som vuxna människor säger, utan de gör som vi vuxna gör. Det tror jag är ett svar på varför ungdomar i Gävleborgs län dricker så mycket och så farligt. Man blandar med farliga tabletter - värktabletter, sömntabletter och lugnande tabletter. Man drogar på i stort sett det man kommer åt. Yngre människor som gör sin alkoholdebut tidigt får svårigheter, påstår jag, när de blir vuxna. De får svårigheter i den s.k. färdighetsträningen. Ungdomar måste under en viss process i livet lära sig saker som de ska ha nytta av senare, när de är färdiga. Det är därför det heter färdighetsträning eller färdighetsinlärning. Man behöver lära sig att lösa konflikter på ett klokt sätt. De behöver lära sig att inleda och kanske också avsluta relationer, som för många är väldigt jobbigt, tragiskt och sorgligt. Det är känslomässigt väldigt jobbigt för många ungdomar. Man ska debutera sexuellt och kanske fundera över vad man har för sexuell tillhörighet - om man är heterosexuell eller homosexuell. Det är många svåra tunga frågor som ungdomar ska gå igenom i denna ålder. Det finns böcker och listor på dessa saker. Man kan kalla det social kompetens om man vill prata lärarspråk. Det är inte lite. Om vi som finns i denna kammare just nu skulle testa oss skulle vi kanske märka att vi har svårigheter med social kompetens lite till mans. Det är ingenting som är enkelt. Men det är saker som man har mycket lättare för i sitt vuxenliv om man lär sig dem i tidig ungdom. Man måste lära sig att kommunicera och hur vi förstår och hur vi förstås, hur vi reagerar i grupp och vad vi har för roller i olika situationer och i olika grupper. Mycket kan vi - i alla fall vi i Hälsingland och Gästrikland - kalla för bondförnuft, och det kommer man kanske långt med. Detta bondförnuft blir skadat, påstår jag, om man dricker alkohol när man är ung, därför att man då inte lär sig. Detta, tror jag, är mycket allvarligare än vad vi kanske har förstått. Därför vill jag tydliggöra Elver Jonssons tredje fråga, som han själv inte hann kommentera och som jag är övertygad om att ministern kommer att komma in på. Hur kan man ge föräldrar stöd och olika samhällsorgan tydliga besked om värdet av att tidiga barn och ungdomsår är fria från alkohol och andra droger? Jag tror faktiskt inte att vi har så stora problem med narkotika - i alla fall inte i vårt län - och det är jag glad för. Där ligger vi väldigt lågt och bra i Gävleborgs län. Men det betyder inte att vi inte ska ha planer och strategier. Min fråga är ändå hur ministern tycker att vi ska bearbeta frågan om alkohol och ungdomar.
Herr talman! Det är viktiga frågor som Elver Jonsson har lyft fram här. Därför kände jag att jag också ville delta i denna debatt. Elver Jonsson höll sig i väldigt stor utsträckning till arbetsmarknaden, så därför lämnar jag den helt och hållet och ägnar mig åt att prata om stöd och signaler till föräldrar och lärare i den fostrande rollen, som ministern har skrivit om, och om att ungdomsåren bör vara fria från droger. Regeringen har hållit på med ett ungdomsarbete som är ett led i rätt riktning, som jag ser det. Men mycket återstår. I det svar som Elver Jonsson har fått tar ministern upp några olika exempel, bl.a. det uppmärksammade värdegrundsprojekt som har drivits och nyligen avslutats. Jag kände mig väldigt ledsen när jag läste orden "nyligen avslutats" av den anledningen att jag var på avslutningsdagen och tyckte att det bara var en början på något som måste fortsätta. Det kändes lite fel att det skulle stå "avslutats". Det känns extra fel när man i dag slår upp Dagens Nyheter och läser rubriken "Svårt för elever att påverka". Det är en av socialdemokraternas egna som har varit aktuell. Vi kunde i medierna i går se bl.a. om de problem som finns för ungdomar i dag. Jag läser innantill från Dagens Nyheter: "Eleverna måste få makt att påverka och utforma undervisningen. Det är en förändring som måste till". En undersökning som man har gjort visar också att "en dryg tredjedel av skolorna inte hade någon handlingsplan mot rasism, och att ännu fler saknade en handlingsplan mot sexuella trakasserier. Drygt 30 % saknade en jämställdhetsplan som omfattar eleverna - Var femte skola saknade tillgång till en kurator på heltid". När jag läser om undersökningarna - jag kan inte betvivla att de är riktiga - tycker jag att allt som står är illavarslande. Ungdomarna kan inte känna sig delaktiga i sin skolgång och det är fortfarande i dag så att de inte får delta i lokala skolstyrelser. Ministern påpekar visserligen att det måste till, men det måste ske i snabbare takt. Ungdomarna känner sig överkörda av vuxna, sade de som deltog i Centerpartiets ungkulturseminarium som vi hade för drygt en vecka sedan. Det får inte vara så i dag att ungdomar ska känna sig överkörda av oss vuxna. Det ökar inte deras livschanser. Att de ska behöva känna oro för rasism och sexuella trakasserier och för att det inte finns handlingsplaner är mycket oroväckande. Centerpartiet har lyft fram den här frågan ganska tydligt. Vi tog bl.a. i höstas fram en motion om att man ska införa ungdomsfrid. Jag skulle faktiskt vilja överlämna den till ministern. Vi har fått mycket uppmärksamhet för den. Vi har presenterat den runtom i olika skolor, och många ungdomar tycker att den är ett steg i rätt riktning. Jag hoppas att det här kommer att fortsätta också när det gäller regeringspartiet. Jag vill även nämna lite grann om narkotikan och drogerna. I svaret skriver ministern: "Visionen är ett samhälle utan narkotika." Det är jättebra, och det är jättebra att WHO-konferensen i februari 2001 kommer att hållas här. I samband med detta skulle jag vilja lyfta fram en fråga som jag själv har tagit upp vid flera tillfällen tidigare under det här året. Den gäller just drogerna och hur de är sammansatta. Jag kommer från ett län som har drabbats hårt av just droger. Jag kommer från Västernorrlands län. Härnösand och Sundsvall klingar ganska illa när man pratar om droger. Jag tänker framför allt på GHB. Nu har man fått fram ett beslut om att det är ett narkotiskt preparat. Men jag skulle vilja vädja till ministern att hon funderar över om man inte bör se till preparatens verkan i stället för den kemiska sammansättningen när man ska bestämma vad som ska klassas som narkotika.
Herr talman! Det finns i dag stora skillnader mellan ungdomarna. Det är skillnader när det gäller möjligheter till makt och inflytande men också stora skillnader när det gäller vilka förhoppningar, förväntningar och drömmar de har inför framtiden. Ni har alla tre varit inne på det, och jag vill också stryka under det. Vi har försökt peka på några av de skillnaderna i den ungdomspolitiska propositionen, som vi har presenterat. Vi låtsas inte att alla unga i dag vill samma saker, kan samma saker eller har samma förutsättningar. Verkligheten skiljer sig markant för Sveriges unga. En del av dagens unga behöver extra stöd och hjälp via politiska beslut för att kunna förverkliga sina drömmar. Andra kommer att kunna göra det ändå. Vi har satt upp tre konkreta mål för ungdomspolitiken. Vi kommer att följa upp de tre huvudmålen varje år med delmål som regeringen fastställer. I år har vi satt upp 41 delmål som vi ska arbeta igenom. Vi följde också upp den ungdomspolitiska propositionen med ett stort ungdomsforum i september förra året; vi bjöd in ungdomsorganisationer från hela landet. Och vi kommer att ha ytterligare ett ungdomsforum i maj i år där vi fortsätter den diskussion som började med ungdomstingen, temamötena och arbetet inför ungdomspropositionen. Det fortsatte alltså med ungdomsforumet i höstas, och nu går vi vidare med ungdomsforumet i maj. Vi är inte ens med det ungdomsforumet klara på något sätt. Det kommer ständigt nya frågor. Det kommer ständiga önskemål och krav från de unga om att vi ska skärpa och vässa de politiska redskap som vi har för att möta morgondagens utmaningar. Vi är också beredda att göra det. Vi har gett ett ökat stöd till de unga själva i den nya ungdomspolitiken. Det är ett ökat stöd genom att de får möjlighet till makt och inflytande i skolan t.ex. på ett helt annat sätt i dag än vad de har haft tidigare. Vi har också gett ökat stöd till ungas egen organisering och ungas idéer. Det handlar om möjligheter att förverkliga egna saker och om stöd till ungdomsorganisationer, så att de kan träffas och organisera sig. Det är viktigt. Vi tror att vi behöver de ungas egna idéer för att kunna vända den negativa trend som många ungdomar har upplevt under 1990-talet. Men det går åt rätt håll. När vi säger att det ser bättre ut i dag med arbetslösheten än vad det har gjort tidigare talar vi sanning. 1993 var nästan 300 000 unga utanför arbetsmarknaden. I dag är det knappt 60 000. Det betyder inte att problemen är borta, men det ser bättre ut. Det betyder också att vi kan vässa verktygen ytterligare för dem som behöver det allra mest. Jag är precis som Yvonne Oscarsson mycket orolig över den alltmer liberala synen på alkohol och droger som finns på många håll i vårt samhälle. Jag har markerat det flera gånger, bl.a. i riksdagen. Jag delar också Yvonne Oscarssons uppfattning om att vi vuxna har ett ansvar för det här. Vi har en handlingsplan kring alkoholpolitiken som gäller det här året ut. Då har den funnits i fem år och ska utvärderas. Vi ska också få en handlingsplan med konkreta förslag till åtgärder, riktlinjer och målsättningar när det gäller narkotikapolitiken. Vi vet att ju längre vi kan skjuta upp alkoholdebuten desto bättre är det. Det är oerhört viktigt att vi gör vad vi kan för att motverka att unga provar alkohol i tidiga år. Det kan vi göra via information. Vi kan göra det via aktiva åtgärder, men jag tror framför allt att vi kan göra det via positiva förebilder som unga själva kan identifiera sig med och som de vill likna på olika sätt. Det här arbetet fortsätter också. I det arbetet kommer vi att involvera Kommunförbundet, de ideella organisationerna och Socialstyrelsen för att vi tillsammans ska kunna utarbeta nya metoder som är bra och lämpliga för unga när det gäller ett förebyggande arbete mot alkohol och droger.
Herr talman! Jag ger statsrådet rätt i att unga människor inte önskar samma saker. De har olika drömmar och olika ideal. I ett mångkulturellt - och låt mig gärna säga liberalt - samhälle ska vi självfallet se det som någonting positivt. Men det är ju långt från det till att tillåta saker som faktiskt spolierar människors drömmar. Vi tillåter företeelser i vårt samhälle som är särskilt allvarliga för unga människor. Jag tycker t.ex. att det finns en slapphet från statsmaktens sida och från kommunala myndigheters sida när det finns ett alkoholutbud och en kommersialisering som gör att det blir ett oerhört socialt tryck på att man ska vara med på det här. Snart är det bara McDonald s som har en alkoholfri miljö; jag har sagt det till socialministern t.ex. Det är naturligtvis något av ett fattigdomsbevis. Det blir allt vanligare med nattöppna krogar. Och man tävlar som sagt med att köra lågprislinjen för öl och med happy hours och vad det nu kan vara. Det här är att rasera unga människors möjligheter. Därför tycker jag att det är så viktigt att koppla samman det här. Nu säger statsrådet i svaret att i den narkotikapolitiska redogörelsen anges att målet ska vara att minska nyrekryteringen till missbruk. Jag hoppas att det är en felskrivning. Det handlar väl om bruk över huvud taget av narkotika. Det gäller väl inte bara att minska det utan också att försöka undanröja det, eftersom det är en kriminell företeelse. Visionen om det narkotikafria samhället är bra att ha, men jag tror att det vill till insatser. Det handlar ju faktiskt om att det inte finns några vattentäta skott mellan t.ex. narkotikabruk och alkoholbruk. Jag brukar säga att det sambandet minst sagt är flytande. Därför tror jag att vi måste erkänna att det finns. Det är därför som jag är bekymrad över att statsrådet lite grann glider ifrån när vi talar om missbruk av alkohol. Det är inte bara fråga om sprit och alkoholstarka drycker. Det handlar även om t.ex. folkölet som nu har blivit något av ungdomens berusningsdryck, eftersom det är lätt att komma över. En förpackning med sex öl ger en ordentlig fylla för en ung människa som konsumerar det på fastande mage. Därför är det inte den oskyldiga måltidsdryck som vi vuxna tidigare kanske har velat göra den till. Jag skulle vilja att statsrådet lite tydligare talar om vad de här handlingsplanerna handlar om. Och jag tycker att det är några saker som vi borde kunna bli överens om antingen vi bekänner oss som nykterister eller som alkoholkonsumenter, nämligen att vi får några alkoholfria zoner. Det handlar om fem stycken: arbetslivet, trafiken, de tidiga barn och ungdomsåren, gruppen redan alkoholskadade och blivande mammor under graviditeten. Jag tror att det här är fem viktiga områden som bör hållas fria från alkohol och självfallet från narkotika. Jag tror att vi allihop ska läsa på om det som Sverige var med om i Parismötet - jag tror att det var 1995. Vi ställde då upp på ett långtgående program när det gällde att bekämpa alkoholbruk och alkoholmissbruk. I det avseendet återstår mycket. Tyvärr har det, herr talman, dragit åt fel håll när det gäller de här punkterna.
Herr talman! Jag skulle vilja lägga till en zon som man har lagt till i Norge. Där har man lagt till att människor i kris bör hållas alkohol och drogfria. Det tycker jag är någonting som vi borde ta efter i Sverige, där läkare ofta och gärna skriver ut beroendeframkallande mediciner till människor i kris. Jag vill passa på att under den sista minuten prata om någonting som jag i alla fall tycker är väldigt positivt för ungdomar. Det är den rapport som jag håller i handen, Familjerådslag, som Kommunförbundet har utformat. Den handlar om en metod för att hjälpa unga som har begått brott. Det är en metod som man har tagit från Nya Zeeland och som många i Sverige redan känner till. Man har använt den i tio kommuner. Tydligen har den slagit mycket väl ut. Jag tycker att det är spännande att tänka sig att man kan fortsätta att använda den här idén, både för den unge förövaren och för brottsoffret. Det handlar om att man kallar in vad man benämner en utvidgad familj. Man tar alltså inte bara med de närmast anhöriga, utan man tar med alla de människor som finns i den unge förövarens närhet. Sedan lämnar man åt den utvidgade familjen att komma med lösningar för hur man ska kunna hjälpa den här unga människan. Det tror jag ger resultat för den unge, men även för småsyskon och andra i den unges närhet. Jag tror också att det är mycket bra att familjer får känna att man klarar av saker och att man ges möjlighet att lösa problemet, med stöd av socialtjänsten, vill jag passa på att säga. Det går inte av sig självt, utan socialtjänsten måste finnas med som ett stöd.
Herr talman! Det är bra att regeringen följer upp med delmål. 41 delmål i år är berömvärt, tycker jag. Jättebra. Ungdomsforum som genomfördes i höstas var också en bra grej som ministern tog upp. Det som är viktigt för ungdomarna är också att de kan ha en meningsfull fritidssysselsättning, ett ungdomens hus som Fryshuset i Stockholm och Urkraft i Skellefteå. Kan man på något sätt utöva påtryckningar på kommunerna att ta sitt ansvar och skapa sådana möjligheter, slipper man att ungdomarna dräller omkring på gatorna och berusar sig. I ungdomshusen är det ju drogfria miljöer. I samband med detta är det också väldigt viktigt att man försöker se till att det blir enklare regler. När ungdomar vill vara med och engagera sig, fatta beslut och verkställa ett jippo eller ett projekt av något slag, ska det inte ta så lång tid att få fram besluten att de hinner tröttna på det de har kommit på. Att hitta möjligheterna till detta tycker jag också är en viktig sak för ministern att fundera på. Jag nämnde preparatens verkan i mitt första anförande. Jag fick ingen kommentar till det, men jag hoppas få det nu. Jag undrar om ungdomsministern är beredd att vid WHO-konferensen aktualisera frågan att det borde vara preparatens verkan och inte deras kemiska sammansättning som ska ligga till grund för vad som klassas som narkotika. Jag tar GHB som exempel igen. Det är bara att ändra en beståndsdel i GBL, lösningsmedlet som ligger till grund för preparatet, så har man en ny drog, som kallas något annat men som ger samma verkan som GHB.
Herr talman! Jag vill börja med att kommentera det som Birgitta Sellén tog upp i sitt förra inlägg. Tiden räckte inte till tidigare. Det gäller Värdegrundsprojektet. Det är ett projekt som nyligen har avslutats, men som också ska ses som ett startskott för ett långsiktigt arbete. Det står i läroplanen att skolor ska arbeta med frågor om empati, människovärdets okränkbarhet, respekt för varandra och hur vi bemöter varandra i vardagliga sammanhang. Självklart ska man göra det ur ett jämställdhetsperspektiv, men också ur ett jämlikhetsperspektiv, med tanke på att vårt land präglas av mångfald. Syftet med Värdegrundsprojektet var att ge extra startskott, extra fokus, extra stöd och lite extra resurser till vuxna på skolan för att arbeta med just sådana frågor. Värdegrundsprojektet har handlat om att sätta fokus på någonting som skolorna ska göra och måste fortsätta att göra, men där vi också i större utsträckning kan hjälpas åt att sprida goda exempel och att peppa varandra i det arbetet. Det ska inte på något sätt vara ett avslutat arbete, utan ett arbete som självklart ska fortsätta, eftersom frågorna alltid är aktuella. Till Birgitta Selléns andra fråga, att inför WHO konferensen i vår ta upp om preparatens verkan och inte deras kemiska sammansättning ska vara avgörande, vill jag få återkomma. Jag måste få fundera över den. Vi ska självklart under den konferensen på många olika sätt driva en hård och restriktiv linje. Men jag får avvakta med att svara på den frågan. När det gäller Elver Jonssons inlägg delar jag uppfattningen att det naturligtvis är både fel och oerhört tråkigt om det enda alkoholfria alternativet i en del kommuner är McDonalds. Det är inte rimligt. Det måste vara så att unga människor, oavsett vilket intresse de har, om det är dans, film, idrott eller någonting annat, har verkliga möjligheter att utöva det intresset. Det är oerhört viktigt att statens stöd till barn och ungdomsorganisationer går till verksamheter som är drogfria. Där måste vi föräldrar och vuxna hjälpas åt. Som förälder måste man vara säker på att när sonen åker på hockeyskola eller på scoutläger gör han det i en miljö där det är drogfritt. Vi har skarpa sådana krav på de organisationer som får statsbidrag i dag. Det är vår ambition att fortsätta med det. Men vi har också ett samarbete med kommunförbunden. Vi vill uppmärksamma dem på det faktum att det i många kommuner finns väldigt lite att göra, speciellt för äldre tonåringar. Det kan finnas mer barnverksamhet och verksamhet för de yngre tonåringarna, men det finns väldigt lite för många äldre tonåringar. I kommunen måste man fundera på hur man kan hålla kvar de unga på orten, men också hur man kan minska riskerna för utslagning i fortsättningen. Vi är nog överens allihop om att inkörsporten till narkotikamissbruk är just alkohol. Jag har blivit uppvaktad av UNF, som har kartlagt handlare runtom i Sverige. Man har prövat hur ung en person kan vara för att få köpa ut folköl. Det är självklart ingen rolig läsning. Det finns en skarp lagstiftning. Det är förbud mot detta i dag. Men det är vi vuxna som inte följer lagen. Ibland handlar det inte bara om att skärpa lagstiftningen eller att se till att statsmakten gör mer. Det handlar också om att se till att det finns starka sanktioner mot dem som inte följer den lag som finns. Där kan vi i folkrörelserna, i de politiska partierna och som föräldrar och aktiva vuxna på andra håll göra mer för att just sätta fokus på de frågorna och kräva mer av vår omgivning för att stödja de barn och ungdomar som finns runtomkring oss.
Herr talman! Man ska naturligtvis inte recensera ett statsråd, men låt mig säga till herr talmannen åtminstone att debatten blir bättre ju längre den lider. Jag uppfattar ändå att statsrådet har tagit till sig en hel del av vårt meningsutbyte, och att vi är mer överens när debatten slutar än vi var när den började. Ulrica Messings uttalande att hon ska fundera på en del saker är väl också ett slags utskriven växel på att det kommer att bli bra svar framöver i den debatt vi kommer att föra. Den lär inte vara avslutad nu. Min slutsats är ändå att det vi är överens om är hur viktigt det är att vi har en skola som ger slitstarka kunskaper som man kan ha framöver i livet. Om man inte får en god start via sin skola, ja, då har vi klassskillnader för hela livet. Därför är den så viktig. Vi måste verka för att unga människor kommer ut och får ett eget arbete. Det är faktiskt det bästa vi kan ge dem, nämligen att se till att det finns ett jobb som de kan gå in i. Den entreprenörsanda som statsrådet talade om ska vi ju underlätta och utveckla och se till att vi undanröjer hinder. Jag har även uppfattat att statsrådet bejakar att vi skulle undersöka hur vi stoppar drogerna, det må vara alkohol eller narkotika. Det är så viktigt att unga människor får chansen att ha frihet från detta under sin uppväxttid. Jag tror alltså att ska ungdomar få goda livschanser vill det till ett batteri av åtgärder, där vi har nämnt tre viktiga punkter i dagens debatt. Då finns det faktiskt en chans att deras drömmar kan gå i uppfyllelse.
Herr talman! På ett av de ungdomsforum vi hade inför arbetet med ungdomspolitiska propositionen ställde jag under ett grupparbete frågan om när man blir vuxen. När tycker ni att man blir vuxen? Deltagarna funderade en stund, och sedan sade en kille att det är när man får ta ansvar för sina egna beslut. Jag tror att det ligger mycket i det. Det finns en del symbolik i att bli vuxen, t.ex. att ta körkort - kanske mer tidigare än nu, nu tar inte lika många unga körkort - självklart ett eget arbete, en egen bostad och mycket annat. Vi som är politiskt aktiva ska fundera på det svaret. Om unga upplever sig som vuxna eller respekterade som unga vuxna den dagen de får ta ansvar för sina egna beslut, är det också viktigt att komma ihåg att om vi vill att fler unga ska engagera sig i alkoholdebatten, i politiken eller i andra samhällsfrågor, måste vi se till att engagemanget blir på riktigt och att vi lyssnar på riktigt. Detta är också min erfarenhet efter alla de resor jag har gjort i olika kommuner där det finns ungdomsråd, ungdomsforum och ungdomsdelegationer. De platser där ungdomspolitiken fungerar på riktigt är på de platser där de unga känner att de blir tagna på allvar. Om vi vänder ungdomstiden från att vara en tid som alldeles för ofta symboliseras av en väntan på att bli vuxen och i stället använder ungdomstiden som en värdefull tid i sig och knyter de unga och ungdomsorganisationerna till oss i arbetet mot alkohol, mot narkotika och mot många andra saker, är jag säker på att vi kommer att få fler goda idéer. Vi kan självklart följa upp de delmål vi nu har satt för ungdomspolitiken och inte vara nöjda med de mål vi nu har klarat av. Vi ska kritiskt granska hur delmålen inför nästa år måste se ut. Vi är också överens om att det fortfarande finns problem, men möjligheterna är större. Det gäller att hitta en sammanslutning kring både-och.

Fru talman! Margareta Viklund har frågat mig om regeringen tänker föreslå att reglerna i regeringsformen om rådgivande folkomröstning ändras så att utfallet av en sådan omröstning begränsas till att gälla i högst två mandatperioder. Enligt Margareta Viklund är det egendomligt att efterföljande generationer för all framtid ska behöva känna lojalitet med gamla omröstningsresultat som utvecklingen sprungit ifrån och som redan från början kanske varit svårtolkade. För att öka respekten för folkomröstningsinstitutet vill Margareta Viklund därför att det införs en bestämmelse som tidsbegränsar utfallet i en rådgivande folkomröstning till två mandatperioder. Margareta Viklunds interpellation ger uttryck för en omsorg om folkomröstningsinstitutet. Det är viktigt att respekten och förtroendet för detta institut behålls. Men det finns också problem med förslaget. Som Margareta Viklund säger kan det i Sverige anordnas rådgivande folkomröstningar samt beslutande folkomröstningar i grundlagsfrågor. En rådgivande folkomröstning kan gälla vilken fråga som helst som riksdagen bestämmer ska bli föremål för omröstning. Som framgår av ordalydelsen är en rådgivande folkomröstning just rådgivande. Det är svårt att se hur man ska utforma regler som begränsar giltigheten av något som är ett råd och inte ett beslut. Om utfallet av en rådgivande folkomröstning bara skulle gälla under två mandatperioder kan det lätt förstärka uppfattningen att en rådgivande omröstning i själva verket är beslutande. Ytterligare en aspekt på Margareta Viklunds förslag är att detta faktiskt, tvärtemot vad jag tror är hennes intentioner, skulle kunna innebära att varje enskild folkomröstning kom att tillmätas mindre betydelse, detta dels på grund av tidsbegränsningen i sig, dels därför att det öppnar för återkommande folkomröstningar i en och samma fråga. För mig är den representativa demokratins principer helt grundläggande för det svenska statsskicket. Man får inte glömma bort att de regler som gäller folkomröstning i regeringsformen har utvecklats med utgångspunkt från dessa principer. Svaret på Margareta Viklunds fråga är alltså nej. Regeringen planerar inte att föreslå att utfallet av en rådgivande folkomröstning enbart ska gälla i två mandatperioder. Det viktiga är att betona att en rådgivande omröstning är just rådgivande och inget annat.
Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret, som jag i vissa delar har lite svårt att förstå. Folkomröstningsinstitutet är en stor demokratisk, principiell och konstitutionell fråga. Min interpellation berör bara en liten del av hela folkomröstningsinstitutets stora och kanske svårgenomträngliga, komplexa struktur. Det svar jag har fått visar också på frågans komplexitet. Fru talman! Jag förstår t.ex. inte vad statsrådet menar med att "det är svårt att se hur man ska utforma regler som begränsar giltigheten av något som är ett råd och inte ett beslut. Om utfallet av en rådgivande folkomröstning bara skulle gälla under två mandatperioder kan det lätt förstärka uppfattningen att en rådgivande omröstning i själva verket är beslutande." Jag tycker att de formuleringar som statsrådet använder i sitt svar är mycket kryptiska. Jag förstår dem inte. Jag förstår inte hur något som är rådgivande kan uppfattas som beslutande. Är det ett råd, så är det ett råd och ingenting annat. Antingen tar man det till sig, eller också förkastar man det. Antingen beslutar riksdagen i enlighet med det råd som resultatet av folkomröstningen visar, eller också gör riksdagen det inte. Det innebär att jag anser att två mandatperioder måste räcka till för ett ställningstagande av riksdagen i den aktuella fråga som folkomröstningen gäller. Tider förändras, och dras ett råd alltför långt ut i tiden utan att det leder till ett ställningstagande i den ena eller den andra riktningen, kan det uppfattas som något beslutande eller vilande till dess att nya generationer har vuxit till sig som inte vet vad folkomröstningen egentligen gällde. Giltighetstiden för en folkomröstning ska vara något positivt för demokratin. Men alltför lång tid för en rådgivande folkomröstnings giltighet kan innebära handlingsförlamning och uppskjutande av ett viktigt beslut. Det andra som jag inte riktigt förstår är hur mitt förslag skulle innebära att "varje enskild folkomröstning kom att tillmätas mindre betydelse, detta dels på grund av tidsbegränsningen i sig, dels därför att det öppnar för återkommande folkomröstningar i en och samma fråga." Men är det inte så att en rådgivande folkomröstning innebär att den ska vara ett råd till de folkvalda parlamentarikerna i speciellt svåra ställningstaganden och vid sådana ställningstaganden då riksdagen egentligen är för liten? Man vill ha hela folkets syn på den svåra frågan för att fatta ett så bra beslut som möjligt. Om det inte är så, är folkomröstningen inte rådgivande utan i stället beslutande. Vid en rådgivande folkomröstning är det ändå riksdagen som fattar det avgörande beslutet. Eller hur? Fru talman! Regeringen tillsatte en enmansutredning för ett par år sedan för att se över folkomröstningsinstitutet. Utredningen fick namnet 1996 års folkomröstningsutredning. Den slutförde sitt uppdrag i mars 1997. Utredningens uppgift var bl.a. att sammanställa och utvärdera erfarenheter av folkomröstningar i Sverige och i andra länder. Med utvärderingen som grund fanns i direktiven att regeringen skulle överväga behovet av författningsändringar. Nu har det gått några år sedan utredningen lades fram, och då undrar jag varför det inte har kommit till stånd en uppföljande parlamentarisk utredning efter denna s.k. Ruins expertutredning trots att detta har diskuterats i samband med direktiven till utredningen.

Fru talman! Jag börjar med det som rör själva frågan. Jag väntar med Ruins utredning. Jag ska försöka förklara mitt svar. En rådgivande folkomröstning är rådgivande. Det är självfallet upp till denna riksdag att besluta hur man vill förfara i ett visst ärende oavsett vad den rådgivande folkomröstningen har kommit fram till. Det kan man göra dagen efter folkomröstningen om man skulle tycka att det var ett lämpligt sätt att förfara på, vilket man naturligtvis inte gör. Det är ett rådgivande institut, och riksdagen, vårt folkvalda organ, har fullständig beslutsrätt och kan handskas med frågor hur man vill. Jag vet inte hur jag ska förklara det här. När Margareta Viklund säger att nuvarande förhållanden skulle kunna leda till en handlingsförlamning, så har jag svårt att förstå det. Om riksdagen anser att nya fakta har kommit på bordet eller om majoriteten i riksdagen inte instämmer i det utfall som en tidigare folkomröstning har givit, har riksdagsledamöterna både möjligheten och ansvaret att öppet redogöra för detta. De kan här i kammaren och på andra sätt visa hur landet ligger, vilka fakta, överväganden och händelser som har gjort att det som tidigare var föremål för en folkomröstning inte längre är aktuellt. Det är upp till detta folkvalda organ att hela tiden ompröva och ta nya fakta som underlag för sina beslut och ställningstaganden. Jag har svårt att se hur nuvarande förhållanden skulle kunna leda till handlingsförlamning. Jag menar att det är upp till riksdagen om de gör det eller inte. Jag har också svårt att förstå hur en tidsbegränsning av ett råd dels skulle kunna förekomma över huvud taget, dels skulle kunna öka respekten för folkomröstningsinstitutet på något sätt. Precis som jag har försökt beskriva här, om än alldeles för kortfattat, ser jag det tvärtom. Om vi skulle ha en tidsbegränsning för rådgivande folkomröstningar, ser jag en uppenbar risk för att vi skulle kunna återkomma till folkomröstning i en och samma fråga med skiftande majoriteter under olika mandatperioder. Vi måste skilja på vad som är rådgivande och vad som är beslutande. Förslaget här tänjer på gränserna. Det ger vår diskussion tydligt uttryck för. Riksdagen äger rätten att besluta och har därmed också ansvaret. Vi har folkomröstningar som är rådgivande, och jag förstår inte hur de skulle kunna leda till handlingsförlamning. Det är riksdagsledamöterna själva som äger den frågan. Jag återkommer till Ruins utredning senare.
Fru talman! Det är krångligt, det här. Men det är också väldigt intressant. Statsrådet hade svårt att förstå hur jag kunde se att det kan uppstå en handlingsförlamning om inte folkomröstningars giltighet tidsbegränsas. Jag tycker att statsrådet själv gav svaret. Man skulle kunna skjuta upp ställningstagandet tills att det kanske blir en ny riksdag med en annan sammansättning och andra konstellationer. Men sedan kanske det ändå inte passade det ställningstagande som väljarna gjort i folkomröstningen för att det skulle bli ett bra beslut. Uttrycker jag mig luddigt? Jag undrar hur länge man i så fall ska vänta på att det ska bli ett så bra beslut att man kan lägga fram det för riksdagen att ta ställning till. Hur länge ska man vänta i så fall? Jag ser en risk för just handlingsförlamning i den långt utdragna processen. Om landet, människorna, i en folkomröstning ha visat sin vilja, är det upp till riksdagen att vid det tillfället - dagen efter eller kanske inom ett eller två år - fatta det beslutet, kanske med ett lite bredare underlag om man vill. Det måste finnas möjlighet att göra det då. Annars är det ju en beslutande omröstning på något sätt, och det ville man ju inte ha. För mig är det så, men vi kanske ser på frågan på olika sätt. Vi är dock båda överens om att det demokratiska system som vi har i vårt land är oerhört fint och måste värderas och respekteras på alla tänkbara sätt. Vi måste kämpa för det på olika vis. Jag vet att folk i diskussionen ute i landet på många håll står undrande inför detta med folkomröstningar. Vad leder de till? Bryr man sig om vad vi säger eller inte? Man kan också fråga sig vad det är som gör att vi ska ha en folkomröstning. Ruins utredning verkar vara lagd på is, och jag skulle vilja veta vad det kommer att bli av den. Kommer den att leda till en parlamentarisk utredning, vilket avsågs från början? Vi kristdemokrater tycker att det kan vara dags att fullfölja arbetet som expertgruppen utförde. Hela folkomröstningsinstitutet är en så pass viktig författningsfråga att det är rimligt att man bereder den också i en parlamentarisk utredning, där även tidsfaktorn kan komma in. Då får man också möjlighet att arbeta utifrån det vitt omfattande material som den enskilde utredaren tog fram. Behovet av en sådan utredning framkommer ganska tydligt i min interpellation. Jag undrar också om regeringen har några tankar på att förändra folkomröstningsinstitutet. I t.ex. Danmark är ju folkomröstningsinstitutet en del av konstitutionen, och ingen av oss vill väl påstå att Danmark är mindre demokratiskt än Sverige. I Sverige har vi haft fem folkomröstningar, medan Danmark har haft 17.
Fru talman! Förslaget i den Ruinska utredningen om beslutande folkomröstningar har inte lett till någon lagstiftning, precis som Margareta Viklund nämner. Skälen för detta är flera. För det första innehöll utredningens förslag två alternativa lösningar. Redan av detta kan man dra slutsatsen att det är svårt att införa nya former av beslutande folkomröstningar. För det andra var många remissinstanser mycket kritiska mot förslagen av flera olika skäl. Bl.a. ansåg de att införande av beslutande folkomröstningar vid sidan av de rådgivande skulle kunna öka osäkerheten kring själva folkomröstningsinstitutet. Är det beslutande eller är det rådgivande? Möjligheten till två alternativa former för folkomröstningar skulle kunna leda till ett politiskt spel om vilken omröstning det skulle vara i det enskilda fallet, framförde remissinstanserna. En del av dem ifrågasatte också vad som skulle hända om inte tillräckligt många röstade och hur riksdagen skulle kunna hantera den situationen. Sammantaget menade många remissinstanser att det fanns en alldeles uppenbar risk för att väljarnas förtroende för folkomröstningsinstitutet och den representativa demokratins förmåga att handskas med det skulle försvagas. Detta är förklaringarna till varför utredningen hittills inte har lett till någon proposition och till varför vi inte på något sätt har fört tankegångarna från den här utredningen vidare. Detta är inte heller något som står på min agenda för närvarande. Som Margareta Viklund säkert känner till har vi ett antal parlamentariska grundlagsutredningar som arbetar med en del grundlagsfrågor utifrån olika aspekter. En av dessa är översynen av regeringsformen som pågår för närvarande. Alla riksdagspartier är representerade i utredningen, och vi har haft överläggningar med samtliga riksdagspartier om vad som ska ingå i de överväganden kring regeringsformen som vi diskuterar under den här mandatperioden. Där har inte folkomröstningsfrågan och folkomröstningsinstitutet varit uppe. Det återfinns inte i direktiven till den utredningen heller. Margareta Viklund frågar om regeringen har några funderingar i övrigt när det gäller folkomröstningsinstitutet. Jag kan hänvisa till den del som gäller de kommunala folkomröstningarna. De är ju inte riktigt föremål för den här interpellationen. Men riksdagen har ändå beställt av regeringen att den ska utreda och titta närmare på de nuvarande formerna för de kommunala folkomröstningarna, som varken riksdagen eller jag är riktigt nöjd med utfallet av. Där behöver vi få en bättre tingens ordning. Men detta är också det enda område som för närvarande är under utredande när det gäller folkomröstningsfrågor.
Fru talman! Jag får tacka för informationen. Men jag skulle ändå vilja ställa en följdfråga. Jag undrar nämligen, fru talman, om statsrådet inte anser att folkomröstningsinstitutet också är en oerhört angelägen och viktig, både demokratisk och konstitutionell, fråga som borde tas upp i de här sammanhangen, nu när man tittar över konstitutionen på olika sätt. För min egen personliga del så tycker jag det. Om nu den här Ruinska utredningen är så komplicerad, och möttes med sådana stora frågetecken i olika sammanhang så tycker jag att det finns anledning att titta lite djupare på detta. Vi måste väl ändå på något sätt visa var vi står i den här frågan - vi här i Sverige? Många olika länder som i dag står inför att bygga upp sina demokratiska system tittar på Sverige som en stor förebild. Jag har vid många olika tillfällen hört: Sverige, ja det är ju världens mest demokratiska land. Första gången jag hörde det hajade jag kanske till. Men samtidigt förstår jag också att detta medför ett stort ansvar för oss som finns med både i den här församlingen och i regeringen - alla som finns med i den demokratiska processen - när det gäller att leva upp till de här orden och förväntningarna. Vi ska sprida vår demokratiska syn i världen, och där tycker jag att folkomröstningsbiten måste in så att vi själva vet var den står i de här olika sammanhangen.
Fru talman! Självfallet anser jag, precis som Margareta Viklund, att folkomröstningsinstitutet är en mycket viktig del av den svenska demokratin och någonting som vi måste betrakta med stor omsorg. Vi måste också se till att vårda och utveckla det så att det motsvarar de anspråk, förväntningar och behov som den moderna demokratin i Sverige medför. Med detta sagt vill jag nog ändå påstå att utifrån mina utgångspunkter ser jag att det största problemet som vi har i dag med folkomröstningsinstitutet är just den kommunala nivåns folkomröstningar. I dag har vi haft ett 60-tal folkomröstningsinitiativ runt om i våra kommuner, varav ett har lett till en aktuell folkomröstning. I övriga 59 fall har kommunen ansett att den inte har velat göra någon folkomröstning kring den aktuella frågan. Det har jag full respekt för, men jag ställer mig frågan: Vilka signaler ger den nuvarande utformningen av folkomröstningsinstitutet? Det är i alla fall ingen bra signal när det gäller den lokala nivåns funktionssätt. Där anser jag att vi måste hitta en bättre tingens ordning. Det tycker jag är oerhört angeläget. När det gäller folkomröstningsinstitutet på den nationella nivån är det viktigt att vi använder oss av det på det sätt som det är tänkt att användas - just att vara rådgivande. Jag anser att vi, om man ser tillbaka historiskt, ändå har lyckats ganska väl med detta. Det är klart att man kan fundera över förbättringar inför framtiden, men för närvarande ser jag inte att vi behöver göra det på den nationella nivån. Mitt intresse och min prioritering just nu är att försöka få till stånd en bättre tingens ordning på den lokala nivån.

Fru talman! I dag ska vi behandla ett betänkande om förstärkt strålskydd som bygger på en proposition från regeringen. Vi tycker att det är bra med den förändring som är föreslagen, att man bl.a. ska införa tillståndsplikt för deponering, återvinning och återanvändning av avfall från kärnanläggningar. Det har blivit mer aktuellt än vad vi kanske trodde när vi justerade betänkandet i och med de tidningsuppgifter som har funnits de senaste dagarna om problemen med cesiumhalter i askan från biobränslen, som i sin tur beror på den kärnkraftsolycka som var i Tjernobyl för snart 15 år sedan. Det är också bra att strålskyddslagen blir tillämplig på externa arbeten. Vi har ingenting att erinra mot den hanteringen, och det finns inte heller några motioner till propositionen. Det som är mera intressant och viktigare att diskutera är hanteringen av kärnavfallet. Det är ett problem som vi själva har skapat. Om vi inte hade haft några kärnkraftverk hade vi inte haft något avfall. Nu har vi det, och det är väl tur att det finns en energiuppgörelse, att vi har inlett avvecklingen av kärnkraften, även om takten möjligen skulle ha kunnat vara betydligt snabbare. Det jag tror att vi alla är överens om är nödvändigheten att vi tar hand om vårt eget avfall. Det här är något som vi har producerat i Sverige, och vi måste ta hand om det i Sverige på rätt sätt. Det vi måste göra är att försöka hitta bästa möjliga metod och bästa möjliga plats. Det här är väldigt svåra frågor att avgöra för oss som är lekmän. Det är också ganska svårt att avgöra för dem som har den tekniska kunskapen. Det handlar om en förvaring som gäller för de många hundra, t.o.m. tusentals, år som det här avfallet är farligt. Ingen av oss vet hur det samhälle ser ut som ska se till att avfallet inte kommer i orätta händer eller förorsakar skador på människor och miljön. Därför är det oerhört viktigt att det är en ordentlig demokratisk process kring hanteringen av det svenska kärnavfallet. Det är också viktigt att det finns ekonomiska förutsättningar att bedriva opinionsarbete på nationell nivå. Frågan har varit uppe i tidigare sammanhang, men jag tycker att det är viktigt att ändå lyfta fram den. Det är viktigt att så många människor som möjligt får en möjlighet att bilda sig en uppfattning om och ta ställning till hur vi ska hantera frågan och också diskutera det problem det faktiskt är att vi inte riktigt vet i dag hur vi ska göra. Vi vet inte vart vi ska förlägga avfallet. Vi vet inte hur det samhälle ser ut som ska ta hand om konsekvenserna. Det är bara att titta på tidsaspekten bakåt i tiden, lika lång tid, - 1 000-2 000 år - bakåt. Ingen kunde förutse då hur samhället skulle se ut. Lika svårt är det för oss att veta hur det ska se ut - både geografiskt vilka typer av samhällssystem som det kommer att finnas och över huvud taget hur man reglerar den här typen av frågor i framtiden. Det är vidare viktigt att snabba på avvecklingen så att vi minskar mängden avfall. Här måste jag säga att det är ett stort ansvar för de partier som fortfarande är för användningen av kärnkraft. Så länge kärnkraftverken arbetar produceras avfall. Det är i och för sig inte bara en svensk fråga, men vi får hantera våra egna problem. Nu kommer avfallet så småningom att förvaras i en enskild kommun.

Fru talman! Det finns en annan fråga som också är bekymmersam, och det är MOX-bränslet, som vi nu har förvarat i Sellafield i England. Vi känner till att det finns mycket att önska när det gäller hanteringen och upparbetningen av kärnavfallet i Sellafield. Det är skrämmande rapporter som har kommit därifrån. Problemet är svårt att lösa. Vi borde inte ha skickat det dit. Nu finns det där. Frågan är hur vi ska hantera det. Vi från Vänsterpartiets sida tycker att majoritetens skrivning i betänkandet är bra. Vi stöder därför inte den reservation som finns. Däremot har vi ett motionsyrkande och en reservation om laserpennor. Jag ser att Peter Pedersen som skrivit motionen finns här, så han kommer att kunna kommentera den senare. Avslutningsvis, fru talman, yrkar jag bifall till den reservationen, som är reservation nr 1. Vi tycker att det åtminstone vore rimligt att införa en åldersgräns för försäljning av den här typen av pennor.

Fru talman! Det här betänkandet är ganska tunt, men egentligen är det en stor fråga som vi ska behandla. Det handlar nämligen om ett euratomdirektiv som till dels inkorporeras i svensk lagstiftning. Det delar som vi inkorporerar här kan tyckas vara närmast bagatellartade, men såvitt jag förstår finns det många synpunkter på direktivet. Många delar i direktivet gör det möjligt att handla betydligt friare med lågdosstrålande avfall än i dag. Vi från Miljöpartiets sida är kritiska till direktivet. Vi kommer att i andra sammanhang, EU sammanhang, försöka få en förändring till stånd. Vi menar att vi måste verkligen ta lågdosstrålande material på mycket stort allvar. Det visar sig att framför allt barn är betydligt känsligare för låga stråldoser än vad man tidigare trott. Det får inte bli så att man med detta direktiv får en uppluckring av hanteringen av radioaktivt material. Det får inte heller bli så att man blandar upp det radioaktiva materialet och därmed får en låg stråldoshalt och kan sälja sådant som från början hade en högre stråldoshalt på ett ansvarslöst sätt genom att man genom utblandning har minskat strålningen. Det är mycket angeläget att vi även fortsättningsvis tar dessa frågor på största allvar och ser till att det inte blir en kontaminering av strålande material i naturen, en nedsmutsning av kärnmaterial. Sellafieldanläggningen i England har orsakat stora problem på västkusten. Där har det läckt. Det finns alltså strålande föroreningar - strålande i betydelsen att det finns radioaktivitet i föroreningarna - som har spritt sig i havet, därför att man inte har varit noggrann och försiktig vid hanteringen. Det är bra som det står i betänkandet, att trots ett klartecken för leverans till Sellafield av 4,8 ton uran har denna leverans stoppats. Sverige måste ta ansvar för kärnkraftshanteringen i alla led, även mot slutet. Det får inte bli som det har varit tidigare, att man har skeppat över avfallet till Sellafield för upparbetning. Vi från Miljöpartiet har en motion som behandlas i betänkandet om MOX-bränsle som just är ett resultat av sådan överskeppning till Sellafield. I Sellafield finns det 900 kilo plutonium som egentligen är upparbetat svenskt material, och detta är ett jätteproblem. Från svensk sida har man valt att inte ta tillbaka detta. I och med att man har tagit den ställningen är det naturligtvis också logiskt att man inte skeppar över mera till Sellafield. Vi i Miljöpartiet anser att denna hantering har varit mycket olycklig. Man måste lösa dagens situation med 900 kilo plutonium i Sellafield som egentligen är svenskt. Vi har därför avgett en reservation, nr 2, till betänkandet som jag yrkar bifall till. Jag är övertygad om att diskussionen om strålskydd kommer att fortsätta. Kärnaktivt material är bland de mest allvarliga föroreningar som människan har spritt i naturen. Jag är också övertygad om att forskningen kommer att visa att lågdosstrålande material är betydligt farligare än vad man tidigare har trott. Framtiden kommer att utvisa att bestämmelserna måste skärpas mycket jämfört med dagens bestämmelser. Därför är det euroatomdirektiv som nu till vissa delar implementeras här en allvarlig signal just därför att utvecklingen går åt andra hållet. Med detta yrkar jag bifall till reservation nr 2.
Fru talman! Detta är ett tunt betänkande som behandlar en mycket viktig fråga som egentligen har diskuterats väldigt lite. Som vi har hört finns det två delar i detta betänkande, dels den del som behandlar regeringens proposition Förstärkt strålskydd, dels motionsyrkanden från allmänna motionstiden. Propositionen som handlar om förändringar i strålskyddslagen, t.ex. att åldersgränsen för arbete med joniserande strålning höjs till 18 år, om utökad tillstånsdplikt samt om att strålskyddslagens regler ska tillämpas även på externa arbetstagare, tillstyrks av ett enigt utskott. Utskottet är även enigt vad gäller hanteringen av det svenska kärnavfallet, en debatt som har pågått sedan början av 1970-talet utan att man ännu har kunnat fatta några avgörande beslut om var och hur det starkt radioaktiva och långlivade kärnbränslet slutgiltigt ska tas om hand. För att välja rätta tekniska lösningar måste vi komma överens om vilka krav tekniken ska leva upp till och vilka värderingar som vi vill försvara. Detta är också en etisk fråga, inte enbart för regeringen - där ärendet ligger - och riksdagen, men även för alla medborgare och speciellt för de människor som bor i de kommuner eller regioner som diskuterar frågan i dag lokalt. Avfallsfrågan är också en av våra stora och kanske svåraste miljöfrågor som vi egentligen diskuterar väldigt lite. Den är inte bara svår, utan den sträcker sig också långt fram i tiden. Då ställs även etikfrågan inför nya utmaningar. Vad krävs för att skapa rättvisa mellan olika generationer? Kan man ta ansvar för dagens problem utan att beröva framtidens människor deras handlingsfrihet? Det viktiga för att hitta trovärdighet i processen är att hitta länkar mellan nuet och framtiden så att man kan bevara den demokratiska trovärdigheten i långsiktiga processer. En förutsättning för att människor ska hysa tillit är naturligtvis att de myndigheter och företag i samhället som ska säkra överföringen av erfarenhet och kunskap har människors tillit och att de kommunala informationsinsatserna och beslutsprocesserna upplevs som trovärdiga. Ytterst handlar det naturligtvis om befolkningens förtroende för demokratin på lång sikt. I dag finns det många olika åsikter om hur kärnavfallet ska hanteras och var detta ska ske. I den lokaliseringsprocess som nu pågår på ett antal orter har kommunerna tillsammans med myndigheter genomfört omfattande informations och studieverksamhet. Dessa kommuner är faktiskt värda en eloge för att de har orkat ta itu med ett nationellt miljöproblem som politiskt kanske inte ger så många poänger och vinster. Fru talman! Som jag tidigare sade är det ett nästan enigt utskott som står bakom betänkandet. Detta bygger naturligtvis på ett gammalt riksdagsbeslut, att vi i Sverige själva ska ta hand om vårt avfall, inte exportera det till andra länder. Jag hoppas att denna enighet även kommer att råda i de kommuner eller i den kommun som kommer att gå vidare med provborrningar efter förstudier och att vi som riksdagsledamöter upplevs som stöd för dessa platser och deras invånare. Vi har många gånger fått kritik för att vi inte bryr oss om den här frågan. Fru talman! I reservation nr 2 vill Miljöpartiet att Sverige inte ska framställa ytterligare MOX-avfall, som man gör i Studsvik nu, och att när det gäller de 900 kilo plutonium som finns i Sellafield måste Sverige presentera en lösning som inte innebär en utbyggnad utan en avveckling av den svenska kärnkraften. Jag har lite svårt, fru talman, att tolka dessa önskningar eftersom både regeringen och riksdagen länge har varit eniga om att den svenska politiken sedan 1982 är inriktad på direkt slutförvaring av använt kärnbränsle utan föregående upparbetning. Fru talman! Härmed yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet och avslag på de motioner och reservationer som behandlas i betänkandet.

Fru talman! Betänkandet behandlar en proposition om förstärkt strålskydd och ett antal motioner från den allmänna motionstiden, bl.a. en motion från kristdemokraterna om hanteringen av det utbrända kärnbränslet. Det kan tyckas onödigt att också jag ska gå upp i debatten eftersom det finns en enighet i utskottet om den fortsatta hanteringen av kärnbränslet. Samtidigt tycker jag att det är viktigt att manifestera att vi i de politiska partierna är överens om hur den politiska processen ska fortgå och i bästa fall slutföras. Det är glädjande att ett enigt utskott i betänkandet på ett tydligt sätt visar att vår generation måste ta det fulla ansvaret för den långsiktiga förvaringen av det utbrända kärnavfall som producerats och håller på att produceras vid svenska kärnkraftverk. Det är detta som gör att vi står på en god grund inför kommande beslut om förvaringsplats. Fru talman! I detta sammanhang vill jag också lyfta fram SKB:s insatser för att hantera radioaktivt avfall österut. Såväl på Kolahalvön i Ryssland som i Ignalina i Litauen är SKB djupt involverat för att försöka att lösa avfallsproblematiken även där. Jag tror att många i Sverige känner stark oro just för problematiken österifrån. Det är bra att det finns ett engagemang från svenska myndigheter och från svensk sida för långsiktiga förvaringslösningar också där. Vad gäller det egna ansvaret här i Sverige ska jag säga att min egen politiska verksamhet började i mitten på 70-talet med just kärnkraftsfrågan, så jag törs säga att jag har hört de flesta argument i den debatten, inte minst frågeställningen om hanteringen av kärnavfallet. Dessvärre har denna fråga i många sammanhang använts som en bricka i ett större politiskt spel om kärnkraftens vara eller inte vara och om energipolitiken i stort. Men oavsett vad vi tyckte om kärnkraft för 25 år sedan eller vad vi tycker nu, om kärnkraften ska fasas ut eller hur den ska hantera, är det ett faktum att avfallet har funnits där från början och att vi som levt med denna fråga har ett ansvar för att lösa problematiken. Det är ett ansvar som vi inte kan lämna till nästa generation. Vi kan inte lämna den frågan olöst. I programmet för forskning, utveckling och demonstration av inkapsling och geologisk djupförvaring har SKB, såsom regeringen tidigare begärt, redovisat för och nackdelar med olika metoder för att ta hand om kärnavfallet. SKB:s samlade bedömning är att geologisk djupförvaring av inkapslat bränsle är det bästa alternativet för Sverige. Det nya är att man vill möjliggöra återtagning av avfallet. Därmed skulle ett mått av handlingsfrihet inför framtiden behållas. Därför är det lite felaktigt att tala om slutförvar. Det handlar om långsiktig säker förvaring, ett djupförvar. Enligt SKB uppfyller inte övervakad lagring på eller nära markytan kraven på långsiktig säkerhet, som ju skulle kunna vara ett alternativ. Ett annat är transmutationstekniken, som inte är tillräckligt utvecklad och som rymmer osäkerheter om den ska kunna vara ett alternativ. Därmed finns det ändå ett förslag på bordet och som man arbetar konkret med. Precis som har sagts här tidigare i debatten är det viktigt med engagemang också från statsmakternas sida för att lösa frågan om hur kärnavfallet ska tas om hand. Inte minst har detta efterlysts av kommunledningar i de kommuner som nu medverkar i förstudierna om förvaringen av kärnavfallet. I dessa kommuner finns ett konstruktivt och brett engagemang för att lösa avfallsproblematiken genom att de deltar i förstudierna om möjlig lokalisering. Dessa kommuner bidrar till att SKB får fram ett bra underlag för kommande lokaliseringsbeslut och tar ett väldigt stort ansvar för att lösa ett nationellt problem. Jag kan bara instämma i vad Sinikka Bohlin sade här tidigare, att dessa kommuner faktiskt är värda en eloge därför att de gör ett viktigt arbete för hela vårt land. I grunden har SKB i uppdrag att föreslå två platser som är lämpliga för djupförvar. När de har undersökts kommer SKB att lämna in en ansökan med en omfattande miljökonsekvensbeskrivning som ska prövas av berörda myndigheter, aktuell kommun och regeringen. Regeringen har sedan att ge tillstånd till start av byggnation. Det är alltså två olika processer som griper in i varandra, en teknisk-vetenskaplig och en demokratisk. För närvarande pågår förstudier i Oskarshamn, Nyköping. År 2001 planerar SKB att kunna välja minst två platser för platsundersökningar. Undersökningar med bl.a. provborrningar bör kunna påbörjas år 2002. Det är ett omfattande och långsiktigt utvecklingsoch miljöprojekt att lokalisera och bygga djupförvar för det använda kärnbränslet. SKB kommer att bygga tre stora industriella anläggningar, varav en för kapseltillverkning. Totalt ska 4 500 kopparsegjärnskapslar om vardera ca 22 ton produceras. Vidare ska det byggas en inkapslingsanläggning där det använda kärnbränslet ska placeras i kapslarna som sedan försluts. Till sist kommer själva djupförvaret på 500 meters djup i stabilt urberg. Anläggningarna ska vara i drift i ca 40 år. Inkapsling och deponering i ett första steg kan inledas om ca 15 år. Totalt handlar det om ett program på ca 20 miljarder kronor. Jag ger denna beskrivning för att tydliggöra omfattningen av detta projekt och för att understryka att det är viktigt för alla inblandade. Det är alltså inte vilken avfallshanteringsfråga som helst, utan det är centralt att alla beslutsinstanser verkligen är med i detta och att vi har en diskussion kring dessa frågor. Arbetet ska bedrivas med hög intensitet. Det är det bästa sättet att ta till vara den kompetens och de resurser som nu finns tillgängliga och att konkret uppfylla det producentansvar som kärnkraftsindustrin har enligt kärntekniklagen. Arbetet ska dock inte påskyndas mer än att tillräcklig tid ges för den demokratiska beslutsprocessen såväl nationellt som i de regioner och kommuner som blir berörda. Tid ska också ges för ett grundligt miljökonsekvensarbete, och givetvis ska ideella organisationer, miljöorganisationer och andra intresserade ha möjlighet att delta i debatten. Jag började med att beskriva en besvärlig situation österut. Om vi återigen ska kasta blickarna åt det hållet kan det nu också noteras att Finland är på god väg att fatta beslut i förvaringsfrågan avseende det finska kärnavfallet. Det finns ju ingen anledning för oss i Sverige att vara sämre. Processen i frågan om förvaring av kärnavfall får givetvis ta den tid den tar för att man ska hitta bästa möjliga lösning från säkerhetssynpunkt. Lösningen ska ha ett brett politiskt och opinionsmässigt stöd. Det är inte bara tekniska och strategiska frågor som ska lösas. Också etiska värderingar och bedömningar måste tas med. Samtidigt finns ett ansvar för att denna process bedrivs med kraft, så att en lösning av förvaringsfrågan kommer till stånd. Återigen vill jag upprepa att jag tycker att det är utomordentligt bra att vi är ett enigt utskott i skrivningarna om kärnavfallsfrågan. Jag tycker att detta bör leda till att vi kommer till skott relativt snabbt, enligt den tidtabell som har fastställts.

Fru talman! Det nu föreliggande betänkandet grundar sig i huvudsak på en proposition som föreslår ändringar i strålskyddslagen. Förslagen i propositionen är i sin tur främst föranledda av ett nytt euratomdirektiv, som sagts tidigare här, om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer. I grunden delar vi i Centerpartiet propositionens förslag. Därmed har jag också sagt att vi, i likhet med alla andra, inte har väckt någon motion med anledning av propositionen. Däremot har jag inlämnat ett särskilt yttrande. Vi i Centerpartiet tycker att det är viktigt, speciellt i det här sammanhanget, att framhålla försiktighetsprincipens betydelse vid hanteringen av använt kärnbränsle och andra radioaktiva ämnen. Radioaktivitet är ju som bekant orsak till bl.a. cancer i många fall, och det påverkar även våra mänskliga gener. Detta är ett välkänt faktum och behöver kanske inte upprepas, men jag vill ändå göra det i det här sammanhanget eftersom frågan har kommit på riksdagens bord. Handhavandet av de radioaktiva ämnena och det avfall som följer med kärnkraftens varande ska alltså omges med alldeles utomordentligt strikta rutiner och väl utarbetade föreskrifter. Vi tycker alltså att det är bra att vi i det avseendet kommer en bit på vägen. Så, fru talman, över till en helt annan sak, nämligen den senaste tidens rapporter om bristande rutiner vid upparbetningsanläggningen i Sellafield. De bekräftar den oro som många av oss känt länge för problemet med hanteringen av använt kärnbränsle som inte på något sätt kan lösas enkelt. Rapporter visar t.ex. att halterna av radioaktiva ämnen i växter och djur vid de norska såväl som svenska kusterna ständigt ökar. Även halterna i och utanför själva anläggningen i Sellafield är oroväckande höga. Jag tycker att den svenska regeringens ansträngningar i arbetet för att påverka den brittiska regeringen att stänga denna anläggning bör intensifieras. Så över till det här med transporter. Transporter av använt kärnbränsle utgör ett särskilt riskmoment och bör så långt möjligt undvikas. Jag tycker att det bör införas ett förbud mot utförsel av svenskt kärnbränsle för upparbetning. Regeringen borde återkomma med ett sådant förslag, detta för att minimera de risker som alltid finns när man transporterar saker och ting. Fru talman! Jag vill inte framställa något särskilt yrkande i sammanhanget, men jag ville säga det jag nu har sagt.

Fru talman! Det blir min uppgift att gå från det stora till det lilla när det gäller strålskydd. Men det handlar ändå om en viktig fråga som jag väckte under den allmänna motionstiden 1999. Det handlar om laserpennor, eller laserpekare som de också kallas. Dessa har funnits i ganska många år och är väl tänkta att användas av lärare, föreläsare osv. som ska peka på den vita duken, någon sådan har vi inte här inne i kammaren, så att man ska kunna göra sig förstådd för dem man föreläser för. Tyvärr används de här laserpennorna på andra sätt av barn och ungdomar - som leksaker. Man kan sitta på en teaterföreställning och helt plötsligt få se små röda prickar dyka upp på skådespelarna. Jag har själv sett det här under en konsert. Sångaren hade en liten röd prick på bröstet under ett helt nummer. Det gjorde att han fick ett litet raseriutbrott, för han visste inte om det var en ofarlig laserpekare eller om det satt någon och siktade med gevär och lasersikte. Det är förstås mycket obehagligt. Jag finner att det vore rimligt om det fanns någon typ av regelverk för hur de här sakerna ska användas och för hur gammal man ska vara. Efter viss efterforskning lyckades jag få reda på att det är Statens strålskyddsinstitut som faktiskt har ansvar för de här små laserpekarna. Därifrån hävdas att de är helt ofarliga. Om man pekar med dem i ögat kan man få en s.k. efterbild under en kortare tid, men inga bestående skador, inga mer långvariga men. Jag konstaterar att man i betänkandetexten från utskottets sida skriver så här: "Att uppleva ett obehag genom att bli pekad på, kan inte anses vara ett strålskyddsproblem och alltså inte vara en uppgift för SSI." Det kan jag hålla med om. Men vem kan då vara ansvarig? Det är min fråga. Vidare står det: "När det gäller ett eventuellt förbud för omyndiga att köpa eller använda laserpennor torde ett sådant allmänt förbud strida mot EG:s frihandelsprinciper eftersom hälsorisker inte kan hävdas." "Torde" är ju ett ganska vagt begrepp. Man skulle kunna önska att vi från riksdagens sida åtminstone kunde pröva möjligheten att någon gång testa EU:s, EG:s, frihandelsprinciper och se om det faktiskt kan gå och finna gemensamma principer. Jag tror inte att det här är ett problem bara i Sverige. Jag har nämligen sett samma sak upprepas i andra länder ute i Europa. Som kulturpolitiker tycker jag inte att det är rimligt att det går att förstöra en konsert, förstöra en teaterupplevelse, på grund av att man inte har kontroll på de här laserpennorna. Om någon satt på riksdagens läktare och pekade på oss som står här i talarstolen och talar så tror jag att det skulle vidtas ganska snabba åtgärder för att lokalisera vem det var som pekade och se till att den personen kom ut ur lokalen. Problemet är att det är väldigt svårt att se vem som pekar, framför allt om det är fråga om en stor publik. Då är det i princip omöjligt att se varifrån strålen kommer. Därför borde vi i första hand se till att det är vuxna människor som har det här som ett hjälpredskap, t.ex. lärare och föreläsare, alltså att det i regel är vuxna personer som kan köpa och använda de här laserpekarna och inte barn och ungdomar. Därför vill jag avsluta med att yrka bifall till reservation 1 under moment 3.

Fru talman! Grundläggande för svenska demokratiska partier och för de flesta svenska medborgare är att det finns en vilja och ett åtagande att sörja för skydd åt förföljda människor. En flyktingpolitik ska utformas så att den ger skydd åt så många människor som möjligt som behöver skydd och trygghet. Det säger sig självt att Sverige inte kan ge alla världens skyddsbehövande uppehåll inom Sveriges gränser. Flyktingpolitiken måste därför ha en vidare räckvidd än den nationella asylpolitiken. Till Sverige kommer ju ändå bara en minimal bråkdel av världens flyktingar för att söka asyl, och av dessa har faktiskt bara en mindre del verkliga asylskäl. De flesta köper en resa till väst av en smugglare i hopp om att få bättre liv rent allmänt, och det kan man ofta förstå. När jag nu läser de olika partiernas motioner och yrkanden slås jag av de präglas av ett slags moralism. I reservation efter reservation krävs mer generositet och mer humanism i alla möjliga sammanhang. Ingen riktig analys finns dock av vad detta egentligen innebär. En allmän godhet breder ut sig. Det är nästan så att man t.o.m. känner att man bevittnar ett slags svenskt mästerskap i humanism. Jag har all respekt för intentionerna och engagemanget. Det är tur de finns. Men jag frågar mig ändå om jag själv och vi i vårt parti, Moderaterna, är så inhumana och ogenerösa när vi inte håller med om alla dessa fina förslag som kommer från alla möjliga håll. Det blir faktiskt något av en moralisk fråga för mig personligen också. Är jag som moderat en moraliskt sämre person än vad exempelvis en folkpartist är? Funderingar omkring detta kom upp när jag under påsken vandrade runt i flyktingtältlägren i norra Irak, där jag efter bästa förmåga som ordförande i en biståndsorganisation försöker medverka till att bygga bostäder, ordna avlopp och rent vatten och rent allmänt bidra till ett värdigt liv för dessa utsatta flyktingar. Är mina ställningstaganden i debatten om flykting och asylfrågor förenliga med min uppfattning om människans värdighet eller inte? Jag tror att var och en av er skulle känna sig något tudelad om ni förberedde en migrationspolitisk debatt i riksdagen i ett flyktingsläger i norra Irak. Var finns perspektivet på helheten i debatten här hemma? Vad är möjligt? Vad är rimligt? Var ligger balanspunkten? Hur använder vi resurserna för flyktingarbetet sett i ett större sammanhang? För mig är asylpolitiken mycket viktig, men än viktigare är insatserna för flyktingarna där dessa faktiskt finns. Endast en bråkdel kan köpa sig en transport till väst. Hjälp och skydd måste ändå huvudsakligen ges på plats eller i närområdena, och Sverige måste bidra. Efter denna lätt personliga utvikning vill jag understryka att det för oss moderater är viktigt att asylrätten inte urholkas eller missbrukas. Därför måste en asylprocess vara effektiv och rättssäker. De som inte lämnar landet uppehåller sig här illegalt om de får avslag på sin ansökan. Det är SIV:s, dvs. Invandrarverkets, och ytterst polisens uppgift att tillse att avvisning sker. Jag vågar påstå att polisen inte alltid prioriterar detta arbete tillräckligt och att SIV, Invandrarverket, inte alltid följer upp att avvisningar sker. Vi har problem med långa handläggningstider. Invandrarverkets och Utlänningsnämndens personal gör ett mycket bra arbete, professionellt och engagerat. Vi moderater har stort förtroende för dem, och jag hoppas att statsrådet har detsamma. Det vore bra om hon uttryckte en sådan åsikt. Men åtgärder för att förkorta asylprocessen ytterligare skulle behövas. Det uppstår nämligen ofta humanitära skäl under handläggningstiden, och i slutändan är det andra faktorer än åberopade asylskäl som blir föremål för överväganden. Var och en som är ledamot i Utlänningsnämnden, och det är jag själv, vet att varje enskilt fall är unikt. Ofta är det mycket svåra och miserabla livsöden som rullas upp. Elände i sig är dock inte asylgrundande, och humanitära skäl i lagens mening är det inte alltid heller. Det förekommer då och då fall där myndigheterna utsätts för en formlig utpressning. Föräldrar överger sina barn, och präster eller andra lånar sig till att indirekt eller direkt medverka till detta. Jag kan respektera engagemang, men man måste handskas varsamt med detta. Fru talman! För mer än ett år sedan överlämnades ett betänkande om ny processordning m.m. till förra invandrarministern. NIPU-utredningen, som den kom att kallas, arbetades fram under stor tidspress, och partierna var överens om att processordningen behövde förnyas för att rättssäkerheten skulle öka. Det finns i utredningen ett tydligt majoritetsförslag från Samma tidspress tycks dock inte råda i Regeringskansliet. Är det så att regeringen inte tyckte att NIPU:s förslag var bra utan att man försöker förbereda något bättre förslag? Var då vänlig och informera oss om detta, fru statsråd. Om alternativet med specialdomstol med två instanser i stället för NIPU:s tre övervägs inom departementet kom då fram med detta. Vi moderater kan studera det också om det kan bidra till en snabbare handläggning och förbättrad rättssäkerhet jämfört med nuläget. Att en tvåpartsprocess är att önska tycks ju alla vara överens om. Fru talman! Den migrationspolitik som trädde i kraft 1997 antogs av en bred majoritet, återigen bestående av Socialdemokraterna, Centern och Moderaterna. Därefter har kompletteringar gjorts som har stötts av oss moderater, ofta efter parlamentariska utredningar. Huvudsakligen anser vi att dagens lagstiftning är bra, men inget tillstånd är statiskt utan kan utvecklas och förändras. Bland de saker som nu bör undersökas och utredas ytterligare är frågor om arrangerade äktenskap, vissa anknytningsfrågor och till detta också knutet frågan om försörjningsansvar. Försörjningsansvaret finns i rader av andra länder, och det är helt naturligt att vi diskuterar ett sådant även i Sverige. I mars förra året stod Maud Björnemalm här i talarstolen och framförde mycket tydligt socialdemokraternas åsikt här i riksdagen om att en parlamentarisk utredning skulle få i uppdrag att utreda frågan om försörjningsansvar och om en utvärdering och översyn av anknytningsreglerna. Så sent som för ett par veckor sedan ställde jag frågan särskilt i utskottet med anledning av ett motionsyrkande från moderaterna om den länge aviserade utredningen snart skulle komma till stånd. Svaret från Maud Björnemalm var, med reservation för vad regeringen planerar, att en sådan utredning var att vänta. I betänkandet står det också: "Enligt vad utskottet erfarit kommer frågan om försörjningsansvar för anhöriga att närmare analyseras i den nämnda utredningen om anhöriginvandringen." Är det fel eller rätt, Det har nu gått över ett år, och inget har hänt, och jag tycker att det är anmärkningsvärt. Trots en glasklar begäran för över ett år sedan från Maud Björnemalm, som ju ändå uppfattas som socialdemokraternas ansvarige här i riksdagen, händer det ingenting. För oss är det självklart att fundera på vem som ska försörja gamla mamma om barnen hett önskar att hon ska få komma till Sverige och bo hos dem. Är det verkligen kommunens ansvar? I de flesta länder finns också villkor om att den som vill gifta sig med någon från det egna hemlandet ska ha bostad och arbete ordnade. Vi vill bara att dessa frågor ska belysas och penetreras, och det finns säkert olika lösningar, och vi är öppna för att diskutera olika lösningar. Den förda invandringspolitiken är till stor del ett resultat av en samsyn mellan moderater och socialdemokrater. Och det är inte så konstigt egentligen. Det var ju mycket tydligt när migrationspropositionen diskuterades och beslutades i december 1996 och också vid senare tillfällen. I dag har moderaterna t.ex. endast en reservation som rör en större öppenhet för arbetskraftsinvandring. Jag börjar dock ana att invandrarministern känner sig obekväm med dessa sakers tillstånd. Hon och jag tillhör i och för sig stora partier som mer än andra kan ta ansvar och har styrka att också fatta svåra beslut för att helheten ska fungera. Men nu undrar jag om inte regeringen är på väg att byta fot och kanske inordna även flykting och invandringspolitiken inom de områden där man ska samarbeta med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. I så fall har ju invandrarministern chans att titta på Vänsterpartiets 52 yrkanden. Fru talman! Jag har haft god anledning att följa debatten om amnesti för gömda flyktingar som ett visst ungdomsförbund drivit. Det finns också ett yrkande från Miljöpartiet om amnesti för gömda barnfamiljer. Amnesti är ingen bra idé. Det skulle innebära helt fel signaler och skulle urholka och devalvera asylprocessens legitimitet. De som fått avvisningsbeslut ska lämna landet. Något annat kan inte gälla. Om det finns avvisningshinder ska verkställighet inte ske, men det får bedömas från fall till fall. En amnesti skulle föda förhoppningar om flera amnestier längre fram och skulle fungera som en magnet för flera asylsökande till Sverige och därmed öka smugglarnas aktiviteter. Att tala om amnesti är en falsk och kortsiktig humanism. Långt viktigare är att Invandrarverket och Utlänningsnämnden snabbare kan hantera ansökningarna så att ledtiderna förkortas. I länder med en ineffektiv och krånglig asylprocess eller där kontrollen över illegal invandring är dålig har amnesti getts för att lösa akuta problem. Fru talman! Sverige är inte Amerika på Karl Oskars och Kristinas tid. Fri invandring skulle kräva att våra trygghetssystem måste avvecklas. Jag tar klart avstånd från sådana tankar, och det gör också de flesta i vårt parti. Visst önskar vi mindre av omhändertagande och mer av personligt ansvar och makt över våra liv, men de sociala trygghetssystemen måste finnas i botten som garant för anständighet och ett värdigt liv. De som ägnar sig åt radikalliberala visioner och utopier i syfte att välta välfärdsstaten får inga stora massor med sig. Vår invandringspolitik ska vara reglerad och grundas på humanism och rätten till skydd. Familjeåterförening och anknytningsinvandring ska självfallet vara en grundbult i vår politik. Även i ett läge med reglerad invandring och med en fri arbetskraftsinvandring inom EU finns utrymme för en större öppenhet vad gäller medborgare från andra länder i världen att få arbets och uppehållstillstånd. I dag är myndigheterna ytterst snåla med sådana arbetstillstånd. Sverige behöver på sikt fler som arbetar, och det är nu läge att tillåta fler att komma om arbetserbjudandena är seriösa och om ansökningarna också är seriösa. Ett ökat intresse finns hos arbetsgivaren. Sveriges demografiska profil är sådan att flera sysselsatta är en välfärdsfråga. Att fler får komma hit och arbeta är inte i motsättning till att fler flyktinginvandrare också får jobb. Det är ett både och. Fru talman! Jag yrkar därför bifall till reservation I regeringens skrivelse beskrivs det internationella arbetet för flyktingar som sker och där Sverige också deltar. Det internationella arbetet är avgörande för flyktingarnas värdighet och möjlighet till skydd och trygghet. Och Sverige gör insatser, och vi stöder regeringens arbete i detta hänseende. De insatser som görs i flyktinglägren i norra Irak är finansierade av den svenska regeringen. Vi står bakom de principer som lades fast 1996 i den migrationspolitiska propositionen och som riksdagen har fattat beslut om. Det är viktigt att en asyl och invandringspolitik har ett brett folkligt stöd. Basala humanitära principer och internationella åtaganden är väl förankrade hos människor i Sverige. Vi har i dag inget populistiskt parti i Sverige som på allvar kan rida på missnöje och fördomar. Vi tog fajten med Ny demokrati, och det partiet blev gud ske lov bara en sommarsvala. Helheten måste upplevas som rimlig och schyst. Vi i Sverige kan inte profilera oss markant jämfört med andra europeiska länder. Vi ligger redan i tydlig framkant. I EU kan vi påverka och ska också göra det. Vanliga medborgare har dock anledning att bli upprörda om handläggningstider blir orimligt långa och om det därvid uppstår humanitära tragedier. Därför är det regeringens ansvar att Invandrarverket och Utlänningsnämnden ges bra arbetsmöjligheter så att ärendena i full rättssäkerhet kan avgöras snabbare. Det går att förena humanitet och rättssäkerhet med effektivitet, ordning och reda. Jag har avslutningsvis ett par frågor till fru statsrådet, men jag avser att leverera dessa frågor i replikskiftet, eftersom jag ser att tiden har runnit i väg, och jag ska be att få tacka för mig för denna gång.

Fru talman! Låt mig först säga att arbetet inom Vänsterpartiet i dag är så fördelat att jag talar övergripande och om den svenska flyktingpolitiken, och Låt mig också säga att jag uppskattar att ansvarig minister, statsrådet Klingvall, närvarar och deltar i dagens debatt som handlar om dels regeringens migrations och asylpolitiska skrivelse, dels de motioner i ämnet som ledamöterna lade fram under allmänna motionstiden. I skrivelsen säger regeringen att den svenska migrationspolitiken bör ses i en helhet som omfattar flykting-, invandrings-, integrations och återvändandepolitik och i sin tur ingår i utrikes-, säkerhets-, handels och biståndspolitiken. Detta reser förstås några funderingar hos den som läser detta - åtminstone hos mig. Hur kan t.ex. migrationspolitik ha med integrationspolitik att göra? Integrationspolitiken handlar om hur väl svenskar och utländskt födda integreras med varandra här i Sverige, dvs. de människor som är här i Regeringen menar väl inte att artikel 14 i deklarationen om mänskliga rättigheter är beroende av hur integrationspolitiken i Sverige lyckas. Andersson i Malmö, som sin vana trogen ville ha svar på vad integrations och flyktingpolitiken kostar, svarade statsrådet Klingvall att hon inte vill sätta någon prislapp på människor. Om det är så att vi inte ska sätta prislappar på människor, på vilket sätt är då integrationspolitiken kopplad till migrationspolitiken? Och om vi inte ska sätta prislappar på människor, varför står det då i förarbetena till utlänningslagen att barnets bästa inte generellt kan ta över samhällsintresset av att reglera invandringen av t.ex. ekonomiska skäl? Sätter vi inte då prislappar på barn? Jag förstår faktiskt inte på vilket sätt integrationspolitiken har något samband med migrationspolitiken, som handlar om människor i rörelse - dvs. människor som flyr, kommer hit för att arbeta eller förenas med sin familj eller människor som varit här ett slag och vill återvända till sitt hemland. Det vore bra om företrädarna för regeringspartiet kunde förklara detta. Migrationspolitiken ingår i utrikes-, säkerhets-, handels och biståndspolitiken, säger regeringen vidare. Då undrar jag förstås om Genèvekonventionen kan förhandlas bort för ett bra handelsavtal med t.ex. Peru. Kan Genèvekonventionen läggas i ena vågskålen för ett bra handelsavtal med t.ex. Marocko i den andra, för att de ska förhindra att flyktingar tar sig till EU? Jag undrar vad det är för regler som gäller i förhållandet mellan migrationspolitiken och utrikespolitiken. Sverige anser att vi ska ha ett utbyte och associationsavtal med Turkiet för att övertyga de styrande om att de måste arbeta med bl.a. kurdernas mänskliga rättigheter, samtidigt som EU har planer på att betala flyktingläger för iranier m.fl. för att de inte ska kunna ta sig vidare till Sverige och EU-länderna. Samtidigt stöder vi t.ex. sanktionerna mot Irak och Serbien? Varför tror vi att de oppositionella i Irak har lättare att störta Saddam Hussein om de inte får medicin till barnen när vi för en annan politik mot t.ex. Turkiet? Hur tror vi att de oppositionella i Serbien ska få kraft att störta Milosevic om de inte får hjälp eller stöd från omvärlden? Det skulle vara intressant att få höra hur regeringen tänkt när den kopplar ihop migrationspolitiken med utrikespolitiken i dessa tre fall - Turkiet, Fru talman! Det är ytterligare en fråga som jag skulle vilja belysa innan jag lämnar den koppling som regeringen gör mellan migrationspolitiken och utrikes och säkerhetspolitiken - eller handlar det kanske i dessa fall om invandringspolitiken? I Sverige finns i dag ett antal flyktingar från olika länder som antingen beviljas tillfälliga uppehållstillstånd, som somalierna, eller som väntat länge på besked från Invandrarverket, som t.ex. flyktingar från Afghanistan. I Afghanistan har det pågått ett krig under två decennier - ett krig som har lett till etniska konflikter, terror och massavrättningar, och över 2 miljoner människor har fallit offer för kriget och många människor har tvingats fly till andra länder för att överleva. 1996 vid ett besök i FN fick vi i säkerhetsrådet höra en rapport från talibanernas framfart. Det som skakade mig mest - det kan synas som en detalj, med tanke på allt som hänt i detta land, men för mig var det inte svårt att identifiera mig - var en liten tioårig flicka som fick sitt ena lillfinger avhugget av talibanerna därför att hon hade nagellack på nageln. En del av de afghaner som flytt landet har sökt en fristad i Sverige. De har varit här i ungefär två år och väntar fortfarande på besked. Under tiden kan de inte förenas med sina familjer. De kan inte leva ett normalt liv. Deras ansökningar om uppehållstillstånd läggs på hög på Invandrarverket. Kunskapen om situationen i Afghanistan finns. Den finns hos FN, och medier rapporterar om den. Varför läggs dessa ärenden på hög? Vad är det Invandrarverket väntar på? Är det att situationen i Afghanistan ska stabiliseras? Den 30 mars antog EU-parlamentet en resolution om de handlingsplaner för ursprungs och transitländer för asylsökande och migranter som högnivågruppen Asyl och migration utfärdat.

13 april i år. Är det så här migrationspolitiken kopplas ihop med invandringspolitiken i den svenska flyktingpolitiken? Vi har tidigare diskuterat i denna kammare om det finns ett pris på Genèvekonventionen. Det är ju inte utan att det kan förefalla så när regeringen kopplar ihop migrationspolitiken med invandringspolitiken och utrikes-, säkerhets-, handels och biståndspolitiken. Fru talman! Detta för mig in på det som kontinuerligt upprepas som ett mantra i vartenda migrationspolitiskt betänkande: "Den svenska asylpolitiken präglas av humanitet och generositet." När vi ser på omfattningen av och antalet reservationer ser vi att det enda parti som regeringen har helhjärtat stöd från i uppfattningen att den svenska flyktingpolitiken präglas av humanitet och generositet är just Moderaterna. Med tanke på den kampanj som Moderata ungdomsförbundet nu driver om permanent uppehållstillstånd för de ca 2 000 gömda flyktingarna i Sverige kan man ju undra hur det är beställt med mantrat. Samtidigt som regeringen lade fram sin migrationspolitiska proposition, som ledde till nuvarande utlänningslag, offentliggjorde Human Rights Watch en 34-sidig rapport med utomordentligt allvarlig kritik av den svenska asylpolitiken. Med nuvarande lagstiftning har Sverige fällts för upprepade brott mot FN:s tortyrkonvention - vi innehar det föga hedrande världsrekordet i antalet fällningar. Den nya utlänningslagen innebar också skärpta regler för anhöriginvandringen, vilket lett till att familjer har splittrats och barn vars förälder i hemlandet avlidit nekas återförening med den förälder som är bosatt i Sverige. Jag uppskattar därför verkligen att statsrådet Klingvall i tisdagens interpellationsdebatt om familjåterförening aviserade att direktiven till utredningen om anhöriginvandringen inom kort kommer att tas av regeringen. 1997 en ny bestämmelse om rätt till skydd för den som "på grund av sitt kön eller homosexualitet känner välgrundad fruktan för förföljelse". Införandet föregicks av en diskussion om huruvida Sverige skulle bredda tolkningen av Genèvekonventionens flyktingbegrepp så att den också innefattar förföljelse på grund av kön eller homosexualitet. En sådan tolkning stöds av FN:s flyktingkommissariat och är etablerad i ett antal länder. Schori inte ville bredda flyktingbegreppet var att han inte ansåg att kvinnor som grupp inte kan tillhöra det som i utlänningslagen kallas "tillhörighet till en viss samhällsgrupp". Mot detta argumenterar jag, och gjorde det också då, att kvinnor som förföljs därför att de vägrar bära slöja faktiskt tillhör en viss samhällsgrupp, nämligen samhällsgruppen "kvinnor som vägrar bära slöja". Refugee Law riktar två rättsvetenskapliga forskare, Kristina Folkelius och Gregor Noll stark kritik mot 3 kap. 3 § första stycket 3 i utlänningslagen. De hävdar att kvinnor som fruktar förföljelse på grund av att de överskridit sociala normer, t.ex. vägrar bära slöja, inte förföljs på grund av att de är kvinnor utan på grund av att de vägrar vara "riktiga" kvinnor, dvs. motsvara den kvinnobild som samhället ställt upp. Jag vill här också påpeka att det korrekta uttrycket inte är "kön" utan genus - dvs. det är inte kvinnors biologiska kön som orsakar förföljelse utan det sociala och konstruerade kön som bestäms av rådande samhällsvärderingar. De båda forskarna hävdar vidare att även om förföljelsen är genusrelaterad har orsaken ofta sin grund i Genèvekonventionen. Om en kvinna protesterar mot diskriminering av kvinnor, som t.ex. i Pakistan där kvinnorna protesterar mot hedersmorden, eller vägrar följa sociala normer i samhället, som t.ex. kvinnor i Iran som vägrar bära slöja, är detta ett uttryck för en politisk åsikt som kan leda till en sådan förföljelse som avses i Genèvekonventionen.

Jag behöver väl inte säga att Vänsterpartiet delar forskarnas uppfattning? Sverige har undertecknat ett antal internationella konventioner i detta ämne, bl.a. konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor.

Ett motsvarande resonemang kan självfallet föras beträffande homosexuella som hyser välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin homosexualitet. Med anledning av detta har Vänsterpartiet motionerat om att 3 kap. 3 § första stycket 3 i utlänningslagen bör upphöra och att Sverige i stället bör ge skydd enligt Genèvekonventionen eller bestämmelsen om skydd vid risk för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling, dvs. 3 kap. 3 § första stycket 1 i utlänningslagen. Till sist, fru talman, finns det mycket att anföra vad gäller den praxis som har utvecklats i Sverige. Samtidigt som vi nås av rapporter om arresteringar av oppositionella journalister i Iran och om att demonstrerande studenter och ungdomar grips av polisen, hotas iranska kvinnor av utvisning eftersom de inte anses ha asylskäl. Jag har ställt en del frågor av övergripande karaktär i mitt anförande och jag skulle uppskatta om statsrådet ville ta sig tid att besvara dem. Fru talman! Jag står förstås bakom alla Vänsterpartiets reservationer och även en del andra, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservationerna 1, 6, 9, 17 och till flerpartimotionen nr 22.

Fru talman! Ulla Hoffmann gav intryck av att hon inte riktigt stod bakom de principer som låg till grund för det migrationspolitiska beslutet 1996, där man mycket tydligt talade om att migrationspolitiken måste ses i ett större sammanhang, där både utrikespolitiken och säkerhetspolitiken är involverade. Man talade också om att göra olika insatser för flyktingar på ett tidigare stadium. Jag trodde inte att man i Vänsterpartiet hade något emot just den delen av propositionen, utan jag trodde att man godtog den. Men det kanske var en missuppfattning från min sida?
Fru talman! Nej, det var ingen missuppfattning från Gustaf von Essens sida, om jag förstod frågan rätt. Replikerna från bänken hörs fortfarande dåligt här uppe. Om jag förstod frågan rätt så undrar Gustaf von Essen om vi står bakom den helhetssyn som finns i den migrationspolitiska propositionen från 1996. Visst är det så. Vi tycker att migrationspolitiken ska ses i en helhet. Men jag har läst igenom propositionen och betänkandet igen, och jag hittar inte någonstans där det står att t.ex. integrationspolitiken ska ingå som en del i helheten. Återvändandeavtalet och invandringspolitiken finns där, men inte integrationspolitiken. Så för mig är detta någonting nytt som förs in, och det är klart att jag ställer mig undrande inför det, Gustaf von Också jag kan se att det kan finnas samband mellan utrikes-, säkerhets-, bistånds och handelspolitik. Men när det uppstår så klara diskrepanser som mellan Sveriges förhållande till Turkiet och vårt stöd för sanktioner mot Irak och Serbien, förstår jag inte riktigt. Det skulle vara mycket bra om någon kunde förklara detta för mig, eftersom jag av Gustaf von Essen förstår att det handlar om en ren kunskapsfråga.
Fru talman! Nej, Ulla Hoffmann, jag tror inte att vi har några skillnader i uppfattning när det gäller exempelvis sanktionerna mot Irak och Serbien, men det är min personliga åsikt. Det verkar tämligen meningslöst med dessa sanktioner mot Irak, som ju verkligen drabbar barn och fattiga människor i första hand och inte regimen. På den punkten råder nog en samsyn. Den andra frågan jag skulle vilja ta upp med Ulla Hoffmann gäller detta med humanism, som hon nämnde tidigare. Jag frågar nu klart och tydligt: Är Ulla Hoffmann en finare och mer humanistisk person än vad jag är?
Fru talman! Nu är det så att jag inte känner Gustaf von Essen så väl, så jag kan inte uttala mig om huruvida jag skulle vara mer humanistisk än han. Men i en del skrivningar i detta betänkande och andra diskuterar vi just humanismen, och vi har ju konstaterat att det finns olika åsikter på den punkten. Göran Håkansson, generaldirektör för Utlänningsnämnden, brukar säga att det som står i propositioner och förarbeten inte är samma typ av humanism som vanliga människor menar när de talar om vad som är humanitärt. Om det är så att Gustaf von Essen står bakom förarbetenas definition av humanism, måste jag erkänna att vi inte tycker lika i den frågan.

Fru talman! Inledningsvis vill jag yrka bifall till reservationerna 18 och 24. För övrigt står jag självfallet bakom samtliga kristdemokratiska reservationer. I dag ska vi ta upp betänkandet Migration och asylpolitik. Med invandringspolitik avses de principer och regler som anger vilka utlänningar som ska få tillstånd att bosätta sig i Sverige. Invandringen till Sverige har under senare år till största delen bestått av flyktingar och anhöriga till dem. Vi kristdemokrater anser att Sverige bäst kan verka för en generös flyktingpolitik genom att samarbeta med andra länder. En gemensam flyktingpolitik inom EU får dock aldrig hindra Sverige från att föra en generös nationell flyktingpolitik. En generösare och mer samordnad flyktingpolitik är vad som behövs i EU:s länder. Den fria rörligheten är en värdefull vinst av EU-samarbetet, men den får inte tas till intäkt för att stänga ute de asylsökande. Medlemsländerna måste verka för en solidarisk ansvarsfördelning och för att stärka flyktingars rättsliga skydd. Fru talman! Kristdemokraterna motsätter sig en migrationspolitik som leder till att familjer splittras. Den förändring av anhörigbegreppet som gjordes 1997 innebär en inskränkning i jämförelse med tidigare bestämmelser. Bestämmelsen om den s.k. sista länken togs bort, vilket vi kristdemokrater motsatte oss. Den gav t.ex. gamla föräldrar med barn i Sverige möjlighet att återförenas. Vi anser att bestämmelsen om den s.k. sista länken bör återinföras. Inskränkningar i den svenska flyktingpolitiken gäller framför allt kriterierna för bedömning av skyddsbehoven och reglerna för anhöriginvandring. De gäller också rättstryggheten i asylprocessen och instansordningen. Den nuvarande viseringspraxisen för släktbesök bör göras mer human och generös. Fru talman! Myndigheternas behandling av ansökan om uppehållstillstånd drar ofta ut på tiden. Det är viktigt att resurserna sätts in tidigt i en asylprocess för att myndigheterna ska kunna komma fram till korrekta beslut. En snabbare handläggning innebär även att resurser som i dag till stor del läggs på sjukvård och boende skulle kunna frigöras och i sin tur användas för just snabbare handläggning. Folkpartiet, Miljöpartiet och vi - föreslår vi att förfarandet i utlänningsärenden ska ge betydligt större utrymme för tvåpartsprocess. Invandrarverket ska utreda ärenden och fatta bifallsbeslut. I övriga fall ska en domstol fatta besluten. Vill man överklaga det beslutet kan man gå vidare till en högre instans utan prövningstillstånd - förslaget var länsrätten och vidare till kammarrätten. Fru talman! Tillgången på auktoriserade tolkar är varierande beroende på vilket språk tolkningen gäller. Ett krav måste vara att myndigheter och institutioner i första hand efterfrågar auktoriserade tolkar. Rättssäkerheten hotas och känslig information kan komma i fel händer och skada den asylsökande. Barn får inte fungera som tolkar. Till asylsökande kvinnor som har varit utsatta för sexuella övergrepp, eller som på grund av det våld som de utsatts för är rädda för män, ska utses kvinnliga tolkar och offentliga biträden. Fru talman! Rutinerna vid återkomsten efter avvisning från Sverige bör ses över så att exempelvis den avvisade inte med automatik överlämnas till passpolisen i hemlandet. Jag vill lyfta fram barnens rättigheter och säkerhet i verkställighetsfrågor. Barnperspektivet saknas vid många avvisningar och utvisningar. Man tänker inte på hur barnen far illa och skadas. För barn som kommer till Sverige som flyktingar eller asylsökande måste speciella hänsyn tas - det gäller i all synnerhet dem som kommer till Sverige utan vårdnadshavare. Fru talman! Slutligen vill jag lyfta fram kristdemokraternas särskilda yttrande angående asylsökande ryska judar. Sedan 1994 har antalet judiska flyktingar från Ryssland som beviljats asyl i Sverige minskat. En avgörande anledning härtill kan vara att det inte anses tillräckligt att vara rysk jude, med motiveringen att den ryska staten inte officiellt stöder och sanktionerar förföljelse av judar. Där sådan förföljelse bevisligen ägt rum hänvisar den ryska staten till den allmänna laglösheten som inte sägs vara riktad särskilt mot judar. Trots detta drabbar våldet dem just på grund av att de är judar, och det har många gånger klara antisemitiska drag. Tack!
Fru talman! Vi ska i dag debattera SfU:s betänkande nr 11, Migration och asylpolitik, där vi behandlar regeringens skrivelse nr 3 med samma rubrik. Men i betänkandet finns också många motioner från den allmänna motionstiden. Regeringens skrivelse är intressant läsning. I den beskrivs dels den svenska migrationspolitiken, asylpolitiken och invandringen till Sverige, dels också migrations och flyktingssituationen i världen. Sveriges roll i Europasamarbetet och det internationella samarbetet i övrigt beskrivs också. Jag hade förmånen att få vara med vid den svenska delegationen i FN under några veckor i höstas och på plats se och uppleva hur man hanterar dessa frågor. När man har följt verksamheten där och fått inblick i det fredsarbete som där bedrivs får man en ganska ödmjuk inställning till alla dessa frågor som berör människor som lever i länder som drabbas av krig eller andra katastrofer. 1 januari 1997 har i stora drag fungerat som man förväntat sig. Centerpartiet har stått bakom många av besluten på detta område. Men vi lever i ett föränderligt samhälle, och vi måste vara beredda att utvärdera och ompröva tidigare fattade beslut även på detta område. Det är viktigt att denna utvärdering snarast genomförs. Jag har i tidigare debatter på detta område hämtat citat direkt ur vårt partiprogram, där vi har rubriken "Invandrare och flyktingar". Detta avsnitt börjar: "Alla människors lika värde och rättigheter är utgångspunkten för allt samhällsarbete. Det innebär att oavsett från vilket land en människa kommer ska hon i Sverige behandlas som en medmänniska på samma villkor som övriga svenskar. Målet ska vara att varje människa får rätt att bosätta sig i vilket land som helst oavsett hennes ursprung. Sverige ska tillämpa en generös och human invandrar och flyktingpolitik. Invandrare och flyktingar ska ges möjligheter till arbete och ha samma ekonomiska och sociala rättigheter och skyldigheter som övriga svenskar. Flyktingbarnens och de äldsta flyktingarnas behov bör särskilt tillgodoses." Även om Centerpartiets partiprogram nu har några år på nacken och vi håller på att utarbeta ett nytt partiprogram så har vi inte förändrat vår syn på detta område. Under de år, 1998 och 1999, som behandlas i skrivelsen har många miljoner människor varit på flykt både inom och utanför sina hemländers gränser. Vi som lever i Sverige har många gånger svårt att sätta oss in i och förstå dessa människors livssituation. Tänk att som dessa personer många gånger få lämna allt, och ibland enbart få med sig några få ägodelar, och att ge sig i väg, ofta utan att veta vart man ska eller hur man kommer att få det! Vi har nog alla i åtskilliga nyhetsprogram i TV kunnat följa flyktingströmmarna både från forna Jugoslavien och väldigt ofta även från Afrika eller något annat land på vårt jordklot. Vi har sett och hört om hur många familjer har splittrats. De vet inte var deras anhöriga finns - de vet inte ens om de fortfarande finns i livet. Med dessa bilder på våra näthinnor är det viktigt att vi i vårt land, med den goda levnadsstandard som de allra flesta svenskar har, tar ett stort ansvar. Vi i Centerpartiet anser att Sverige ska bedriva en human och generös, men också rättvis, flyktingpolitik. De personer som väljer att ta sig hit till Sverige eller som kommer hit enligt det kvotsystem för flyktingar som finns ska behandlas på ett värdigt sätt. De ska få den sjukvård som de behöver. Barn och ungdomar ska ha samma rättigheter till undervisning som våra svenska barn och ungdomar har. Det som vi borde bli bättre på i Sverige är att se invandrare och flyktingar som en resurs. Vi borde mycket bättre än vad vi gör i dag ta till vara den yrkeskompetens som väldigt många av våra invandrare har. Alltför ofta har dessa personer mycket svårt att komma ut i arbetslivet trots att de många gånger har både hög utbildning och lång yrkeserfarenhet. Att passivt bara vänta och vänta på att få uppehållstillstånd för dem som så önskar är inte bra för någon, utan vistelsen här i Sverige måste innehålla meningsfull sysselsättning som kan resultera i att de som kommer hit mycket snabbare än i dag kommer ut i arbetslivet. Sveriges samarbete både inom FN och dess olika organ och inom EU och andra organ har vi anledning att vara stolta över. Sverige är en av de största biståndsgivarna till FN:s och andra organisationers verksamhet för att skydda och bistå världens flyktingar. Men vi får inte slå oss till ro med att vi är bra och att vi gör stora insatser ute i världen. Vi måste också arbeta för att vi ska ha ett öppet land där människor som kommer hit känner sig välkomna. Under senare år tycker jag att attityden bland många svenskar har blivit betydligt ödmjukare inför frågor som berör flyktingar och invandrare. När man på nära håll hemma i soffan framför TV:n har följt många människor på flykt och sett alla dessa olika människoöden har förståelsen hos väldigt många ökat för att vi måste vara med och ta hit dessa personer och låta dem finnas här i vårt land. Men vi ser tyvärr också att brutaliteten och främlingsfientligheten har ökat. Det som skrämmer mig mest är att det alltför ofta är ungdomsgäng som står för den hårdnande attityden. En stor uppgift är därför att på bred front redan i skolan informera om och skapa möjligheter till nära kontakt mellan våra svenska barn och de nya svenska barnen som kommer hit till oss. Till sist, fru talman, vill jag för tids vinnande yrka bifall enbart till reservation 28 under mom. 29.

Fru talman! Det är mycket som har blivit bättre i vår värld de senaste åren. Demokratiseringen fortsätter sakta men säkert, dock inte helt utan bakslag, vilket vi blivit varse. En stor utmaning kvarstår dock i att väldigt många människor lever under förtryck, terror och omänsklig fattigdom. Samtidigt är väldigt många människor på flykt runtom i vår värld. En mycket liten del av dessa människor söker sig till Europa, som någon tidigare påpekade, och ännu färre till just Sverige. Även om vi under det gångna årtiondet fått uppleva rena folkmord i vår egen del av världen, med massflykt som följd, är det trots detta en mindre del av flyktingarna som söker sig till oss. Ändå har flyktingpolitiken skärpts i många länder. Polariseringen har tilltagit. Extrema partier går framåt. Men även mer respektabla partier har genomfört drastiska förändringar av sin politik och sitt språkbruk. Det är med bedrövelse vi de senaste veckorna har kunnat läsa om hur det engelska högerpartiet håller på att kantra i ett djupt grumligt vatten. Under samma period har även regeringspartiet i Sverige försämrat villkoren för att betraktas som flykting. Viseringspolitiken har också skärpts, och retoriken har blivit slappare. Vår statsminister släpper kommentarer om att invandringspolitiken inte varit helt lyckad. Vad menar han egentligen? Om det är integrationspolitiken han menar, kan jag helt hålla med. Folkpartiet beklagar denna svenska utveckling som drivs på av regeringen, som jag upplever det. Men vi kan också konstatera att andra partier har stöttat den allt hårdare flyktingpolitiken på ett mycket lojalt sätt. Senast i morse blev jag bekant med ett nytt fullständigt obegripligt exempel på ett inhumant inslag i svensk flyktingpolitik. Det gäller en 26-årig iransk kvinna, Masha, i Skellefteå och hennes fyraåriga son, Mehdi. Jag vill påstå att den av två instanser beslutade avvisningen av kvinnan och sonen är djupt inhuman. Kvinnan är omhändertagen för vård. Sonen är omhändertagen och mår extremt dåligt. Utlänningsnämndens påstående om att den beaktat utlänningslagens portalparagraf om barnets bästa kan inte vara med verkligheten överensstämmande. Vem som helst borde kunna inse det orimliga i att Masha och Mehdi avvisas när hon för närvarande inte ens under normala förhållanden kan ta hand om sonen enligt den svenska socialtjänstens bedömning. Trots detta menar Utlänningsnämnden att man beaktat barnets bästa och vad barnets utveckling i övrigt kräver. Om inte Utlänningsnämnden kommer fram till någon ändring är fallet, som jag hittills har satt mig in i det och som det just nu ligger, ett fall för Europadomstolen för prövning enligt den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter. Jag ser detta som ett bevis på att Utlänningsnämnden inte utgör den rättssäkra överprövningsinstans som en rättsstat borde hålla sig med. Det tyder vidare på att den svenska flyktinglagstiftningen, som ändå ligger till grund för den här instansen, har lämnat kraven på anständighet, åtminstone på det sätt som jag vill använda begreppet. Det är inga lätta frågor, men vi måste göra någonting åt detta. De människor jag pratat om nu är bara två människor som förnekats respekt för sina, i detta fall humanitära, skäl att stanna i vårt land. Detta trots att socialförsäkringsutskottet vid behandlingen av 1996 års flyktingbeslut framhöll att barns utsatta situation skulle få en särskild betydelse när de humanitära skälen bedöms. Men när det gäller denna fyraåriga pojke och många andra barn gäller inte detta. FN:s kommitté mot tortyr har ju sju gånger fällt Sverige för att vi utvisat flyktingar till länder där de riskerar tortyr, som också någon tidigare påpekade. Det är ett mycket trist rekord. Exemplen på misslyckanden är oacceptabelt många, och de riskerar att bli fler. Fru talman! De kommande åren befinner sig svensk och europeisk flyktingpolitik i en omformningsfas. Vi menar att de kommande fem årens arbete med att ta fram en gemensam europeisk asyl och flyktingpolitik kommer att vara avgörande för om vi ska lyckas avstyra den "Fästning Europa" som alldeles för många faktiskt vill se som en verklighet. Det är viktigt att vi kommer överens om minimiregler på en hög nivå för asylhanteringen, så att den som tidigare har tolkat Genèvekonventionen mycket snävt nu blir generösare i sin tolkning. Detta kräver politiskt arbete med kraft. Det kräver dessutom genomtänkta beslut av oss här i riksdagen de kommande åren. Vi måste visa förmåga till ledarskap för att dra med oss motsträviga länder. Finland kan väl få utgöra ett av de sämsta exemplen på en solidarisk flyktingpolitik. Sjabblet bakom tillbakadragandet av propositionen om massflyktssituationer får inte upprepas. Om inte vi visar respekt för internationell rätt kan vi knappast kräva att andra ska göra det heller. Genom sådan slapphet undergräver vi möjligheten att skapa hyggliga miniminivåer inom EU för asyl och flyktingpolitiken. En stor del av dagens brister i svensk flyktingpolitik beror på de många inskränkningar i den svenska asyl och flyktingpolitiken som vidtogs för några år sedan. Det gäller främst kriterierna för bedömning av skyddsbehov liksom för bedömning av anhöriginvandring. Men det gäller också rättstryggheten i processen liksom instansordningen. Som någon tidigare sade är det hög tid att vi gör en samlad översyn av svensk asyl och flyktingpolitik så att den bättre kan möta kraven på en generös och solidarisk politik i hela Europa. Detta brådskar. När det gäller asylprocessen vill jag säga att det inte går att acceptera en myndighetsutövning med sådana rättssäkerhetsbrister. I den nuvarande lagstiftningen är det tillåtet att ändra beslutsmotiveringen från beslut av Invandrarverket till beslut i Utlänningsnämnden. Utlänningsnämnden kan ha helt nya avslagsmotiveringar än de som gavs av Invandrarverket utan att den asylsökande fått möjlighet att bemöta dessa. Den asylsökande får, till skillnad från hanteringen hos Invandrarverket, ta del av de nya skälen först efter det att avslagsbeslutet fattats och utan möjlighet att kommentera eller komplettera. Så får det inte vara. En ny processordning brådskar. Folkpartiet vill gärna se ett genomförande av NIPU-utredningens förslag med den justeringen att tvåpartsprocessen ska gälla redan från första instans. Jag tycker att viseringspolitiken också är intressant. Människor som lever i Sverige med permanent uppehållstillstånd eller kanske rentav svenskt medborgarskap har rätt att kunna få besök av sina närmaste anhöriga i sitt nya hemland. Att få besök av nära och kära får inte vara en förmån som svenska utlandsmyndigheter beviljar endast när det inte finns några skäl som talar emot. Jag menar att många nya svenskar i dag tvingas uppleva hur Invandrarverket regelmässigt avslår ansökningar om visum från andra länder bara därför att man inte kan utesluta att någon eventuellt skulle vilja stanna kvar i Sverige efter en inresa. Det är inte acceptabelt att människor som inte gjort sig skyldiga till något brott inte kan få besök av sina anhöriga i sitt hemland. Det finns också all anledning att räkna med att detta är kontraproduktivt, eftersom det leder till att många människor väljer att ta sig hit för att hoppa av och söka asyl när man vet att det är så himla svårt att få tillstånd att besöka sina släktingar på ett vanligt visum. Det finns mycket att säga om detta ämne, men fru talman, för tids vinnande yrkar jag här bifall endast till reservation 15. Jag står självfallet bakom Folkpartiets samtliga reservationer i detta betänkande.
Fru talman! Jag tänker inte ställa några frågor i sak till Johan Pehrson med anledning av hans anförande. Det framgår nog rätt väl var vi står någonstans. Jag har bara en fråga av ordningskaraktär. Jag måste få bekräftat om jag hörde rätt att Johan Pehrson tog upp ett enskilt namngivet fall till diskussion. Om det är så, vill jag säga att det kan vi inte göra här i riksdagen. Vi kan inte diskutera enskilda fall i riksdagsdebatten. Jag hoppas att fru talman också är med på den bedömningen. Jag menar att det är en väldigt viktig princip vi har att inte ta upp enskilda fall i riksdagsdebatten. Jag vet också av erfarenhet att det är väldigt svårt att redogöra allsidigt för ett enskilt fall på så kort tid som Johan Pehrson försökte göra det på. Det finns alltid mycket mer i en sådan handläggning än vad som kan framtona här. Jag skulle egentligen vilja ställa frågan till fru talman: Är det numera tillåtet att diskutera enskilda fall här i riksdagen?